Herr talman! Skolbolag är som flygbolag, tycker Kunskapsskolans vd. "Det gäller att fylla stolarna. Det är de två sista som ger vinsten." Jo, det är faktiskt sant. Under rubriken "Nu har du blivit lönsam, lille vän" erkänner Anders Hultin, vd i Kunskapsskolan AB, med ett förflutet som sufflör till en f.d. moderat skolminister, i Dagens Industri den 31 januari att det är vinsten som är den yttersta drivkraften vid etableringen av skolbolag på skattebetalarnas bekostnad. Aerodynamikens och krämarmentalitetens lagar har nu trängt in även på skolans område. Är det någon som mot denna bakgrund förundrar sig över att motståndet mot marknadstänkande och vinstmaximering inom skattefinansierade verksamheter som skola, vård och omsorg håller på att växa sig allt starkare. Här på Gustav Adolfskolan har vi barn från hela världen - utom möjligen härifrån Helsingborg. Så kommenterade rektorn vid en Helsingborgsskola i en skoldebatt i staden häromdagen en situation där 95 % av barnen är invandrarbarn. Trots att skolan har en omvittnat god undervisningskvalitet förekommer här en uppenbar segregering, en skiktning av barn med olika bakgrund, etniskt, socialt och ekonomiskt. Inte någon - möjligen med något undantag - har hittills diskuterat detta i en debatt som har pågått i drygt en och en halv timma - precis som om dessa problem inte existerar. Att en sådan utveckling pågår för fullt framgår emellertid med utomordentlig tydlighet i såväl svensk som internationell forskning. I den ganska nyligen utkomna boken Välfärdsstatens nya ansikte visar de båda statsvetenskapliga forskarna Paula Blomqvist och Bo Rothstein hur segregationen ökar som en följd av marknadsstyrning inom skolan. Man talar om creaming och white flight, dvs. att välutbildade och välavlönade väljer bort den kommunala skolan och flyr från skolor i invandrartäta områden. Det är inga val till, utan det är val från. Dessa slutsatser bekräftas nu också av Utbildningsdepartementets egna undersökningar. I en just utkommen departementspromemoria framkommer bl.a. följande intressanta uppgifter: "En kartläggning av Skolverket visar på vissa skillnader mellan elever i fristående och kommunala skolor. Den generella bilden är att elever från hem med bättre socioekonomiska förutsättningar går i fristående skolor. En undersökning av Demoskop visar att bland barn i fristående skolor var hälften av föräldrarna akademiker, medan en tredjedel av barnen i kommunala skolor hade högutbildade föräldrar. I några kommuner, främst i Stockholmsregionen, stimuleras en ombildning av kommunala skolor till fristående skolor. Resultatet innebär att hela kommundelar inom loppet av några år riskerar att stå helt utan kommunala skolor. På sikt riskerar vissa kommundelar att knappast alls komma att ha något kommunalt skolalternativ. En konsekvens blir att möjligheterna minskar att välja mellan kommunala och fristående skolor. En annan konsekvens blir att kommunen i allt mindre utsträckning har tillsyn över utbildningen av barn och unga i kommunen. Samtidigt får, som en följd av ett ökat antal fristående skolor, staten ett allt större ansvar för tillsynen av skolverksamheten i kommunen. Denna utveckling strider mot grundtankarna bakom decentraliseringen av ansvaret för skolan." Bekymrar denna utveckling inte de borgerliga partierna? Bekymrar den inte Folkpartiet och Centern, som i alla fall i vissa sammanhang talar om behovet av en likvärdig skola? Är det inte dags för de borgerliga partierna att ställa frågan vart det på sikt leder om det offentliga skolväsendet försvinner i en kommun och ersätts av enbart privatägda skolor med liten eller obefintlig kommunal insyn? Är det den utvecklingen ni eftersträvar? Den s.k. ESO-rapporten - ESO står för Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi - har flera kommenterat tidigare. Jag är förvånad att man tar så lätt på den rapporten. Det är allvarligt när partsintressen får styra utredningsväsendet på det sättet. I rapporten hävdas att friskolor gynnar alla elever. Författare är två ekonomer vid Handelns Utredningsinstitut, varar den ene i en debattartikel - utan tillstymmelse till någon analys - redan för snart två år sedan bestämde sig för att "fler friskolor minskar klassklyftorna". Det är alldeles uppenbart att alla elever inte kan gynnas av en viss typ av skolor. Konkurrensen sker, som Friskoleutredningen just har konstaterat, heller inte på lika villkor. Långtifrån alla friskolor är unika. En överväldigande majoritet av eleverna på de fristående gymnasieskolorna går på utbildningar som även erbjuds i det kommunala utbudet. För kommuner med konstanta eller minskande elevkullar har nya fristående skolor tvingat fram nedskärningar i den kommunala gymnasieskolan. Fristående skolor kommer bevisligen ofta i ett gynnsammare läge genom att optimera klasstorleken, dvs. undvika barn med särskilda behov och minimera lokalytorna. Det innebär att kommunen får ta hand om de barn som "blir över". Detta är realiteter som slås fast av Friskoleutredningen. Konkurrens bildar skola - jag reagerar på titeln på precis samma sätt som Gunnar Goude gjorde, den talar om vilka intressen som styr - vilar rent vetenskapligt på en mycket bräcklig grund, nämligen på ett urval niondeklassare som har skrivit de nationella proven 1998. Nu råkar det vara så att 1998 var nästan var tredje elev borta vid matematikprovet. Det säger något om tillförlitligheten vad gäller underlaget till rapporten. De båda ekonomerna tycks också bortse från att det råder skillnader i förutsättningar mellan en högutbildad invandrare eller flykting och en som är analfabet. Enligt den definition forskarna använder skulle t.ex. kronprinsessan Viktoria och en bonde från Somalia jämställas i sina förutsättningar. Grundskoleidén där alla samhällsklasser möter varandra och fungerar tillsammans är en 200-årig liberal tankegång som dagens liberaler tycks ha förträngt. Gustav Abraham Silfverstolpe, radikal ledamot i den frisinnade s.k. Juntan, som var en politisklitterär grupp i Uppsala kring år 1800, förde 1809 fram tanken att för att utveckla den naturliga jämlikheten krävs att de bemedlades och de obemedlades barn undervisas tillsammans. Den svenska grundskolan har medfört att barn och ungdomar förenas i gemensamma skolor. Den har bidragit till att stärka jämlikheten och den sociala rättvisan i vårt land. Felfri är den inte, och fullkomlig kommer den aldrig att bli. Barn är inga kunder, och de ska inte tävla på någon marknad. Skolan ska inte vara en konkurrensskola utan en skola där fristående initiativ på ideell grund kan vara viktiga komplement till den kommunala skolan. Vinstdrivande skolor bör helt utmönstras ur det svenska skolväsendet. Skolor är inte som flygbolag. Riksintag för gymnasieskolor bör slopas och ersättningen inte utgå från en riksnorm utan baseras på kommunens genomsnittliga kostnad. Från denna kostnad bör för grundskolor såväl som för gymnasieskolor göras ett avdrag på åtminstone 15 % som täckning för kommunens overhead respektive merkostnader. Kommunerna måste också få ett reellt inflytande vid etablering av friskolor. Herr talman! Tiden i skolan är den period i livet där människor naturligt träffas över alla gränser. De intryck av världen och medmänniskorna som förmedlas under ungdomsåren präglar en människa resten av livet. Barn ska inte delas upp utan vara tillsammans från tidig start i livet. Så läggs grunden för jämlika villkor och integration.

Herr talman! Bengt Silfverstrand säger att liberaler historiskt har kämpat för en likvärdig skola för alla. Det är verkligen sant. Vi kan gå tillbaka till grundandet av folkskolan osv. Bengt Silfverstrand citerade en mening som gick ut på att obemedlade barn ska gå tillsammans med bemedlade barn. Kan inte Bengt Silfverstrand och andra friskolemotståndare se utvecklingen av denna grundidé, dvs. att alla får välja på samma villkor - obemedlade och bemedlade människor får välja på samma villkor? Vi hörde en lång rad argument mot fristående skolor. Förutom den ideologiska grundinställningen som styr ställningstagandet, finns det inget stöd för de problem som Bengt Silfverstrand berättade att fristående skolor för med sig. Det behövs säkert mycket mer forskning på området. Det kommer säkert att dyka upp en hel del saker som vi har anledning att diskutera inom hela utbildningsväsendet, både när det gäller fristående skolor och andra skolor. Men ännu så länge finns inget stöd för att segregationen, uppdelningen av elever, ökar. Det finns inget stöd för att kvaliteten sjunker i den allmänna skolan. Tvärtom finns det stöd för att kvaliteten stiger i alla skolor i sådana kommuner där det finns friskolor. Det finns stöd för att segregationen minskar när det finns friskolor eftersom eleverna kan välja mellan bostadsområden. Däremot förstärker Bengt Silfverstrands inlägg den splittrade bild jag hade redan från början. Vad blir Socialdemokraternas ställningstagande till de framtida förslagen? Friskolekommittén föreslår ju att vi inte ska begränsa s.k. skolor med vinstintresse, vilket Bengt Silfverstrand vill. Det ska bli intressant att se var Socialdemokraterna hamnar.
Herr talman! Jag ska först rätta Ulf Nilsson på en mycket väsentlig punkt. Han kallade mig motståndare till friskolor. Jag har klart och tydligt använt samma definition som Eva Johansson, nämligen att fristående skolor på ideell grund kan vara viktiga komplement till den kommunala skolan. Det vore bra om vi höll oss till vad ledamöterna faktiskt har sagt i talarstolen. Då tror jag att debatten blir mer konstruktiv. Ulf Nilsson säger att man ska kunna välja på lika villkor. Det kan vi vara överens om. Men förhållandet är just det att valen, på grund av olika omständigheter - etniska, religiösa, sociala och ekonomiska - för närvarande inte sker på lika villkor. Vi ser klara tendenser åt samma håll som internationell forskning visar i USA, England, Holland och Nya Zeeland, nämligen att det uppstår en segregation. Vi märker de tendenserna redan i dag. Det gäller att göra någonting åt de missförhållandena nu och inte vänta tills de ytterligare fördjupas. Det är den enkla föreställningen och den logiken som ligger bakom att jag reagerar mot den utvecklingen, liksom andra gör. Jag kan slutligen bara konstatera att både Friskoleutredningen och den promemoria som Utbildningsdepartementet nu har gett ut ger stöd för uppfattningen att konkurrensen inte sker på lika villkor och att vi kan se klara tendenser till en begynnande allvarlig segregation i den svenska skolan.
Herr talman! Men Friskolekommittén går ändå emot ett förbud mot den typ av privata friskolor som Valen ska ske på lika villkor. Innan friskolorna infördes, efter många års socialdemokratiskt regeringsinnehav när man inte hade den här typen av friskolor, fanns det faktiskt några friskolor. Jag vet inte hur många det var, men det fanns några helt privata, där människor kunde sätta sina barn om de betalade väldigt mycket pengar. Då var det inte ett val på lika villkor. Naturligtvis är det så, som Bengt Silfverstrand säger, att föräldrabakgrund och många andra faktorer spelar en roll när människor får välja. Men vad vi kan göra som politiker är väl att försöka öka valmöjligheten för alla människor, oavsett vad de har för föräldrar och oavsett från vilka miljöer de kommer - inte hindra folk från att t.ex. välja den kommunala musikskolan bara därför att statistiken visar att det är välutbildade föräldrar som väljer den åt sina barn. Det är en väldigt pessimistisk, negativ och direkt människofientlig väg att gå att se på valfriheten på det sättet.
Herr talman! Det är dessbättre på det sättet att det även inom Folkpartiet finns de som har tagit del av de olika utredningarna och också tagit åt sig vad som står där. Det är rätt positivt att den takhöjden finns också inom Folkpartiet. Jag kan bara notera att en sådan ledamot i utbildningsberedningen i Härryda har läst ESO utredningen, och inte bara pressmeddelandet, och kommit fram till att den visar på en mycket osäker grund för skoldebatten. Han pekar bl.a. på just det förhållandet att man seriöst går ut och marknadsför en utredning på det här sättet, när nästan var tredje elev var borta från matematikundervisningen. Det är verkligen inte en seriös utredning som här har åberopats som sanningskälla av flera borgerliga debattörer. Jag kan då bara konstatera att det är riktigt att Friskoleutredningen just när det gäller de vinstdrivande skolorna svävar på målet. Motivet för att man inte vill gå på den linjen är ju att man tror att skolbolagen kan manipulera bort vinsten och överskottet. Det är det som är grunden till att man är tveksam till den metoden. Det innebär att man kan ha kvar, på goda sakliga grunder, inte bara tveksamhet utan också ett motstånd att introducera skolbolag på börsen och sedan dela ut pengar till aktieägarna. Det tar naturligtvis kraft från de gemensamma skolresurserna. Det är vi mycket negativa till, av lätt förklarliga skäl.

Herr talman! Bengt Silfverstrand tar upp en allvarlig fråga. Redan i propositionen om friskolereformens regelverk uppmärksammades problemet, och det stod redan där att regeringen hade för avsikt att tillsätta en särskild utredning för att titta på segregationsrisken. Den utredningen gjordes, och efter det har det kommit flera undersökningar där man uppmärksammar detta. Jag skulle vilja att Bengt Silfverstrand nyanserade problematiken mera, men han kanske inte kan göra det på kort tid. Det är fråga om väldigt olika segregationsproblem. Det är den sociala segregationen, med t.ex. höginkomsttagare-låginkomsttagare. Den segregationsrisken ligger kanske närmare till hands när det gäller utvecklingen på gymnasiesidan än någon annan. Jag vet inte om det finns särskilda skäl att titta på just den. Vissa typer av segregation styrs säkert av helt andra saker än skolan, t.ex. bostadssegregationen när det gäller segregation på etnisk grund. När det gäller de utredningar som har gjorts, som Bengt Silfverstrand refererar till, är skillnaderna i fråga om fördelningen höginkomsttagare-låginkomsttagare, akademiker-icke-akademiker och ensamstående-icke-ensamstående osv. än så länge mycket små mellan fristående och kommunala skolor, och de går inte alltid i den riktning som Bengt Silfverstrand nu pekar på. Det är t.ex. fler ensamstående föräldrar som har sina barn i fristående skolor. Jag tror alltså att det är viktigt att vi tittar på frågan framöver och följer den noga. Det finns risker för segregation, och det vill vi inte ha. Men man bör nyansera det så att det inte drabbar allt som är gott och som inte alls leder till segregation.
Herr talman! Jag har inte särskilt mycket att invända mot Gunnar Goudes sätt att resonera. Det här visar att man kan föra en konstruktiv debatt om allvarliga segregationsproblem. Men det är inte många i de andra partierna utöver Gunnar Goude som tar upp den frågan. När han nu gör det kan jag bara instämma. Det är också riktigt att segregation, som vi kanske oftast uppfattar som segregation på etnisk grund, är väldigt allvarlig när det gäller stora sociala och ekonomiska skillnader. Jag är rätt övertygad om - det visar utvecklingen av den svenska skolan - att det är bra om direktörens barn går tillsammans med arbetarens barn, svart tillsammans med vit och muslim tillsammans med kristen. Då grundläggs viktiga gemensamma värden från början. Då kanske vi inte skulle behöva rycka ut med brandkåren med storslagna integrationsprojekt när skadorna redan har inträffat.
Herr talman! Jag vill gärna leda det ytterligare till en mer nyanserad bild. Jag tror också att det är lättare för oppositionen att diskutera det på ett fruktbärande sätt. Vissa saker kanske man håller med om, och så får vi en tydligare bild av var oppositionen står, om vi med opposition menar de borgerliga partierna. Vi kan t.ex. påminna oss hur svenskarna efter emigrationen till USA hanterade den här frågan. De bildade svenskbyar med svensk skola och svensk kyrka, och de kunde i det nya samhället utveckla sina möjligheter att träda in i det samhället med en grundtrygghet, behålla språket och lära sig engelska i lagom takt, hjälpa och stötta varandra. På det sättet fick de ett inträde i det amerikanska samhället på ett bra sätt. Det är inte bergsäkert att det är dåligt att vissa invandrargrupper har möjligheten att gå i en egen skola en viss tid för att komma in i det svenska samhället. Jag vill inte rekommendera det, men vi får se nyanserat på det, titta på möjligheterna och verkligen fråga oss om det här är någonting som på lång sikt leder till segregation. Det vill ingen av oss ha, tror jag.
Herr talman! Jag ska fortsätta där Gunnar Goude slutade sin replik. Det är ingen som vill ha segregation. Jag tycker att vi visst ska kunna diskutera hela segregationspolitiken, men då får man inte göra den så enkel som Bengt Silfverstrand gör den genom att här i kammaren mer eller mindre insinuera att segregationen är en följd av friskoletillväxten. Jag tycker att frågan är mer komplex än så. Om vi ska kunna minska segregationen handlar det om att även människor med olika bakgrunder och erfarenheter ges möjlighet att välja skolor och att starta och driva friskolor i än större utsträckning än vad vi ser i dag. Tvärtemot vad Bengt Silfverstrand gör gällande menar jag att segregationen i väldigt stor utsträckning beror på den bostadspolitik som har förts och på den utbildningspolitik som förs och som Bengt Silfverstrand är en talesman för. Det handlar om den kommunala storskaliga skolan. Där väljer i dag, som Bengt Silfverstrand har alldeles rätt i, elever bort en skola. Den möjligheten tycker jag faktiskt att vi ska ge fler. Det är ju resultaten som ska tala, och resultaten visar på nöjda elever, nöjda föräldrar och nöjda lärare. Det är den utvecklingen vi ska bygga på. Då finns det även ett utrymme för en kommunal skola och en betydligt större andel friskolor. Det är 5 % av eleverna, som vi i dag pratar om, som verkligen går i friskolor.
Herr talman! Det är ju inte den totala volymen, ungefär 3 %, när det gäller antalet friskolor som är något problem. Det har vi aldrig åberopat. Det är ju tendenserna. Det är utvecklingstakten. Man kan ta storstadsområdena som ett mycket allvarligt exempel. Som jag pekade på och som också regeringens eget underlag, egna utredningar och andra utredningar visar finns det i vissa kommuner inte ens en gång alternativ. Där finns inga kommunala alternativ. I Täby kommun har man ju från den borgerliga kommunledningens sida sagt att alla förskolor ska vara privata. Vad blir det då för valfrihet? Ni från den borgerliga sidan använder hela tiden valfrihetsbegreppet. Ni förfuskar valfrihetsbegreppet. Ni devalverar valfrihetsbegreppet genom att glömma bort det som Artur Lundkvist en gång uttryckte: Frihetens vind är, säger jag er, en vind som skärs av en annan vind, nämligen rättvisan. Det finns förvisso en valfrihet för vissa väl bemedlade och verbalt begåvade. De kan välja sina skolor med skattemedel, och sedan kan man få ytterligare sponsorsmedel för att ytterligare förstärka kvaliteten i skolan. Då är det ju inte märkvärdigt att vi får en segregation, och segregationen på ekonomiska grunder är också den mycket allvarlig.
Herr talman! Beroende på vilket perspektiv man har landar man i olika slutsatser. Det är bara att konstatera det. Jag utgår från individen. Jag utgår från eleven. Bengt Silfverstrand utgår från systemet. Utifrån det kommer vi naturligtvis fram till olika lösningar. Jag föredrar faktiskt att utgå från de människor som vi är satta att representera. Bengt Silfverstrand gör nu gällande att man i en framtid inte ens kommer att få möjlighet att inom sin kommun välja en kommunal skola. Det må komma som en överraskning för Silfverstrand att det faktumet gäller redan i dag. Det är bara att titta på hur det ser ut inom gymnasieskolan och i representationen i de svenska kommunerna. Det är fullkomligt acceptabelt att man söker sig till andra kommuner för att få sin gymnasieutbildning. Det är en accepterad utveckling. Den utvecklingen kommer vi också att se, och som utskottet mycket riktigt pekar på söker man, t.ex. när det gäller Stockholm, över kommungränserna. Vi ska ha fritt skolval för eleven finansierat via en nationell skol eller elevpeng.
Herr talman! Nej, Tomas Högström, jag utgår också från eleverna. Skillnaden mellan mitt och socialdemokraternas synsätt och det snävt intresseinriktade synsätt som moderaterna och Tomas Högström företräder är att vi vill att alla elever ska ha den här möjligheten, inte bara några som i Tomas Högströms föreställningsvärld. Det är intressant att se att moderaterna har ett ganska fantastiskt förslag som har kommit i skymundan. De vill ha särskilda antagningsregler vid fristående grund och gymnasieskolor. Då säger utskottet något som är värt att citera: "Utskottet kan inte ställa sig bakom förslaget om införande av andra särskilda urvalsgrunder. Utskottet vill värna den sammanhållna grundskolan och ser inget behov av att tidigt försöka särskilja barn med vad som brukar kallas särskilda begåvningsprofiler." Det är precis det som jag har varnat för. En rad internationella studier visar att sådana kriterier vid antagningsprocessen som moderaterna förespråkar systematiskt missgynnar låginkomsttagare, etniska minoriteter och barn med handikapp eller inlärningssvårigheter.
Herr talman! Min grannskapsskola har 50 % elever med invandrarbakgrund på lågstadiet och en tredjedel i högre årskurser. Den är kommunal. Den finns i dag. Orsaken till det här är närhetsprincipen. Att hänvisa segregationen till friskolorna är nys. Se inte grandet i friskolornas öga, Bengt Silfverstrand! Se bjälken i kommunernas! Vad ska Bengt Silfverstrand göra åt segregationen mellan skolor? I den kommunala skolans värld är det ganska vanligt med "helvita" Silfverstrand tvångsbussa barn? Ska han använda barn som politiska slagträn? Varför inte se segregationen mellan kommuner? Vilka politiska maktmedel vill Bengt Silfverstrand använda för att utjämna mellan kommunerna? Grundproblemet är ett helt annat. Det är att vart fjärde barn går ut den kommunala grundskolan utan godkänt i alla ämnen och att 1 % går ut utan godkänt i något ämne. Det är nämligen skillnader i kunskap som leder till den hårda segregationen, som är livslång. Vi måste fokusera på innehåll i stället för att som Silfverstrand prata om system, huvudmän och organisation som självändamål när det i själva verket är kvalitet, trivsel och resultat i skolan som avgör barnens livsöden. Barn måste finnas i miljöer där de får växa och lära sig saker, så att de kan klara sig bra i livet. De måste kunna söka sig en pedagogisk inriktning som de kan utvecklas av, och de måste kunna söka sig till den profil på ämnen som gör att just deras förutsättningar kan tillvaratas. Då handlar det om att lämna det systemtänkande och det eko från det förflutna som Silfverstrand ägnar sig åt. Det är inte på det sättet att offentligt automatiskt är gott eller att enskilt är ont. Vi har segregationsproblem i dag, och de beror på den kommunala skolan och på kommunernas brister. Och de beror också på bristerna när det gäller att förmedla kunskap i skolan. Det här kommer att medföra en segregation som Sverige kommer att få enorma problem med att ta tag i på längre sikt.
Herr talman! En av anledningarna till den snabba tillväxten av fristående skolor under senare år är naturligtvis tillkortakommanden i den kommunala skolan. Det är alldeles uppenbart. Det är en anledning. En annan anledning som också är väl dokumenterad är det generösa bidragssystemet. Sverige har världens mest generösa bidragssystem när det gäller fristående skolor. Det är den andra viktiga orsaken till den utveckling som vi nu ser. Den hade vi inte haft om bidragen hade stått mera i proportion till de faktiska åtagandena. Det har gjorts väldigt utförliga undersökningar om det här, bl.a. Skolverkets Samhällsekonomiska effekter av ökad valfrihet inom skolsektorn. I den stora undersökningen var inte efterfrågan på alternativa skolor avgörande för föräldrarna, utan det handlade om ett mera direkt inflytande över verksamheten från föräldrarnas sida. Det är vi mycket positiva till. Släpp loss kraft och kreativitet i de kommunala skolorna hos skolans personal, så kommer det att bli en bra motvikt till den typen av fristående skolor som väljs på rent ekonomiska och ideologiska grunder.
Herr talman! Det är talande att en gammal systemkramare är rädd för föräldrarnas egna besked om vad de anser är viktigt i skolan. Därför ska de hindras från att välja. Politiker ska göra sig till ombud för folk och tala om vad de egentligen menar. Jag avvisar hela den synen på människan. Man väljer inte skola efter huvudman som Silfverstrand tror utan efter inriktning och kvalitet. Silfverstrand säger också att vi har för generösa bidrag till skolan. Sverige har världens dyraste skola men lägger långt ifrån mest i världen på utbildning i den kommunala skolan därför att den kommunala skolan av politiker, som Silfverstrand och andra, tvingas att lägga pengarna på fel saker och inte på utbildning. De läggs alltså på hyror, byråkrati osv. Jag vill gärna höra Silfverstrands kommentar till att den genomsnittliga elevkostnaden i en kommun i Sverige var 51 398 kr men att den andra kommunen kunde avsätta mer än dubbelt så mycket som den första till skolan per elev. Tala om segregation och olika möjligheter, bara beroende på vilken kommun man råkar ha turen eller oturen att födas i! Är det en likvärdig skola för alla? Det är det så klart inte. Vi vill säkerställa det med nationell skolpeng som ger varje barn rätten att välja. Vi vill skicka med varje barn exakt de resurser som behövs för det barnets behov. Det gäller också funktionshindrade barn. Ni stänger Ekeskolan, som vi kommer att debattera i eftermiddag. Vi ser till att skicka med de barnen en skolpeng på kanske 11⁄2 miljon som säkerställer överlevnaden av den skolan. Säg gärna, Bengt Silfverstrand: Är Bengt Silfverstrand emot eller för friskolor för funktionshindrade med specialinriktning på t.ex. dyslexi, synskador eller andra funktionshinder? Det ger de barnen möjlighet att växa som de aldrig fått möjlighet till i den kommunala skolan. Det är också en form av segregation. Det handlar inte bara om svart eller vitt, som Bengt Silfverstrand verkar tro, utan om vad eleverna lär sig och får med sig ut från skollokalen efter de år som de har spenderat där. Lås inte barn i dåliga skolor. Låt dem välja. Hindra inte föräldraansvar.
Herr talman! Om en fristående skola på ideell grund är det bästa alternativet för de underprivilegierade grupper - handikappade, barn med dyslexi och liknande - som Sten Tolgfors räknar upp, ska de barnen självklart få välja. Försök inte att göra detta till en enkelspårig debatt för eller emot fristående skolor! Titta hur det ser ut i det svenska samhället. Jag har varit ute i kommuner. Vi kan ta dagsfärska exempel på orättvisor på grund av en okontrollerad utveckling och alltför för generösa regler för friskolor. Vi kan som exempel ta Borås, Jönköping, Bjuv i Skåne eller Mörbylånga på Öland. Det gäller där etableringen av en ny fristående skola, som inte hade något alternativt utbud att komma med, utan som har exakt detsamma som kommunen. Det håller på att rasera hela grundskoleväsendet i en liten och relativt fattig kommun. Nu är ni i Moderata samlingspartiet ändå ensamma om att uttryckligen vilja ha gräddfiler i skolsystemet. Utbildningsutskottets övriga partier säger om detta med särskilda begåvningsprofiler, som moderaterna förespråkar, att det tvärtom kan hämma barns allsidiga utveckling om samhället tidigt sorterar in dem i ett särskilt fack. Grundskolans tanke är att alla barn ska ges förutsättningar att utveckla alla sidor av sin personlighet och olika förmågor. Den skolpolitiken, som är till gagn för alla elever och föräldrar, står vi socialdemokrater och jag också bakom.
Herr talman! När jag lyssnar på Bengt Silfverstrand framgår det allt klarare för mig att Bengt Silfverstrand går i otakt med bl.a. skolministern. Men den frågan får ni klara av er emellan. Jag lägger mig inte i det. Det jag egentligen reagerade för i Bengt Silfverstrands anförande var när han sade: Det finns risk för att den kommunala skolan försvinner.

Herr talman! I motsats till nästan samtliga borgerliga företrädare här tidigare ska jag svara på de frågor som ställs. Svaret på frågan om 3-4 % elever i fristående skolor hotar den kommunala skolan är nej. Svaret på frågan om fristående skolor har kommit för att stanna är ja. Vad vi diskuterar är villkoren. Jag har faktiskt försökt att vara väldigt tydlig på den punkten. Vad leder det system vi har i dag till när det gäller bidragsnivån och regelverket i övrigt? Det kom ett intressant material till Utbildningsdepartementet för några veckor sedan författat av Per Kågesson där han påvisade vad som händer när man minimerar eller väljer bort skollokaler, vilket också jag har antytt här i dag. Vissa av Pysslingens skolor har genom att minimera skolytorna och välja bort exempelvis utemiljöer och gymnastiksal kunnat spara 13 000 kr per år. Om de inte har samma åtagande som de kommunala skolorna är det väl rimligt att man får ändra systemet så att det blir rättvisare. Jag har kommit med konkreta förslag. Vi vill förändra bidragssystemet och ge kommunerna mer inflytande över etableringen. Det är centrala beslut om själva etableringen. Men det är varken Skolverket eller regeringen och riksdag som står för fiolerna för nyetableringarna, utan det görs med kommunala medel. Jag tycker att det är rimligt att alla skattebetalare i en kommun ska ha inflytande över skolutvecklingen i kommunen, och överskotten som genereras ska gå tillbaks till den gemensamma skolverksamheten.
Herr talman! Det är bra att Bengt Silfverstrand klart säger att friskolan i dag i Sverige inte hotar den kommunala skolan och att han också säger att friskolan har kommit för att stanna. Sedan hamnar han i en diskussion om villkoren, vilket han också gjorde i sitt anförande. Samtidigt upplever jag att Bengt Silfverstrand ropar: Vargen kommer, vargen kommer! Han vill på det sättet begränsa elevers och föräldrars rätt att välja skola. Jag skulle vilja ställa en fråga till Bengt Silfverstrand. I Stockholmsregionen har eleverna rätt att välja skola, program och enskilda kurser. Den rätten är ganska välutvecklad här i Stockholmsregionen. Anser Bengt Silfverstrand att friheten att välja skola, skolprogram och enskilda kurser bara ska gälla elever i Stockholmsregionens kommuner och några andra kommuner ute i landet? Vill Bengt Silfverstrand utöka den rätten så att samma villkor också ska gälla kommuner uppe i Norrbotten? Eller vill Bengt Silfverstrand stoppa de kommuner som nu har den rätten?
Herr talman! Det är kanske ointressant vad jag tycker. I den frågan har också skolministerns egna utredare, Friskolekommittén m.fl., kommit fram till att situationen i Stockholmsområdet inte är bra. Det är den situation som Erling Wälivaara nu vill ska drabba oss och hans vackra Norrland. Jag tycker att det är helt fantastiskt att en företrädare för de nordliga provinserna i landet vill sprida de orättvisor som i dag råder i Stockholm över hela landet norrut. Vi har dem redan söderöver i viss utsträckning. Det har gått så långt att det inte är någon valfrihet. Det är väl ingen valfrihet i Täby, Erling Wälivaara, om man bara kan välja privata skolor? Det är väl ingen valfrihet om man etablerar exempelvis gymnasieskolor som har precis samma utbud i kommuner i oförändrat eller vikande elevunderlag? En grundskoleelev kan räkna ut att det drabbar övriga elever. Valfriheten ska gälla alla och inte bara några. Där är den grundläggande ideologiska skillnaden mellan oss och er kristdemokrater. Ni har i andra sammanhang, på andra tribuner och på andra arenor talat om likvärdighet och allas rätt. Nu ansluter ni er till denna högerpolitik. Det är ganska fantastiskt.

Herr talman! Kampen eller slaget om den svenska skolan pågår uppenbarligen fullt ut. Vi ser den här i kammaren, vi ser den på debattsidorna och vi ser den också ibland internt inom det socialdemokratiska partiet. Jag noterar att utbildningsutskottets ledamot Eva Johansson när hon talade i kammaren för en stund sedan hade en kamrat från partiet med sig, som naturligtvis satt tyst och stilla. Men när Bengt Silfverstrand kommer upp i talarstolen med den åsikt han företräder är det tio personer som biträder honom i den stunden. Om detta är ett tecken på vilken utveckling vi har se fram emot för den svenska friskolan blir jag minsann djupt oroad. Vi får väl se vad Eva Johansson så småningom kommer fram till i sina repliker. Jag hoppas att vi får några sådan. Låt mig säga att jag tillhör dem som tycker att den reform som genomfördes och den ändring som Gunnar Goude presenterade faktiskt blev bra. Jag gnäller inte på den. Jag tycker att den är utmärkt. Men problemet med den är att den tolkas olika ute i vårt land. Kommuner beskriver detta på lite olika sätt. Många friskolestartare mäktar inte med att överklaga de orättvisor som man upplever. Det är det problem som finns. Regelverket är okej, men tolkningarna är olika ute i landet. Vi tycker självfallet också att de fria skolorna och de kommunala skolorna ska ha precis likvärdiga villkor. Om vi är överens om det, tror jag att vi har kommit en bra bit på väg. Herr talman! Nu är frågan om det är Eva Johansson eller Bengt Silfverstrand som jag ska vända mig till. Men eftersom jag utgår ifrån att det är Eva Johansson som är företrädare för partiet får jag väl vända mig till henne. Då ställer jag min fråga direkt till Eva Johansson. Bengt Silfverstrands linje säger att minst 15 % ska kunna dras bort från genomsnittskostnaden för kommunen när man delar ut pengar till de fria skolorna. Är det den linje som gäller? Samma fråga måste också gå till Gunnar Goude. Hur ser han på ett sådant kommande förslag om att reducera bidraget till de fristående skolorna? Det finns diskussioner om 5 %, och nu nämns också 15 % här. Bengt Silfverstrand förespråkar också ett s.k. rejält kommunalt inflytande över besluten. Lennart Gustavsson och Vänsterpartiet företräder samma inställning. Det rejäla inflytandet i Vänsterpartiets värld är ju ett direkt veto. Har vi att se fram emot ett direkt veto som kan ligga hos kommunerna, Eva Johansson? Ska man kunna lägga in sitt veto och säga att det inte får etableras någon friskola om man tycker att det inte är bra? Det måste ju i rimlighetens namn betyda att fria skolor i framtiden bara kommer att kunna etableras i borgerliga kommuner. Jag hoppas att det inte är en sådan utveckling som Eva Johansson vill se. Lennart Gustavsson säger också att han vill se en sammanhållen likvärdig skola som ska minska klassskillnaderna. Det klingar onekligen väldigt falskt i mina öron när det kommer från Lennart Gustavsson. Man undrar om inte Västerpartiet någonsin lär sig av de erfarenheter och fakta som presenteras på friskoleområdet och skolområdet över huvud taget. Eller menar Lennart Gustavsson att de som väljer att gå i de fria skolorna också får finna sig i att betala ur egen börs om man vill gå i en fri skola? Herr talman! Låt mig tala om vad som står i ESO rapporten som har nämnts några gånger här. Vetenskapligheten i den kan säkert diskuteras. Men det är väl trots allt ställt utom allt tvivel att huvudslutsatsen i rapporten säger att det inte finns något stöd för att den kommunala skolan skulle utarmas. Det tycker jag känns tryggt att veta, och vi har ju misstänkt länge att det är på det sättet. Det kan inte sägas mycket tydligare än att friskolorna inte bara är bra för de elever som går där, utan de är faktiskt också bra för de elever som inte går där. Låt mig ta ett exempel från min egen hemstad Umeå med 105 000 invånare. Där finns det en friskola som är inne på andra året. Den har drygt 300 elever och 2 000 elever i kö, Bengt Silfverstrand. Den är full sex år framåt. De barn som är knappt är födda är redan antecknade där. Det enda problemet är att det så småningom bara kommer att bli vårbarn som kommer att gå i den skolan eftersom man är så snabb att anmäla sig. Man kan också konstatera att det är en direkt överrepresentation av elever med bekymmer på olika sätt. Det är elever som har varit mobbade. Det var ett fall som alla har läst om i tidningarna där eleven nu går i den här skolan eftersom man vet att det är en sådan undervisningen och ett sådant engagemanget att man inte behöver bli mobbad. Massor av elever har kommit till oss därför att man inte har fått tillräckligt med hjälp i den kommunala skolan. Det känns bra. Den som säger att skolan verkar segregerande på det sättet pratar mot bättre vetande. Jag vill påstå att det är precis tvärtom. Här hjälper man till att förbättra hela den kommunala strukturen inom skolväsendet. Kort sagt. Påverkan är påtaglig på den kommunala skolan, i alla fall i Umeå. Så är det också runtom i landet. Det vet vi. Jag skulle vilja avsluta med att ställa en fråga till Gunnar Goude i Miljöpartiet som har ett slags nyckelroll i sammanhanget. Jag har redan ställt mina frågor till Eva Johansson. Hur blir det nu med s.k. skolpliktskostnader? Ni behöver inte ange procent. Det misstänker jag att ni inte kommer att göra. Men rent principiellt: Är det en inställning som ni har, eller är det inte det? Det tycker jag att man bör kunna svara på. Hur är det med kommunernas inflytande? Är det Bengt Silfverstrands linje som gäller, dvs. att kommunerna ska ha mer eller mindre ett veto eller i alla fall ett mycket starkt inflytande och kunna säga nej? Ska inte de regelverk som finns i dag gälla, utan ska det vara på ett enklare och tydligare sätt? Vidare uppfattade jag, och jag hoppas att jag har rätt där, att Gunnar Goude fortfarande tycker att Skolverket ska ha tillsynsansvaret för de fristående skolorna i Sverige. Hur det är med Eva Johanssons inställning fick jag inte riktigt klart för mig. Herr talman! Det som trots allt förenar här i kammaren är en gemensam uppfattning att den svenska skolan ska vara bra och att man ska ha likvärdiga villkor för de fristående skolorna och de kommunala skolorna. Men det som känns märkligt är att frågan om huvudmannaskapet blir en stor fråga att diskutera. Det borde vara en väldigt underordnad fråga vem som är huvudman för skolan. Det allra viktigaste måste väl ändå vara resultatet - lär sig ungarna någonting i skolan? Kan de gå vidare i livet med de erfarenheter de får i skolan eller inte?

Fru talman! Anders Sjölund har anställt frågesporttävling gentemot de socialdemokratiska företrädarna. Det är lätt att svara på hans frågor, så det ska inte bli fråga om att vinna eller försvinna. Först till ersättningsnivån. Jag talade om en minskning på ungefär 15 %. Det är exakt den bidragsnivå som gällde under den tid då Anders Sjölunds partivän Beatrice Ask var skolminister. Jag kan inte säga att det finns några sakliga grunder för att ha en annan uppfattning i dag. Det visar sig nämligen att i många fall har de fristående skolorna mindre åtaganden. Min poäng är att bidragen ska stå i relation till de faktiska åtaganden som kommunen har. Sedan är det ingen helig ko exakt var nivån ska ligga. Jag bara konstaterar att det finns en rätt stor uppslutning kring det faktum att det bör vara en lägre nivå för de fristående skolorna just på grund av det faktum att de inte har lika stora åtaganden.

Det gällde grundskolor. Jag står alltså på mycket säker mark när jag säger att det bör vara en lägre bidragsnivå. Den kan diskuteras. Sedan tycker jag inte att man ska gå så långt som till ett kommunalt veto när det gäller etablering. Men det ska vara ett reellt och kraftigt inflytande för kommunerna, precis som Friskolekommittén har föreslagit.
Fru talman! Jag fanns inte med i riksdagen vid den tidpunkt när beslutet om de fristående skolorna fattades. Jag upprepar det jag sade i mitt anförande, att jag tycker att nuvarande regler är bättre än de begränsningar som den borgerliga regimen hade. Detta må vara mig förlåtet. Det är problem om vi utgår från att det ska vara likvärdiga villkor för de fristående och de kommunala skolorna. Det gäller t.ex. investeringskostnader för fristående skolor. När man ska etablera sig - detta vet jag av egen erfarenhet - måste man plocka fram pengarna någon annanstans ifrån, ur egen börs om man har någon sådan, eller gå till banken. Men då uppstår problemet: Med vilken säkerhet? Den kommunala skolan har nämligen hela skattepaketet som borgar för sig. Det har man inte som ett kooperativ eller kanske t.o.m. ett aktiebolag. Där är en olikhet i sammanhanget. Det är mycket svårare att etablera en skola på de villkor som finns i dag när det gäller t.ex. Jag är glad att Bengt Silfverstrand säger att något kommunalt veto är inte aktuellt. Men då är frågan hur stort inflytandet är. Det finns ju en flytande gräns mellan veto och ett fullständigt ja, som finns i dag. Vad menar Bengt Silfverstrand med inflytande? Kan vi få lite tydligare redovisat vad det står för? Ska det vara kommunens struktur som är avgörande? Vem är det som ska tycka till? Inser inte Bengt Silfverstrand att det kan vara problem i en kommun som är socialdemokratiskt styrd, som av ideologiska skäl inte gillar fristående skolor? Min utgångspunkt är att det ska vara det bästa för eleverna som gäller.
Fru talman! Först vill jag uttrycka min glädje över att debatten vid den här sena timmen har blivit mer konstruktiv. Ingen kan svara exakt på var nivån ska ligga, på hur långt man ska gå i kommunalt inflytande. Det får lite avgöras av de remissvar som kommer in, där man har lite större erfarenheter. Jag vill konstatera att det är ett rätt stort bortfall när det gäller underlaget för Friskolekommitténs slutsatser. Nu gäller det gymnasieskolan. Men jag har en del erfarenheter från kommuner som bevisligen har en mycket allvarlig ekonomisk situation. Man får ta av den kommunala kassan för att etablera nya fristående skolor. I en del fall startar inte de fristående skolorna enligt de planer man har, vilket ställer till ytterligare problem för kommunerna. Jag skulle vilja säga så mycket som att det praktiskt taget inte är något inflytande för kommunerna i dag om man tittar på hur utfallet har varit. Det måste vara ett väsentligt förstärkt inflytande. Man kan som underlag för detta delvis ta de slutsatser som Friskolekommittén har kommit fram till. Det tycker jag är oerhört viktigt. Sedan talar Anders Sjölund om den egna börsen. Det är stor skillnad på den börs som den ideella personalen eller föräldrakooperativet kan förfoga över. När det gäller investeringar och annat måste man naturligtvis göra en viss bedömning. Det är en annan situation när det gäller det börsnoterade företaget eller exempelvis Kunskapsskolan AB. Där tycker jag definitivt inte att man ska göra några extra insatser. Delar han uppfattningen att skolbolag är som flygbolag, att det gäller att fylla stolarna och att det är de två sista som gör vinsten? Delar han den uppfattning som Hultin, gett uttryck för?
Fru talman! Jag tycker inte att det är jämförbart. För mig är det allra viktigaste elevens enskilda val, den kvalitet som finns i skolan och det resultat man uppnår. Jämförelser med flygstolar och annat får stå för någon annan. Det tycker jag inte är relevant i sammanhanget. Bengt Silfverstrand säger att den ideella börsen kan man tänka sig att göra något undantag för i fråga om investeringskostnader eller liknande. Så tror jag att jag uppfattade det hela. Men samtidigt sade Bengt Silfverstrand att när det gäller börsnoterade företag är det absolut ingen pardon. Det ska inte förekomma. I verkligheten är den absoluta merparten av svenska friskolor, inom grundskola och gymnasieskola, inte börsnoterade företag. Det är inte på det sättet. Det är människor som slutit sig samman för att man vill se en utveckling i skolan. Det är föräldrar, lärare eller andra krafter som tycker att det är intressant att ha en fristående skola av pedagogiska skäl. Jag har själv varit med och startat en skola i Umeå, som jag sade i mitt anförande. Det var uteslutande av pedagogiska skäl som den kom till. Det fanns inget annat alternativ i det fallet än att gå på stiftelsebildning eller aktiebolagsbildning. Aktiebolag är i regel enklare därför att det är mycket enklare, klarare spelregler enligt aktiebolagslagen. Det har ingenting med vinst att göra, utan det är uteslutande för att det är ett praktiskt sätt att hantera det hela. Insynsproblematiken är också mycket enklare. Det rekommenderas för övrigt av Friskolornas Riksförbund att aktiebolagslagen ska ha företräde. Man behöver inte se spöken på ljusa dagen bara för att det står aktiebolag efter namnet på skolan.
Fru talman! Jag tycker att Anders Sjölund är ute i ogjort väder när han försöker att slå in kilar mellan mig och Bengt Silfverstrand. Visserligen har Bengt Silfverstrand ofta ett mustigare språk än vad jag är kapabel till. Men jag kan inte se att det finns några stora skillnader i sak oss emellan. Jag kan garantera att det inte heller stör mig att tre socialdemokrater markerade att de tyckte om det Bengt sade. Vi stöder gärna varandra i vårt parti, så ofta vi någonsin kan. Till de olika enskilda detaljer i de förslag som utredningar och arbetsgruppen i departementet har lagt fram och som är utskickade på remiss får vi anledning att återkomma så småningom här i kammaren. Vi vill lyssna innan vi bestämmer oss för exakt hur vi ska ställa oss i olika förslag. Vi vill gärna lyssna på fler än Anders Sjölund. Det är nämligen så många fler som är berörda. Frågan är då om Anders Sjölund är beredd att delta i ett konstruktivt arbete när vi ser de här förslagen, låter bli att fortsätta med att gräva ned sig i skyttegravar och driva myten om att socialdemokrater vill ta död på de fristående skolorna. Anders Sjölund och flera andra talare har tagit upp Stockholmsregionen som intagningsområde för gymnasieskolan och menat att detta ger ett fritt val för eleverna till gymnasieskolan. Så är det faktiskt inte, som förslagen ligger i dag, utan den borgerliga majoriteten säger att den vill ha en ren betygsintagning i en stor region som Stockholms län. Detta ger inget fritt val utan valmöjligheter bara för dem som har de högsta betygen medan de som har lägre betyg får ta de platser som blir över. Så blir fallet även om de är väldigt långt belägna från den skola som ligger närmast till. Jag vill inte kalla det för valfrihet.
Fru talman! Det sista var intressant. I dag är det ju så att intagningen till gymnasieskolan i de flesta fall baseras på betyg. Om elever från miljonprogramsområdena utanför Storstockholm någon gång ska ha möjlighet att komma in i det som enligt er retorik är finare områden, är det med hjälp av betygen. Här kan man faktiskt slå sig in och motverka den segregation som miljonprogrammet självt har skapat. Jag förstår inte hur man kan komma fram till någon annan slutsats. Det är ju bra att jag är ute i ogjort väder, men fler än jag har studerat den diskussion som förekommer internt inom socialdemokratin. Bengt Silfverstrand tillhör SOS-falangen, vad det nu står för, och Eva Johansson tillhör kanske dessbättre den andra. Det finns såvitt jag kan förstå en spänning inom ert parti, och det är en ganska vid klyfta mellan uppfattningarna. Det kan ni inte förneka. Denna spänning skapar också en väldig oro ute i landet. Man frågar sig vad som händer. Den är t.o.m. så stark att banker frågar sig om de verkligen kan gå med på projekt som kanske faller på politiska meriter. Det är ett bekymmer. Eva Johansson ville inte föregripa remissbehandlingen m.m., och det är väl bra. Vi är naturligtvis gärna med vid den slutgiltiga utformningen av eventuellt förslag osv. Vi står till förfogande, Eva Johansson. Men det är ändå bra att få en indikation, eftersom Bengt Silfverstrand här så starkt får föra er talan. Tycker Eva Johansson att det är bra att kommunerna får ett väsentligt starkare inflytande?
Fru talman! Jag tycker att det är lika viktigt att vi nu diskuterar de effekter av en kraftig expansion av de fristående skolorna som vi ser i en del kommuner. Den välter över ansvaret för skolväsendet i privata eller kooperativa händer. Det är ett ansvar som vi har givit till kommunerna. Om Anders Sjölund inte ser de problem som det innebär är det fara å färde. Då är han så förblindad av tanken på att fristående skolor är det enda saliggörande att han inte ser de bekymmer som uppstår och som elever och föräldrar känner. De kommer till oss och säger: Ni kan inte göra på det här sättet. Ni kan inte medverka till att det inte finns ett kommunalt alternativ. Ni kan inte medverka till risken att mina barn ska få vandra förbi den ena skolan efter den andra som säger: Nej, vi har fullt här. Dessa problem måste Anders Sjölund våga ta till sig om han ska bli en konstruktiv kraft i en framtida diskussion om vilka regler som ska gälla. Jag tycker, som sagt, att det är bra om vi har högt i tak i en sådan diskussion och inte på tidigt stadium försöker låsa in varandra i en mängd tidiga ställningstaganden. Vad gäller Stockholmsregionen kommer reglerna där, om de genomförs enligt den borgerliga majoritetens intentioner, att innebära att eleven får ta den plats som blir honom eller henne given. Eleven garanteras inte plats i den utbildning, i den gymnasieskola och i det program som ligger närmast och dit eleven vill komma. Detta är naturligtvis en avigsida av den typ av valfrihet som jag tycker att det finns anledning att ställa sig frågande till.
Fru talman! Men det är ju i dag så, Eva Johansson, att inte alla elever kan gå exakt i den skola dit de själva vill komma. Det finns program som är stängda på vissa ställen och där det också ställs krav. Se t.ex. på dans på det estetiska programmet eller skolor med inriktning på idrott, som t.ex. snowboard eller innebandy! Också det innebär en stängning. Eva Johansson efterlyser en öppen attityd. Ja, jag tycker verkligen att det är utmärkt, men jag erkänner att jag har svårt att se problemet med att det finns många fria skolor i en kommun. Om vårt huvuduppdrag är att eleverna ska bibringas mesta möjliga kunskap enligt de planer och dokument som vi har, måste det vara det övergripande målet. Jag måste, trots att jag är ordförande i en friskola, erkänna att det inte spelar någon roll för mig om skolorna är fria eller kommunala. Dock vill jag att de ska vara självständiga. Jag tror att friheten som sådan innebär att föräldrar i det aktiva valet kommer att ställa relevanta krav på den fria skolan oavsett huvudman. Jag tycker att det viktigaste budskapet är att den skola som tar emot eleven kommer att behöva förvärva eleven varje dag. Så är det inte i dag. Dessvärre är de kommunala skolorna politikerstyrda - även om det säkert varierar över landet - i den meningen att de inte riktigt har den frihet som man behöver inom den enskilda enheten. Om det uppstår ett minus i budgeten får man mera pengar nästa år, och skulle det bli ett plusresultat ett år får man dessvärre skänka bort de pengarna till en skola som har misslyckats. Så är det i många kommuner, fru talman.
Fru talman! Det blev lite ombytta roller här, eftersom Anders Sjölund ställde rätt många frågor till mig. Jag får då kanske ta på mig den rollen att svara i stället för att ställa frågor till Anders Sjölund. Men det gör jag gärna. En fråga gällde Skolverkets tillsynsansvar. Det är egentligen två partier som har ställt krav på att tillsynsansvaret skulle ligga på kommunen, nämligen Vänsterpartiet och Folkpartiet. Folkpartiet har dock för länge sedan släppt det kravet. Det gäller ett gammalt förslag från tiden för utarbetandet av reformen. Tillsynen är ett stort problem som jag inte skulle vilja koppla till fristående skolor, utan det gäller överlag. Det har gjorts flera utredningar om detta. Riksdagens egen utredning har bl.a. visat att tillsynen är väldigt dålig. Den håller på att bli bättre. Skolverket har fått ett uppdrag att bredda tillsynen av de fristående skolorna, som ligger där. Vi har väl varit inne på att försöka få en radikal förbättring av tillsynen över de kommunala och de fristående skolorna. Jag skulle egentligen vilja säga att det är ett större problem för de kommunala skolorna. Själv är jag väldigt intresserad av att få tillbaka ett skolinspektörssystem med erfarna lärare som tar på sig uppgiften att på riksnivå arbeta som skolinspektörer. Jag har sett det systemet i verksamhet. Det skulle vara till stor hjälp ute i skolorna och garanterar också kvalitet. Reduceringen med 5 % är något som vi får diskutera. Jag är inte så intresserad av detta, eftersom det har uppstått på grund av en annan fråga som Anders Sjölund ställde, nämligen att man inte använder resursfördelningsmodellerna. De duger utmärkt för att klara den här frågan. Man behöver bara göra klart för sig vad resursfördelningen handlar om, så har man lösningen inom ramen för den.
Fru talman! Jag välkomnar Gunnar Goudes syn på frågan om tillsyn. Som jag uppfattar det är det inte aktuellt för Miljöpartiet att överlåta till kommunerna att utöva tillsyn över de fria skolorna. Gunnar Goude får rätta mig om jag har uppfattat detta fel. Från vår utgångspunkt är det helt orimligt med en lösning där kommunen, som i praktiken kan uppfattas som konkurrent till den fria skolan, också ska vara den som ska kontrollera samma sak. Det blir en konstig lösning. Det är alltså bra att Miljöpartiet här tar ställning mot ett förslag där kommunerna tar hand om tillsynen. Vi förordar som bekant ett fristående kvalitetsinstitut som ska ägna sig åt tillsyn över hela skolväsendet. Det kanske vi får stöd för så småningom även från Miljöpartiets sida. Jag uppfattar också, vilket jag tycker är bra, att Miljöpartiet tycker att det system med resursfördelning vi har i dag är tillfyllest. Det är också utmärkt. Det betyder, om jag förstår det rätt, att det inte är aktuellt att gå med på en reduktion på det sätt som här föreskrivs av bl.a. Bengt Silfverstrand.
Fru talman! Jag vill nog göra en liten rättelse där. Det är en liten missuppfattning att vi skulle ha tagit ställning till kommande förslag som vi ännu inte ens har sett hur de ser ut. Men jag deklarerade vår grundsyn på detta, och det får väl räcka. Sedan frågades det om de olika tolkningar som görs ute i kommunerna. Där har man ett problem. Det beror inte heller på oklarhet i skrivningarna i friskolereformens lagstiftning. Det beror antagligen på en mängd saker - dels att kommunalråd kanske inte läser lagar så väldigt noga, dels på att när detta genomfördes så spreds det information som stod i motsats till innehållet i själva lagstiftningen. Det gick ut information om att nu är det slut med friskolorna; kommunerna kommer att godtyckligt få bestämma om tillståndet, dvs. godkännandet, och pengatilldelningen. Detta gjorde att det var svårt att komma ut med rätt information. Jag skulle tro att det dröjde nästan ett år innan kommunerna riktigt fick klart för sig vad beslutet handlade om. Det är också fortfarande tveksamheter kring det hela. Då var debatten het. Man var upprörd från borgerlig sida över innehållet i detta. Anders Sjölund är den förste som från borgerligt och moderat håll ger sitt erkännande till den här reformen. Jag vill tacka för det. Det är skojigt att få något litet erkännande av att det faktiskt var en bra reform som, observera, Socialdemokraterna och Miljöpartiet stod bakom. Jag tycker också att det kan ingå när man gör sådana här slängiga bedömningar av var socialdemokratin står när det gäller fristående skolor. Det är alltså regeringen som har lagt fram propositionen, i samverkan med Miljöpartiet.
Fru talman! Tack för de vänliga orden! Jag står fast vid det jag har sagt tidigare. Bekymret med nuvarande lagstiftning är tolkningen. Det är det som är problemet. Kunde man komma till rätta med tolkningen av lagen på ett bra sätt tror jag inte att man skulle behöva göra någon förändring - om man står fast vid att det är likvärdiga villkor som ska gälla. Jag ska fatta mig kort i den här repliken. Jag konstaterar att Gunnar Goude tycker att den grundsyn som redan finns är bra. Det är utmärkt. Det betyder väl också att något större inflytande än vad som finns i dagens lagtext inte är aktuellt för Miljöpartiet. Man nöjer sig alltså med den text som finns i dag, i stora drag. Det välkomnar vi.

Fru talman! Det skrivs och sägs mycket om den svenska skolan. Debatten här i kväll är bevis på detta. Vi har fyra olika betänkanden att diskutera och så småningom fatta beslut om. Vi är ganska många som är oroade över utvecklingen i skolan. Det beror på att andelen elever som misslyckas, både i grundskolan och i gymnasieskolan, hela tiden ökar. När vi påpekar detta får vi ofta svaret från majoritetspartierna, i första hand Socialdemokraterna, att det är en väldigt liten ökning från det ena året till det andra av andelen elever som misslyckas. Det är bara någon procent och det kan vara inom felmarginalen, heter det. Men om det är en liten ökning i år var det också en liten ökning i fjol och en liten ökning året dessförinnan, och då går utvecklingen åt fel håll. Det finns en hel del larmrapporter om elevernas bristande kunskaper som jag inte behöver gå in på när det gäller procentsatser osv. Vi kan i dag läsa att ett ökat antal elever känner sig mobbade och kränkta i skolan, mest på högstadiet men också i gymnasieskolan. Det är Skolverkets generaldirektör som skriver detta. Vi kan konstatera att det är stor frånvaro från lektioner, framför allt i gymnasieskolan. Vi har en tickande bomb när det gäller behöriga lärare. Hur man än räknar kommer det att vara en mycket stor brist på lärare om några år. I år har vi det europeiska året för språk. Europarådet och EU talar gemensamt om att slå vakt om de europeiska språken. Det kan ju vara intressant, eftersom Sverige just nu innehar ordförandeskapet inom EU. En målsättning som man har satt upp gemensamt i Europa är att alla ungdomar ska studera två främmande språk i skolan. Där håller Sverige på att tappa mark. Skolverket presenterade för några veckor sedan en rapport som visar att på de flesta nationella programmen i gymnasieskolan läser man bara ett främmande språk, nämligen engelska. På de stora teoretiska programmen, det naturvetenskapliga och det samhällsvetenskapliga programmet, minskar studierna i främmande språk. Särskilt allvarligt är det när det gäller det tyska språket. Bara 35 % hade slutbetyg i tyska förra året mot 50 % ett par tre år dessförinnan. Skolverket skriver i sin rapport att minskningen av andelen elever som läser främmande språk är oroande eftersom kunskaper i främmande språk har stor betydelse för både individen och det svenska samhället. För att kunna studera och arbeta ute i Europa, skriver man vidare, räcker det inte med att kunna tala engelska. Detta säger jag som bakgrund till det motionsbetänkande om gymnasieskolan som vi nu diskuterar. Det pågår ju en utredning om gymnasieskolan, Gymnasiekommittén 2000. Den skulle ha varit klar i höst. Den fick dock tilläggsdirektiv i februari i år, och nu är planen att den ska redovisa sitt slutbetänkande senast valborgsmässoafton nästa år. Man kan diskutera om vi över huvud taget ska precisera olika ställningstaganden här i kammaren så länge det pågår en utredning. Binder vi inte upp våra representanter i utredningen om vi redan i det här betänkandet talar om vad vi tycker i precis samma frågor som Gymnasiekommittén behandlar? Jag måste erkänna att jag redan har tagit ställning i den frågan. Så snart jag läste tilläggsdirektiven, som gäller ett nytt kärnämne i gymnasieskolan, ställde jag en interpellation till skolministern. För några veckor sedan diskuterade vi här i kammaren nackdelarna och fördelarna med ett nytt kärnämne av det slag som är föreslaget. Jag behöver väl inte tala om vem som var mest positiv och vem som var mest negativ till det nya kärnämnet. För egen del tycker jag inte att jag på det sättet har bundit upp den moderate representanten i Gymnasiekommittén alls. Detta om detta, fru talman! Det är genomgående kända frågor vi behandlar i detta betänkande. Moderaterna står i reservationer bakom sju olika yrkanden. Jag vill inledningsvis yrka bifall till reservation 1 under punkt 1. Vi hävdar med bestämdhet att gymnasiet ska vara till för alla. Då måste det vara mycket flexibelt. Vi vet att det i dag är en omöjlighet för många elever att klara godkända betyg i kärnämnena. Problemet är, som jag redan berört, att utvecklingen går åt fel håll. Som en följd av detta är det många som inte erhåller den högskolebehörighet som är målet fö r alla svenska gymnasister. Många skulle behöva en helt annan utbildning för att lyckas och nå ett gott resultat. Jag tänker på vad en bra och modern lärlingsutbildning skulle betyda för tusentals ungdomar. Vi menar att lärlingsutbildningen ska kunna drivas av en kommunal gymnasieskola men också av en friskola, ett utbildningsföretag, en branschorganisation eller någon annan institution eller något annat företag. Vi tänker oss att de teoretiska ämnena i en lärlingsutbildning ska vara matematik och svenska. Dessutom ska man ha karaktärsämnen som anknyter till den utbildning man går. Engelska behöver också ingå. Vi menar inte att all utbildning inom det här området ska ge högskolebehörighet. Lärlingens utbildning på arbetsplatsen kan regleras genom avtal och han eller hon kan vara anställd eller vara elev. Man kan också växla mellan anställning och att vara elev. Vidare menar vi att utbildningen ska avslutas med ett gesällprov. Att jag har varit så pass utförlig när det gäller att presentera vårt förslag till lärlingsutbildning beror på att jag under det senaste halvåret har träffat på många företag som efterlyser just en lärlingsutbildning. Jag har också mött en och annan gymnasieelev som inte är så intresserad av gymnasiestudier som har sagt att man gärna skulle vilja ha en arbetsplatsförlagd utbildning i stället, en lärlingsutbildning. Särskilt de elever jag har träffat på det individuella programmet har kommit med det förslaget till mig. Vi har ett sådant förslag i en reservation. Vi talar om att vi lever i ett kunskapssamhälle. Vi har översatt de engelska orden life-long learning till livslångt lärande. En del av detta kommer vi att diskutera lite senare när vi ska ta ställning till regeringens proposition om vuxnas lärande. Det är viktigt att inte någon av de utbildningar som ges utgör en återvändsgränd. Det är inte någon katastrof för en enskild studerande om man inte når de uppsatta målen i gymnasieskolan när man är 19 år, särskilt om målen dessutom inte alls passar den eleven. Det finns alltid möjligheter att komma tillbaka senare i livet och skaffa sig den behörighet för t.ex. högre studier som man inte klarade av i tonåren. Det är viktigt att man har en skola som vänder sig till alla elever under en ganska lång tid, så att man får den möjligheten. Ett särskilt problem har uppstått genom att man på många håll upplever den treåriga gymnasieskolan som i praktiken fyraårig. Eftersom det inte är tillåtet att genomgå en prövning för att höja sina betyg medan man är elev i gymnasieskolan har tusentals ungdomar valt att höja betygen under ett fjärde gymnasieår på komvux. Men det har faktiskt aldrig varit meningen att komvux ska användas som ett fjärde gymnasieår. Därför bör återställaren från 1994 återställas till vad som gällde under de borgerliga regeringsåren, nämligen att få möjlighet att höja sina betyg i den ordinarie gymnasieskolan. Friskolor förbjöds ju inte vid regeringsskiftet 1994. Det har vi hört flera säga här. Möjligheten att höja sina betyg i gymnasiet förbjöds däremot 1994 och det är trist. Nästan alla jag har mött delar vår uppfattning. Det gör också Skolverkets inspektörer. Fru talman! Jag nöjer mig med de här randanmärkningarna när det gäller våra reservationer och vår inställning till gymnasieskolan. Vi återkommer förstås med mer utförliga synpunkter lite längre fram, framför allt när Gymnasiekommittén har lagt fram sitt betänkande. Jag står givetvis bakom alla moderata reservationer, men jag nöjer mig som sagt med att yrka bifall till reservation 1 under punkt 1.
Fru talman! Betänkandet som vi ska diskutera i dag innehåller 105 olika yrkanden om just gymnasieskolefrågor. Det är ett faktum som talar för att mycket behöver ses över och förändras för att vi ska bli nöjda med gymnasieskolan i meningen att den ska fylla den funktion i samhället som den är avsedd att fylla. Utskottsmajoriteten föreslår avslag på flertalet yrkanden med hänvisning till det pågående arbetet i Gymnasiekommittén och med tanke på den behandling som propositionen Vuxnas lärande ska genomgå. För vår del anser vi att debatten om gymnasieskolan inte kan få tystna under den här tiden. Vi anser hellre att den ska öka för att man redan i beredningsarbetet ska kunna få med viktiga faktorer och aspekter i konstruktionen av en ny variant av gymnasieskolan. Därför kommer jag i mitt anförande att lyfta fram några sådana. Jag skulle samtidigt vilja uppmana andra intresserade som tar del av den här debatten och som vill påverka arbetet att ge till känna uppfattningar till kommittén med Jan Björkman som ordförande. Fru talman! Nuvarande gymnasieskola är utformad från ett utifrånperspektiv och inte från ungdomars och samhällets behov. Vi vill forma en gymnasieskola som ger lust att lära och att leva och som motsvarar de behov som arbetsmarknaden har. Värdegrunden som bygger på den etik som förvaltas av kristen humanistisk tradition ska betonas och tillämpas i praktiskt handlande. Den tar hänsyn till olikheter. Vi menar att en verklig gymnasieskola för alla aldrig kan uppfyllas om man förutsätter att alla elever under i princip samma tidsperiod ska ta till sig samma mått av kunskap. Jag kommer därför i detta anförande att ta upp några viktiga aspekter som skulle kunna bidra till en gymnasieskola med en miljö där eleverna just upplever lusten att lära. Fru talman! Redan nu vill jag självklart påstå att jag står bakom alla våra reservationer, men för tids vinning yrkar jag endast bifall till reservation 3 under punkt 3. Åter till de punkter jag tänkte ta upp om en gymnasieskola som uppmärksammar lusten att lära. Först och främst gäller det respekten för varje elevs olikheter och intressen. Grunden för ett gott system måste vara att det är flexibelt nog att ta hänsyn till individers olikheter. I dag har vi ett alltför statiskt system, där bl.a. de praktiska kunskaperna har fått ge vika och träda tillbaka för de teoretiska. Följden blir att alltför många faller utanför motivationens område när det gäller lärandet. Vi vill ha ingångar både mot praktisk och teoretisk utbildning, så att varje individ kan finna sina områden. Grunden för humanismen är respekten för varje människas lika värde oavsett olikheter i begåvning och intressen. Men vi är inte respektfulla för olikheter i dagens skola. Det är faktiskt en allmän uppfattning skulle jag vilja hävda efter att ha besökt många gymnasieskolor och även träffat gymnasieelever. Varför ska allt ske på precis samma sätt? Elever behöver få bottna i någon slags bildning som ger dem trygghet i tillvaron. Detta är också en av anledningarna som ligger bakom att vi anser att historieämnet är så viktigt för ungdomar att vi vill att det ska bli ett kärnämne. Kärnämnena ska kunna läsas etappvis och innehåll och studietakt kunna anpassas till individernas behov. Vi behöver ökade valmöjligheter i gymnasieskolan som också innebär fördjupning inom vissa områden. Vi kan inte heller kräva att alla elever ska ha högskolebehörighet. Låt dem i stället få gå på gymnasiet tills de är 25 år, kunna varva och få behörighet så småningom om de så önskar. Men genom att kräva att alla ska ha samma generella högskolebehörighet har gymnasiet tyvärr blivit en grym utslagningsmaskin för alla de ungdomar som av olika skäl inte orkar läsa så mycket teoretiska ämnen. Vi vill att det alltid ska finnas möjligheter att senare i livet skaffa sig en sådan behörighet. Men det är inte självklart att det ska ske just i ungdomsåren när så mycket annat är på tapeten för ungdomar. En viktig fråga som också gäller högskolebehörigheten är om målen faktiskt är möjliga att nå för alla på den tid som gäller. Vem tolkar kriterierna för att målen är uppnådda och tolkas de på samma sätt på olika skolor? Kan det vara så att de som en gång formulerade målen har ett annat synsätt på strävansmål och uppnåendemål än de som i dag hanterar dem? Skoldebatten har till stor del handlat om hur elever ska nå målen, hur elever ska nå samma mål och hur resurser ska tillskapas för att skolans mål bättre ska nås. Vidare har den handlat om hur lärare ska utbildas för att bättre kunna undervisa så att eleverna når målen. Ett svagare intresse har använts till att tala om vad målens faktiska innehåll innebär. Jag menar att det är tid att ompröva målens innehåll i relation till elevernas förutsättningar och det tidsutrymme som ges till lärande. Ribbans nivå passar sannolikt de flesta, men inte alla. Det viktigaste målet att uppnå måste ändå vara lusten att lära och verktygen för att kunna lära. Alla barn och ungdomar har samma värde trots olikheter i begåvning, intressen och mognad. De ska bemötas, undervisas och bedömas efter vars och ens förutsättningar och möjligheter. Det är orimligt att en och samma ribba ska utgöra mått på om eleverna ska uppfattas som godkända eller ej. Det är orimligt att tvinga elever att prestera mer än de kanske har förmåga till vid en given ålder. Jag vill själv inte bli pressad till att prestera det som jag inte har förmåga till. Jag vill inte att någon annan ska bli det heller. Om vi menar allvar med att alla har rätt att vara olika i förmåga och intressen är det orealistiskt att förvänta sig att alla på samma tid ska nå uppsatta mål. Om vi envist håller fast vid att alla ska klara godkänt i alla ämnen för högskolebehörighet får vi fortsätta att pressa elever, lärare och föräldrar och vi får fortsätta att uppleva att skolan är misslyckad. Med den metoden når vi inte den harmoni i arbetsmiljön som stimulerar lusten att lära. Jag menar att det är dags att flytta fokus från misslyckanden med elever som inte blir godkända till ett fokus på en skola som lyckas erbjuda eleverna en arbetsmiljö som stimulerar lusten att lära och som kommer att ge konsekvenser i form av goda betyg och uppnådda mål i relation till det som arbetsmarknaden faktiskt behöver. Prestationsångest måste bytas ut mot framgångsmotivation. Drivkraften kan inte enbart vara betyg utan längtan att få veta mer, att nå närmare sanningen. Den längtan kan gälla såväl praktisk kunskap som teoretisk. Eleverna måste kunna bedömas utifrån sin utvecklingspotential snarare än vad de kan vid ett specifikt tillfälle. Detta kan bedömas både utifrån vad eleverna kan i t.ex. matematik, svenska och engelska, men också vad de kan utvecklas i ytterligare om de ges tid och stöd. I dag när vi sätter upp ribban prövas varje ämne för sig, och det bedöms om de är rimliga. Men eleven ska klara samtliga ämnen med samma höga krav. Det är den samlade bilden som blir ribban för den enskilde eleven. Vi behöver skapa ett gymnasium med tilltro. Det finns ett klart samband mellan elevers skolframgångar och omgivningens tro på ett gymnasiums förmåga att klara sina uppgifter. Orealistiska förväntningar och pressade människor som utsätts för kritik skapar misstro i samhället. Ytterst innebär det ett pris som alla till sist får betala. Fru talman! Det måste vara individers och samhällets behov som avgör vilka program som ska erbjudas och hur de ska utformas. Vi menar att en lärlingsutbildning ska kunna startas redan det första året. Det ska vara ett eget program, och det ska knytas nära till det lokala näringslivet. Utbildningen ska avslutas med ett gesällprov, och ett yrkesbevis ska utfärdas som också gäller som gymnasieexamen. Alla som har avslutat sin yrkesförberedande utbildning ska ha högskolebehörighet till den yrkeshögskola som vi kristdemokrater vill inrätta. Som vi har sagt tidigare är vi kritiska till den kvalificerade yrkesutbildning som regeringen vill inrätta där högskolebehörigheten också är ett krav. Utslagningen är total. På vårt sätt vill vi skapa utbildningsvägar som passar såväl dem som är intresserade av akademiska studier som dem med intresse för mer praktiska utbildningar. Vi vet att i dag saknar alla de elever som inte vill gå vidare till universitet och högskola, dvs. ungefär två tredjedelar, en rak utbildningsväg med studiemedel som finansiering. För dem gäller ett idogt sökande efter lämplig utbildning med svårtillgänglig studiefinansiering. En sådan olikhet i bemötandet av unga människor som ska söka sin samhällsuppgift är närmast orättfärdig, åtminstone om man utgår från vår människosyn som bygger på allas lika och unika värde. Det vore snarare en självklarhet att ett bra system utvecklades och en översikt över möjliga yrkesutbildningar genomfördes för att öka tillgängligheten för alla dessa. Fru talman! Gymnasieskolan ska inte enbart vara en utbildningsanordnare vilken som helst. Den ska också gynna de demokratiska värden som vi prioriterar i vår värdegrund. Men demokratin bygger på en djup process som våra elever måste få uppleva i den vardagliga skolsituationen. Därför är gymnasieskolans utveckling egentligen också tätt förbunden med den demokratiska utvecklingen i vårt land. I den ska samhällsbehov och individens förutsättningar och önskemål mötas. De ska mötas i ett samhälle som formas över tid med oss alla som deltagare. Jag önskar att vi på ett djupare sätt tar tag i och vågar forma en gymnasieskola där varje människa kan komma till sin rätt.

Fru talman! Det är bra att regeringen har tillsatt en kommitté som har till uppgift att utreda gymnasieskolans utbud av studievägar. Centerpartiet tycker att de grundläggande principerna för gymnasieskolan är bra. Det handlar inte bara om att få högskolebehörighet, utan det handlar om allas rätt till goda kunskaper. Vad gäller kommitténs arbete vill vi gärna se över frågan om kärnämnena. Vi diskuterar också, precis som kristdemokraterna, historia, men vi vill inte bakbinda kommittén. Därför har vi inte något särskilt yrkande till dagens debatt. En vidareutveckling måste bygga på att vi inte sänker kvaliteten utan att vi anpassar gymnasieskolan efter varje elevs förutsättningar och behov. Det innebär att det måste få ta olika tid för eleverna att nå kunskapsmålen. Därför har vi motionerat om att åldersgränsen för gymnasiestudier ska tas bort. Alla som har påbörjat gymnasiestudier före 20 års ålder ska ha rätt att få fullfölja utbildningen upp till 25 års ålder. Vi anser att regeringen bör låta utreda en sådan utbildningsgaranti och ge riksdagen förslag på de ändringar som behöver göras i skollagen. Jag yrkar bifall till reservation 5 under punkt 4. De kunskaper som gymnasieskolan erbjuder ska kunna bli allas egendom. Det innebär att utbildningen måste anpassas för att möta varje enskild elev och erbjuda individuella studieplaner. Alla har rätt att få goda och likvärdiga kunskaper, vilket innebär att undervisningen måste ske på olika sätt. Vi anser att det praktiska lärandet måste uppvärderas som ett led i att nå kunskapsmålen. Lärlingsutbildningen är då en form där det praktiska lärandet kommer till sin rätt. Eleverna får en utbildning som förenar teori och praktik i skolmiljö och arbetsliv. Det finns en del bra exempel på detta ute i landet. Ett bra exempel är Centerpartiet har medverkat till att införa den pilotverksamhet med lärlingsutbildning som nu genomförs. Vi anser att den bör få resurser så att den kan permanentas. Vi är med andra ord lite besvikna över att provtiden har förlängts. Det innebär att det saknas resurser och möjligheter till lokala initiativ. Jag hoppas att det snart blir en förändring. Fru talman! Vi hoppas att lärlingsutbildningen kommer att diskuteras i den pågående utredningen och att man även ser på möjligheterna att låta elever som börjar i gymnasieskolan erbjudas tillfälle att redan första året få börja med den praktiska delen. I dag ser vi hur det individuella programmet ökar i omfattning för varje år. Det talar sitt eget tydliga språk, nämligen att skolan är alldeles för teoretisk. Många ungdomar är läströtta när de börjar gymnasiet. Jag är väl medveten om att det individuella programmet ökar på grund av att eleverna inte har godkända betyg från grundskolan. Det måste naturligtvis göras något åt det, och vi har i vår grundskolemotion klart talat om att vi vill se en förändring inom grundskolan. Vi säger att det är godkända kunskaper som är det viktigaste att uppnå innan man slutar grundskolan. Det innebär att vi anser att eleverna ska kunna gå mer än nio år i grundskolan. Det innebär också att de ska kunna gå över till gymnasiet efter åtta års grundskoletid om de har uppnått kunskapsmålen. Med vår politik har med andra ord alla behörighet att välja vilket program som helst när de börjar gymnasiet. Ändå tycker vi att det är intressant att se på möjligheten att få lägga praktik under första gymnasieåret. För de elever som är omotiverade att bara "läsa" kan det innebära att de får en förståelse för varför man även behöver de teoretiska kunskaperna. Det kan skapa en motivation som underlättar studierna. Det här hoppas vi att Gymnasiekommittén också tittar på. Men då kommer en annan tankeställare. För att få detta att fungera är det viktigt att näringslivet är positivt. Upplägget av lärlingsutbildningen måste vara flexibelt och anpassat till det näringsliv som finns i gymnasieskolans närhet. Det är också viktigt att kraven utformas så att många lärlingsplatser kan skapas i småföretagen, eftersom vi vet att de kommer att få allt större betydelse i framtiden. Utan småföretag har vi ingen storindustri heller. Ett viktigt incitament för att det ska kunna fungera handlar som vanligt om resurser. Utbildning kostar pengar, vare sig den äger rum i skolan eller i ett företag. Därför gäller det att hitta ett system beträffande ersättning till företag som medverkar i lärlingsutbildningen. Vi i Centerpartiet kan tänka oss en "lärlingspeng". För att samarbetet ska fungera mellan arbetsliv och skola anser vi att arbetslivet bör få vara delaktigt i planeringen för den yrkesverksamma utbildningen. Gymnasiekommittén bör därför få i uppdrag att se över företags möjlighet att ta emot lärlingar, eventuellt genom att lärlingspeng eller liknande införs. Jag yrkar bifall till reservation 6 under punkt 9. Fru talman! Sedan 1997 är varje skola skyldig att göra en årlig kvalitetsredovisning. Fortfarande har inte alla skolor gjort detta, och bland dem som lämnat redovisning finns det brister i utformningen. Centerpartiet anser att det är värdefullt och viktigt att alla skolor kan lämna en kvalitetsredovisning för att kunna avläsa om vi i verkligheten har en nationellt likvärdig skola, där kvalitetsarbetet fungerar. Vi föreslår att ett nationellt kvalitetsinstitut ska inrättas. Institutet ska vara fristående och inte ha myndighetsuppgifter, och det ska ha till uppgift att jämföra kommun för kommun och skola för skola. Förhoppningsvis kommer kommittén som ser över skollagen fram till samma åsikt som vi har. Vi lär enligt nuvarande planering få ta del av kommitténs redovisning i september, och det ska bli väldigt spännande. En annan fråga som vi har motionerat om är att det ska införas rätt att pröva för högre betyg under gymnasietiden. I dag fungerar det, som ni vet, så att den som har fått godkänt betyg i en kurs inte får pröva förrän han kommer till komvux. Flera har varit inne på det tidigare. Elever som inte har godkända betyg får ju göra en ny prövning, och då borde det av rättviseskäl vara möjligt att också höja redan godkända betyg. Varför ska eleven tvingas vänta? Jag hoppas verkligen att detta också rättas till när propositionen om tillträde till högskolan kommer. I annat fall kommer vi att fortsätta att motionera om det. Till sist, fru talman, vill jag säga några ord om "information till föräldrar om myndig elev". I gymnasieskolan finns det ett problem när det gäller elever som är över 18 år. Föräldrarna har försörjningsplikt tills eleven har fyllt 20 år. Men de informeras inte om deras barn har uppfört sig illa eller har skolkat, eftersom barnet är myndigt. Däremot kan föräldrarna drabbas av eventuella sanktioner. Om gymnasieeleven har betett sig illa kan det ske en indragning av studiebidraget. Det kan leda till sänkt bostadsbidrag för föräldrarna eftersom eleven avregistreras som studerande. Vi anser därför att föräldrar har rätt att få information om myndig elevs uppförande i skolan så länge föräldrarna är försörjningsansvariga. Denna fråga finns med i Skollagskommitténs uppdrag, och jag kan bara hoppas att förnuftet får segra när denna fråga diskuteras. Jag står naturligtvis bakom alla våra reservationer men yrkar bifall till reservation 5 under punkt 4 och reservation 6 under punkt 9.

Fru talman! Ett gemensamt mål för alla skolpolitiker är att skolan ska vara till för alla elever och att alla ska ha en chans utifrån sina egna förutsättningar. Frågan man då bör ställa sig när vi diskuterar ett knippe skolmotioner, som vi gör i dag, är hur nära eller långt ifrån målet om en skola för alla vi verkligen är i Sverige. I olika skolor har jag själv sett många goda exempel på engagerade lärare och nyfikna, kunskapssökande elever. Men det blir också alltmer uppenbart att den svenska skolan lämnar alltför många elever utanför. Både de elever som behöver mera tid och lugnare takt och de elever som är mycket studieintresserade blir ofta dåligt stimulerade i skolan. Orsaken till det är att svensk skolpolitik har en tradition av likriktning. I gymnasiet måste alla i dag läsa samma teoretiska kärnämnen oavsett om de har intresse av det eller inte. Nu behövs det förändringar i skolan så att varje elev får sin chans. Det är ändå närmare 30 % av gymnasieeleverna som inte får ett fullständigt gymnasiebetyg. En orsak till gymnasiets svårigheter är just att alla tvingas läsa samma kärnämneskurser med samma teoretiska krav och samma betygskriterier. Regeringen envisas ju med att alla gymnasieprogram måste ge behörighet till högskolestudier. Men målet är mycket långt borta. Bara 62 % av en årskull har efter fem år uppnått gymnasieskolans mål om högskolebehörighet. Skolverkets utvärdering av bl.a. det naturvetenskapliga programmet visar att eleverna där tycker att studietempot är för lågt och att de känner sig understimulerade. På en del yrkesprogram däremot kan det vara bortåt hälften eller fler som inte klarar godkänt i kärnämneskurserna. En mera yrkesinriktad elev har det inte lätt i det svenska gymnasiet. Väldigt många jag har mött berättar att de känner sig besvikna på gymnasieskolan. De ska läsa samma kärnämnen som studieinriktade elever fast de ibland är ganska trötta på att plugga. De längtar efter att komma i kontakt med arbetslivet men måste plugga för att komma in på högskolan. Sorgligt nog har de yrkesinriktade programmen blivit en utslagningsmaskin för många elever. Fru talman! Själva grundtanken att alla elever ska läsa samma sak under en stor del av studietiden är feltänkt. En liberal grundtanke är att alla begåvningar och intressen ska bli respekterade, men i dagens gymnasieskola kan en elev med praktisk inriktning ibland känna sig misslyckad. Det är ju framför allt de högskoleförberedande kurserna som räknas. Det blir alltmer uppenbart att det nu är dags att låta eleverna välja mellan en mera studieinriktad utbildning och en mera yrkesinriktad. Därför föreslår Folkpartiet att det utvecklas ett lärlingssystem där skolan och arbetslivet ansvarar för ungefär halva tiden var. Utbildningen ska avslutas med lärlingsexamen. Vid sidan om lärlingsutbildningen ska det också finnas en yrkesutbildning för dem som inte kan eller vill få lärlingsutbildning på gymnasiet, och det ska bli möjligt att avlägga en yrkesexamen. I yrkesutbildningarna och lärlingsutbildningarna ska en elev naturligtvis läsa svenska, engelska, matematik m.fl. kärnämnen, men kurserna behöver inte se likadana ut som på studieförberedande program. Senare ska möjligheten att komplettera till teoretisk utbildning och högskolebehörighet alltid finnas. Folkpartiet har för övrigt precis skrivit en motion med förslag om allas rätt till högskoleförberedande gymnasieutbildning, som ung eller som vuxen. En lärlings eller yrkesexamen skulle visa att också ett yrkesinriktat intresse är värt någonting i skolans ögon. Sverige är ju ett undantagsland i Europa genom att inte ha någon examen i gymnasiet. Det gäller också för dem som är studieinriktade. Naturligtvis borde det även i Sverige finnas en examen som ger besked om att studenten har kunskaper för att gå vidare till högskolan. Sverige behöver helt enkelt en studentexamen som är jämförbar med motsvarande examina utomlands. Fru talman! Det individuella programmet i gymnasieskolan används i dag för att hjälpa elever som inte klarar kunskapskraven på de allmänna nationella programmen. Eleverna får repetera kurser i grundskolan, t.ex. i svenska och matematik, medan de läser gymnasiekurser i samhällskunskap, naturkunskap m.fl. ämnen. Men det är klart att det är svårt för många av eleverna att klara av andra ämnen om de inte förstår språket i läroböckerna. Bara 16 % av eleverna på det individuella programmet klarar av att komma in på ett nationellt program och få en gymnasiebehörighet. Därför borde det individuella programmet helt enkelt avskaffas. I stället ska resurserna föras över till grundskolan för att hjälpa elever med speciallärare och fler undervisningstimmar. Det måste vara bättre att lära en elev att läsa tidigt i grundskolan än att göra det i gymnasiet. En arbetsgrupp på Skolverket har föreslagit att kravet på godkända grundskolebetyg ska slopas för antagning till gymnasieskolan. Det skulle verkligen vara ett svek mot elever som behöver stöd. Ännu fler skulle skickas vidare till gymnasiet utan tillräckliga kunskaper. Folkpartiet har krävt i sin motion att regeringen ska ta avstånd från detta förslag från Skolverket. Skolministern har i alla fall i en replik under en interpellationsdebatt sagt att hon inte tänker följa upp förslaget, och det tycker jag är bra. Det vore också bra om de socialdemokratiska ledamöterna här i dag kunde bekräfta att det inte är aktuellt att avskaffa kravet på godkänt för att man ska få börja på gymnasiet. Fru talman! Jag har tagit upp några viktiga principiella förslag som vi i Folkpartiet driver. Sedan finns det ett antal andra förslag till förändringar i våra olika motioner som hör till det här betänkandet och i andra motioner som vi har i riksdagen. Jag kan nämna några exempel. Gymnasiet behöver ett bättre betygssystem med sex betygsnivåer, så att eleverna känner sig rättvist betygssatta. Det behövs också en ordentlig nationell jämförelse mellan de nationella proven och betygen, så att betygen i hela landet blir likvärdiga. Eleverna ska naturligtvis ha rätt att pröva för att höja betyg medan de går kvar i gymnasieskolan. Sedan ska gymnasieskolan inte behöva acceptera att elever som inte följer grundläggande regler tar upp plats i gymnasiet. Ogiltig frånvaro ska anges i kursbetygen, och elever som förstör för andra på ett grovt sätt ska kunna stängas av. Mobbning och olika slag av kränkningar finns såväl i grundskolan som i gymnasieskolan. I andra sammanhang har Folkpartiet motionerat om att lärarna ska få stöd för att skydda mobboffren. Vi har också föreslagit att brott som begås i skolan ska polisanmälas och att sexuella trakasserier ska anmälas enligt förebild i arbetsmiljölagen. Fru talman! I liberal skolpolitik är visionen om framtidens kunskapsskola väldigt levande. Framtidens skola ska välkomna alla och erbjuda många olika valmöjligheter, men den ska också ställa tydliga krav på kunskaper och på att självklara regler följs. Skolan ska vara en plats där människor kan bli inspirerade och där de kan växa. Jag har valt ut två av våra yrkanden från utskottet för att spara tid. Jag ber att få yrka bifall till reservation 1 under punkt 2 och reservation 4 under punkt 9.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till förslaget i betänkandet och avslag på samtliga motioner. I det här betänkandet behandlas 105 yrkanden om olika gymnasieskolfrågor. Yrkandena ingår i motioner som är väckta under den allmänna motionstiden 2000 och 1999. Yrkandena gäller övergripande frågor, bl.a. om kärnämnen, högskolebehörighet som mål för gymnasieutbildningen, rätten att fullfölja utbildningen i gymnasieskolan och tillträde till gymnasieskolan. Vidare gäller de lärlingsutbildning, betygssättning och gymnasieexamen, information till föräldrar om myndig elevs beteende, sex och samlevnadsundervisning och vissa övriga frågor. Ett stort antal yrkanden gäller frågor där det ankommer på andra än riksdagen att fatta beslut. Utskottet avstyrker de yrkandena med hänvisning till gällande styrsystem. För flertalet yrkanden föreslår utskottet avslag med hänvisning till det pågående arbetet i Gymnasiekommittén 2000 samt till den kommande behandlingen av den nyss avlämnade propositionen om vuxnas lärande. Jag vill peka på att det tidigare har varit kutym att inte reservera sig när frågor behandlas i en parlamentarisk kommitté. Kommittén har dessutom fått utökad tid för redovisning till senast den 30 april 2002. Denna önskan om förlängning framförde utbildningsutskottets ordförande Jan Björkman och undertecknad till skolminister Ingegerd Wärnersson då vi gjorde bedömningen att vi annars inte skulle hinna göra en grundlig utredning. Det har gått ett antal år sedan det förra gymnasiebeslutet fattades, och mycket har förändrats, inte minst i arbetslivet. Vår önskan om förlängning har hörsammats av skolministern. Därför tycker jag att det är synd att de i oppositionen redan i reservationerna har bundit sig på så pass många väsentliga områden, men man kan alltid hoppas att de har så öppna sinnen att de kan ändra uppfattning utifrån vad vi kommer fram till under utredningens gång. Utifrån vad jag tidigare har sagt kommer jag endast att beröra några få områden. Förslag om differentiering av kärnämneskurser läggs fram av tre partier - Moderaterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet. Jag vill peka på att möjligheten att läsa de fyra mest omfattande kärnämneskurserna i etapper i dag finns för elever som har påtagliga studiesvårigheter i de ämnena. Det finns inga nationella bestämmelser om i vilken takt som olika ämnen ska läsas. En individuell studieplan ska upprättas för varje elev. I de nu gällande kursplanerna för kärnämneskurserna svenska A och matematik A anges uttryckligen att innehåll och arbetssätt ska anpassas till det program och den studieinriktning som eleverna har valt. Till Gymnasiekomittén 2000 har regeringen nyligen överlämnat en promemoria, utarbetad av en arbetsgrupp inom Utbildningsdepartementet med förslag om ett nytt och breddat kärnämne som ska bildas genom bl.a. att kärnämnena samhällskunskap och religionskunskap förs samman. Gymnasiekommittén 2000 har nyligen fått tilläggsdirektiv och ska även behandla denna fråga. Moderaterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet tar upp frågan om möjligheten att komplettera till högskolebehörighet. Denna möjlighet att komplettera en gymnasieutbildning så att man når behörighet att antas till grundläggande högskoleutbildning finns sedan länge och är en av det svenska utbildningssystemets grundstenar som självklart ska behållas. Kristdemokraterna vill också att kvaliteten på det individuella programmet ska ses över och att samordningen mellan grundskola och gymnasieskola ska förbättras. Jag delar uppfattningen att det individuella programmets kvalitet varierar. Men jag vill understryka att detta är något som respektive kommun har ansvar för. Jag har själv varit ordförande för en arbetsgrupp som gjorde en översyn av det individuella programmet. Vi kunde bl.a. konstatera att t.ex. kostnaden för individuella program i allra högsta grad varierade och självklart också kvaliteten. Men det fanns ett antal kommuner som verkligen hade tagit sig an eleverna i individuella program och också nådde goda resultat vad gällde frekvensen av övergångar från ett individuellt program till ett nationellt program. Enligt motionären bör det individuella programmet organiseras så att det dels ger möjligheter för eleven att slussas in i ett nationellt program, dels kan utgöra ett eget alternativ för den som behöver särskilda lösningar. Hela den nationellt fastställda kursplanen eller delar av den bör kunna ingå i den individuella studieplanen för en elev på ett individuellt program. Det känns angeläget att understryka att en huvuduppgift för gymnasieskolan är att arbeta för att så fort som möjligt kunna överföra eleven från ett individuellt program till ett nationellt program. I den översyn som jag tidigare refererade till fanns ett förslag om att elever skulle kunna läsa delar av ett nationellt program inom det individuella programmets ram. Vi kallade det för PRIV. Det förslaget har lagts fram av regeringen och antagits i denna kammare. Jag har dessutom när jag varit ute i många gymnasieskolor fått höra från både elever och lärare att det har uppfattats som mycket positivt och gett goda studieresultat. Det har också ökat motivationen, och det är viktigt att ha den kombinationen. Ett antal motioner tar upp lärlingsutbildningen. En försöksverksamhet med lärlingsutbildning inom nationella och specialutformade program pågår. En ny förordning om försöksverksamhet började gälla den 15 september 2000. I den tidigare förordningen föreskrevs att lärlingsutbildningen inte fick påbörjas förrän eleven hade genomfört hälften av gymnasieutbildningen. Den föreskriften har nu tagits bort. Regeringens förslag på grundval av den pågående försöksverksamheten bör avvaktas. Yvonne Andersson sade att hon var väldigt besviken på att man hade förlängt tiden för försöksverksamheten. Sanningen bakom det är att de som jobbar med detta, och där ingår näringslivet, upplevde att de inte hade fått det genomslag de önskade och hade för lite underlag för att kunna lägga fram ett förslag. Det var de som stod bakom önskemålet om förlängning. Det har regeringen tillmötesgått. Gymnasiekommittén 2000 fick genom tilläggsdirektiv även i uppdrag att föreslå hur ett ökat inslag av lärande i arbetslivet i gymnasieskolan ska utformas. Folkpartiet tar upp frågan om betygssättning i gymnasieskolan. När det gäller detta vill jag nämna att regeringen har till Gymnasiekommittén 2000 överlämnat ett förslag från en arbetsgrupp om ett system med ämnesbetyg. Förslaget innebär att ämnesbetyg sätts efter varje avslutad kurs, och att ett tidigare ämnesbetyg ersätts av ett senare. Det sist satta betyget i ämnet införs i slutbetyget. Gymnasiekommittén 2000 har i tilläggsdirektiven fått i uppdrag att utreda och föreslå hur ett system med ämnesbetyg kan införas i gymnasieskolan och i gymnasial vuxenutbildning. Kommittén ska utforma ett förslag som med bibehållande av nuvarande antal betygssteg minskar betygsstressen i den gymnasiala utbildningen och skapar förutsättningar för en bättre helhetssyn på elevernas kunskapsutveckling. Jag hoppas att det med all önskvärd tydlighet framgått av mitt anförande att Gymnasiekommittén 2000 har många svåra uppgifter att reda ut. Min förhoppning är att vi ska lägga fram ett förslag som visar på en bred enighet och tar sin utgångspunkt i vad som är bra i dag och har goda visioner för framtiden.

Fru talman! Agneta Lundberg sade att det är lite konstigt och strider mot kutymen att man uttalar sig bestämt i frågor när det pågår en utredning. Jag har nog upplevt att det inte är så. Vi brukar här i riksdagen debattera ganska öppet även om det pågår utredningar. Annars skulle vi vara väldigt bundna och skulle bara kunna uttala väldigt svepande uppfattningar. Det tycker jag inte vore så lyckligt. När det gäller kärnämnen säger Agneta Lundberg att det i dag finns en etappindelning. Problemet är att målet är precis detsamma. Det är mycket svårare om man börjar med låg fart att läsa ett kärnämne och sedan ska ta igen det de sista åren. Då måste man kanske läsa dubbelt så fort, och därmed har man inte vunnit någonting. Det individuella programmet är det program man blir tilldelad om man inte blir godkänd från grundskolan. Bakgrunden är att man ska slussas in från det individuella programmet till ett nationellt program. Men det är precis tvärtom. Nästan alla gymnasieskolor har ett större individuellt program vid vårterminens slut än vid höstterminens början. Det ska ju vara tvärtom. Vilka slutsatser drar egentligen socialdemokraterna och Agneta Lundberg av det?
Fru talman! Vi hade mycket diskussioner om etappindelningen i kärnämnena när jag ledde arbetsgruppen. Vi var ute väldigt mycket i skolorna. Det vi fick oss till livs var att det inte var fråga om att man skulle ta väldigt lite i början och sedan vara snabb och läsa upp resten. Det som man såg som en svårighet var att eleverna ville ha en etapp för att lättare kunna se: Nu har jag avverkat detta. Det underlättade för dessa ungdomar att läsa. Det var vad vi fick oss till livs. Det är klart att jag är bekymrad över ökningen av antalet individuella program. Det är viktigt att vi i varje fall inte lägger en stor skuldbörda på eleverna. Det är fråga om hur man möter dessa elever i undervisningen. Vi ser att skolor som på ett helt annat sätt tar sig an eleverna i undervisningen i kärnämnena når mycket bättre resultat än andra. Det finns en skillnad. Många inser att man är tvungen att göra saker och ting annorlunda för att möta eleverna och få dem intresserade. Det går inte att göra precis som man har gjort tidigare.
Fru talman! Agneta Lundberg beskriver etappindelning. All undervisning går till på det sättet. Det är inte något speciellt för gymnasieskolan att man vill ha en etappindelning. Det är inte så att man läser ett helt pensum på en gång, utan man delar upp i delar. Vi har hört sådana som har diskuterat att man vill ha det lite lättare i början. Det är problemet. Då blir det svårare i slutet om målet är detsamma. Den etappindelning som Agneta Lundberg presenterade är den som eleverna har i alla ämnen de läser i skolan. Det är inget nytt med det. Hur blir det egentligen med gymnasieexamen? Det är klart att Agneta Lundberg kan hänvisa till utredningen. Menar socialdemokraterna allvar med vad skolministern sade för ett tag sedan, att vi ska ha en gymnasieexamen? Jag har ett bestämt minne av att skolministern mer eller mindre har lovat att lägga fram ett förslag om en gymnasieexamen. Hur är det med att kunna pröva för högre betyg de tre åren under gymnasietiden? Det är egentligen ett otyg att väldigt många elever går ett fjärde gymnasieår i komvux. Då binder man upp komvux resurser för 19-åringar. Det borde i stället vara betydligt fler äldre personer som inte har haft chansen att gå i gymnasiet som i stället ska gå i komvux. Men resurserna är begränsade. Det blir därför en oproportionerligt stor del ungdomar som läser sitt fjärde gymnasieår på komvux. Det är väldigt mycket beroende på att de inte kan få tentera upp sina betyg under de tre gymnasieåren. Det vore väl mycket bra att återgå till den situation som vi hade före år 1994. Då fanns det möjlighet att tentera upp betygen under de tre åren även om eleven var godkänd.
Fru talman! Jag tänker inte ge något besked om gymnasieexamen. Det vore verkligen inte att följa det jag sade tidigare. Jag vill inte binda mig i ett så tidigt skede. När vi fattade beslutet om att ta bort möjligheten att tentera till ett högre betyg gjorde vi bedömningen att det var väsentligare att man på lärarnivå kunde ägna sig åt de elever som skulle nå ett godkänt betyg. Den omprövning som ständigt skedde i gymnasieskolan tog oerhört mycket tid. Det var lärarreaktioner som gav oss den informationen. Lärarna tyckte att tog oerhört mycket tid och kraft från annat arbete.
Fru talman! Jag vill först påpeka att Agneta Lundberg inte har rätt i att jag har talat om att jag är besviken över att försöksverksamheten har förlängts. Jag har över huvud taget inte tagit upp det i mitt anförande. Jag tycker att det är synd att Agneta Lundberg inte lyssnade på det. När det gäller den etappvisa inläsningen av olika ämnen var min poäng att man kanske inte kan utgå från att elever är olika och att de ska ha rätt att vara olika. Oavsett hur mycket de läser ska de dock vara klara på tre år i den modell som finns i dag. Att vara flexibel innebär något helt annat, nämligen att kanske också våga ompröva och sätta målen på ett lite annorlunda sätt. Där tror jag att hemligheten ligger när det gäller att det individuella programmet är så stort. Man har inte lyckats vara flexibel för att möta olika elevers olika behov och förutsättningar. Det är en fråga som man kan skicka med. När jag talar om att skicka med frågor säger Agneta Lundberg att eftersom kommittén håller på att arbeta bör vi inte lägga de yrkanden och reservationer som vi gör. Har majoriteten tänkt sig att det ska vara tyst i kammaren under ett år när det gäller debatten om en så viktig fråga som gymnasieskolan bara för att det finns en parlamentariskt sammansatt kommitté? Jag tycker egentligen precis tvärtom. Vore det inte tacksamt för kommittén att få veta under hand vad de olika partierna faktiskt tycker och få synpunkter på detta så att det finns med under beredningen? Annars får man ju detta när allting färdigt och konstruktionen i princip i klar. Då kan man bara möta det genom att säga ja eller nej till olika faktorer.
Fru talman! Jag vill inte alls strypa debatten. Vi ska föra en debatt om inriktning osv. Men jag tycker att det känns lite onödigt att lägga fast förslag som vi ska rösta om i precis de frågor som ska behandlas av Gymnasiekommittén och sedan kommer tillbaka hit. Vi har olika åsikter. Jag respekterar Yvonne Anderssons åsikter, och jag hoppas att hon respekterar mina.
Fru talman! Jag fick inget ordentligt svar på om Agneta Lundberg tycker att gymnasieskolan ska anpassas till individuella förmågor, förutsättningar och behov eller om vi fortfarande ska låta den här treårsgränsen och högskolebehörigheten styra. Det innebär ramar som gör att systemet blir väldigt statiskt.
Fru talman! Jag ställer mig bakom att man ska utforma undervisningen så att den utgår ifrån varje enskild elevs behov, önskemål och förmåga. Men jag tycker också att det är defensivt att det första man säger är att man ska sänka kraven i kärnämnena. Jag tror att det finns en kedja som vi måste titta på. Det handlar om vad grundskolan gör. Hur jobbar man där? Jag håller just nu på med en utredning som tittar på elever med behov av särskilt stöd. Där har jag kunnat se den oflexibilitet som finns i grundskolan. Med en timme extra i veckan kan man kanske undvika att en elev inte får godkänt i matematik. Men flexibiliteten att tillmötesgå det behovet finns inte ute i grundskolan. Det finns många andra saker. Jag tycker att det är defensivt att börja med att sänka kraven när det gäller kärnämnena. Vi är inte beredda att göra det.
Fru talman! Jag vill också upprepa att det vore tråkigt om vi inte kunde diskutera de här frågorna som är så viktiga för många människor bara för att en kommitté arbetar. Jag vill koncentrera mig på de misslyckanden som statistiken vittnar om på yrkesprogrammen och på det individuella programmet. Där skulle jag vara tacksam om Agneta Lundberg än en gång ville förtydliga i vilken riktning Socialdemokraterna och hon själv är beredda att diskutera förändringar. Som jag ser det finns det två huvudproblem. Det ena är att eleverna kommer från grundskolan utan tillräckliga kunskaper. Då blir frågan: Är Agneta Lundberg beredd att växla det individuella programmet mot kraftigt ökat stöd och eventuellt extra år i grundskolan? Det är fråga ett. Sedan har vi fråga två. Det är verkligen inte eleverna det är fel, utan det är elevernas begåvning och intresse som inte får komma till sin rätt i det system vi har i dag. Vilka förändringar av yrkesprogrammen är Agneta Lundberg beredd att diskutera för att elevers begåvning, intressen och engagemang ska komma till sin rätt och så att det inte blir en utslagningsmaskin?
Fru talman! Jag behöver inte säga att vi är beredda att öka resurserna till grundskolan. Det har vi redan gjort, och vi är beredda att öka anslagen ytterligare. Det har vi visat i våra budgetförslag. Men vi är inte beredda att sänka kraven i grundskolan, och inte heller i gymnasieskolan. Jag är egentligen beredd att diskutera allt utom att sänka kraven och dela in elever i en grupp som vi kräver mindre av och en grupp som vi kräver mer av. Det handlar om att ge stöd åt elever så att de lyckas i sina studier i större omfattning än vad de gör i dag. Det är framför allt gymnasieskolans stora utmaning.
Fru talman! Jag frågade inte om att sänka kraven i grundskolan. Jag talade om att massivt öka grundskolans möjligheter att tidigt hjälpa elever genom att överföra resurser från det nuvarande individuella programmet och bestämma att man inte kommer in på gymnasieskolans utbildningar om man inte har vissa grundkurser. Då är det bättre att gå ett år till i grundskolan. När det gäller gymnasieskolan tycker jag inte att det är att sänka kraven att säga att människors intressen ska tillgodoses mer. Jag tycker inte att det är att sänka kraven att acceptera att det finns människor som vill lära sig på ett mer praktiskt sätt och få in många av de teoretiska kunskaperna i yrkespraktik och annan praktik. Det finns 17-åringar som inte känner för att plugga för att bli högskolebehöriga.
Fru talman! Jag är inte beredd att föra över de resurser som i dag går till det individuella programmet till grundskolan. Jag tror att det behövs resurser till både grundskolan och gymnasieskolan för att vi ska nå ännu bättre resultat. Men det handlar inte enbart om resurser. Det handlar om mycket mer. Det är en mycket mer komplex situation och uppgift vi har framför oss.
Fru talman! Det var jag som tog upp frågan om lärlingsutbildningen och försöksverksamheten. Jag känner mig lite besviken över att försöksverksamheten blev förlängd eftersom vi vill se den permanentad. Det här påbörjades för ett antal år sedan när Andreas Carlgren från Centerpartiet och dåvarande skolministern Ylva Johansson samarbetade om detta. Man kom i gång med det 1997. Agneta Lundberg säger att näringslivet är reserverat till detta och inte ville förlänga det. Det har jag förklaringen till. Inom näringslivet finns det så oerhört många små företag som helt enkelt inte har råd att lägga ned den tid och de pengar som det kostar företaget att ta emot en lärling. Det är av den anledningen som vi i Centerpartiet har sagt att vi bör titta över detta. Det kostar alltså pengar att gå i skolan. Då kan man lika bra lägga dessa pengar på en lärlingspeng till småföretaget. Det är mycket viktigt att vi får med småföretagen i det här. Då får vi också en större bredd på det hela. I går träffade jag en elev från Tullängsskolan som jag talade om i mitt anförande. Jag frågade honom vilka företag de var ute och gjorde sin lärlingsutbildning på. Det var bara jättestora företag eftersom de andra inte hade någon möjlighet att ta emot dem. Jag skulle vilja veta hur Agneta Lundberg ser på möjligheten att införa en lärlingspeng.
Fru talman! Jag är inte beredd att diskutera lärlingspeng eller inte. Jag är beredd att lyssna på vad man kommer fram till när man har gjort den här förlängningen och lagt upp det på ett annat sätt, dvs. att man får börja första året osv. Om man då kommer fram till att det krävs ersättning är det en diskussion vi får ta då. Jag kan också tillägga att ett bekymmer med de små företagen är att de oftast inte har möjlighet att ta emot lärlingar på grund av utrymmesbrist även om man skulle få ersättning. Jag vet många företag som egentligen har varit intresserade av att få personer som skulle gå KY-utbildningen till sitt företag, men de har inte kunnat ställa upp på det på grund av utrymmesskäl. De har inte haft möjlighet att avsätta handledare osv. Det är alltså inte bara resurserna som har styrt. Men jag kan mycket väl tänka mig att det finns företag som skulle kunna göra det om de fick en ersättning.
Fru talman! Det gläder mig att Agneta Lundberg är positiv till det. Då kanske vi kan se något i framtiden som leder till att man verkligen kan komma ut även i småföretagen. Jag skulle vilja haka på lite grann på Lars Hjerténs fråga om det här med att tentera upp betyg för de som har godkända betyg i gymnasieskolan. Han fick som svar att det tar tid och kraft från de som behöver hjälp eftersom de som inte har godkända betyg får tentera upp dem. Då blir min följdfråga: Är inte det lite slöseri med komvux resurser? De elever som redan har godkända betyg är ganska duktiga elever med s.k. läshuvud. De skulle nog ganska snabbt kunna tentera upp sina betyg. Komvux kan mera behövas för sådana som behöver läsa vidare.
Fru talman! Det är inte så att alla som går på komvux och läser upp betygen gör det utifrån att man inte fick läsa upp dem i gymnasieskolan. Det handlar väl också om att en hel del av de ungdomarna har fått upp ögonen för att det är viktigt med studier. De förstår att det är positivt att komma in på en högskola och att man då läser. Men självfallet är vi bekymrade över de som tar genvägen, som går sin gymnasietid och sedan läser upp betygen i gymnasieskolan som ren slentrian. Det är klart att det inte är bra. Det tar resurser. Vi har inte tagit upp den frågan. Det är väl sådant som också kommer upp i Gymnasiekommittén. Jag redogjorde bara för varför vi tog ställning som vi gjorde förra gången.

Fru talman! Vänsterpartiet har länge drivit kravet på en betygsfri skola. Vi är övertygade om möjligheterna att skapa en skola för alla, där kritiskt tänkande och förmåga att se helheter både i den egna och i samhällets utveckling skulle underlättas avsevärt om betygen avskaffades. Vi driver frågan såväl genom opinionsbildning i den skolpolitiska debatten som i motioner till riksdagen med förslag om utredningar och förändringar av gällande regler. Det är värt att notera att det är fullt möjligt att föra debatt här i kammaren utan att samtidigt låsa upp sig när kommittéer, som exempelvis Gymnasiekommittén, är tillsatta. Vi har redovisat våra åsikter, i det här fallet i ett särskilt yttrande. Vi är övertygade om att betygen på flera punkter påverkar undervisningen och elevernas utveckling negativt. Betygen premierar fragmentariserad kunskap och korttidsinlärning, skapar hets i skolarbetet och förstärker en ojämlik maktrelation i klassrummet. Betyg har också visat sig ge en dålig förutsägelse av förmågan att bedriva vidare studier. Den betygsfria skola som vi förespråkar är inte alls kravlös, även om många betygsförespråkare ofta försöker påskina det - tvärtom. Vi menar att den betygsfria skolan i stället skulle komma att ställa högre krav på såväl lärare som elever än dagens skola. Att uppmuntra ett kritiskt förhållningssätt och stödja verklig kunskaps och färdighetsutveckling kräver helt enkelt mer än mekanisk ytinlärning och att leta efter blottor och svagheter. Det skulle också vara nödvändigt att fokusera på vad eleven verkligen lärt sig, snarare än som i dag på vad man inte har lärt sig. Självklart avser Vänsterpartiet inte att man ska kunna lämna skolan utan tillräckliga kunskaper. Varje elev måste få det stöd han eller hon behöver för att skaffa sig dessa kunskaper och färdigheter. De utvecklingssamtal som numera används inom såväl grundskolan som gymnasieskolan är, menar vi, överlägsna betygen som instrument för att utvärdera elevens kunskaps och färdighetsutveckling, även om också utvecklingssamtalen förstås kan utvecklas vidare. Fru talman! Liksom en del elever stimuleras av betygen, hämmas andra. För den grupp som ständigt får självförtroendet sänkt på grund av låga betyg innebär de sällan någon uppmuntran att studera mer. I stället blir de en bekräftelse på att man själv är misslyckad. Självförtroendet liksom intresset för studierna riskerar att sjunka ytterligare, och man göder en kritisk självbild. Men också för de elever som upplever betygen som en morot i studierna är det rimligt att ifrågasätta vilken stimulans de egentligen utgör. Risken är stor, menar vi, att det är själva betyget man strävar efter, inte den kunskap och de färdigheter som skolan syftar till att lära ut. I stället för att lära sig så mycket som möjligt jagar man så höga betyg som möjligt, och det är sällan samma sak. Vi menar att det är möjligt att skapa en gymnasieskola där alla kommer in på sitt förstahandsval, liksom det är möjligt att bygga ut den högre utbildningen så att de allra flesta också här kommer in på den utbildning de själva valt. Detta har vi angett i ett särskilt yttrande i anslutning till dagens betänkande. Vi har också meddelat att vi vill införa möjligheten att överklaga betyg. På båda dessa punkter är vi överens med Skolverkets kvalitetsgranskningsnämnd. Av hänsyn till den sittande Gymnasiekommittén har vi dock, som jag tidigare nämnt, avstått från att reservera oss på någon punkt i dagens betänkande. Fru talman! När man läser dagens betänkande framgår skillnaden mellan höger och vänster ganska tydligt. Det brukar jag ofta betona här i kammaren eftersom det ofta är sant. Högerpartierna lyfter fram fler betygssteg, gymnasieexamen och ännu mer etappindelning av kärnämneskurserna som instrument för att disciplinera de ungdomar som inte uppfyller skolans krav, och moderaterna vill att frånvaro ska återges i slutbetyget. Vi är i allt väsentligt oense med dessa partier om dessa frågor. Vi tror snarare att den typen av åtgärder riskerar att öka stressen och utslagningen i gymnasieskolan. Om man tror att skolans problem är att det inte ställs tillräckligt hårda krav på eleverna lägger man förslag om hårdare krav. Men om man i stället ser de problem som återfinns i skolan som konsekvenser i första hand av en oroväckande samhällsutveckling med ökande klassklyftor där nedskärningarna i välfärdssystemen under 1990-talet inneburit större skillnader mellan elever med olika bakgrund försöker man i stället att föra en politik som minskar dessa skillnader. Då ökar man resurserna till skolan, då driver man en generell välfärdspolitik. Det betyder att skillnaderna mellan höger och vänster ligger ganska djupt - i synen på samhället, på individens möjligheter, på människan. Extra allvarligt är det enligt vår uppfattning att några partier ifrågasätter högskolebehörigheten som mål för gymnasieutbildningen. I ett samhälle som ställer allt högre krav på sina medborgare är det inte rimligt att sänka ambitionerna när det gäller möjlighet att studera vidare, tvärtom. Fru talman! Låt mig avslutningsvis med visst nöje notera att såväl Kristdemokraterna som Folkpartiet på lite olika sätt i betänkandet anger att de anser att historia borde vara ett kärnämne i gymnasieskolan. Det är ett krav som Vänsterpartiet drivit tidigare och som vi fortfarande står för. Skulle det kravet så småningom vinna gehör här i kammaren skulle vi kanske kunna undvika enskilda upplysningskampanjer om brott begångna i liberalismens och kristendomens namn. Det vore förstås mycket välkommet.

Fru talman! Kalle Larsson säger att han vill markera skillnaden mellan höger och vänster. Det är bra. Då står förstås Kalle Larsson som kommunist på den vänstra sidan, och vi står på den högra sidan. Och det skäms jag inte ett ögonblick för. Kalle Larsson och hans parti är nog väldigt dåliga opinionsbildare. Ni säger att ni vill avskaffa betygen. Men ni har inte på något vis med er den svenska allmänheten. Jag har t.o.m. sett opinionsundersökningar som visar att majoriteten av Vänsterpartiets egna väljare vill ha kvar betyg, vill ha betyg tidigare och vill ha flera betygssteg. Det sägs i de senaste opinionsundersökningarna att den svenska allmänheten, inte minst elever och föräldrar, i dag har en större tilltro till betyg än vad den har haft någon gång tidigare. Ni har alltså lyckats väldigt dåligt i er opinionsbildning på den här punkten. Jag tycker att det är ganska bra. Folk är klokare än vad man kanske kan förvänta sig från Vänsterpartiets sida. Jag tycker att det låter bra att man ska låta förstahandsvalet gälla. Hur gör man vid en gymnasieintagning om 60 söker till en skola där det finns 30 platser, om man inte har några betyg? Hur väljer man ut 30 av de sökandena? Eller ändrar man förutsättningarna, så att det blir 60 platser i stället? Jag tycker att den frågan är rätt intressant. Jag har en del sympatier för Kalle Larssons uppfattning. När det gäller högskolan har vi den uppfattningen att förstahandsvalet bör gälla i mycket stor utsträckning. Om man har många olika skolor, friskolor och kommunala skolor, att välja mellan i gymnasieskolan, ökar möjligheterna. Min fråga är ändå: Hur vill ni klara förstahandsvalet om antalet tillgängliga platser är mindre än antalet ansökningar?
Fru talman! Låt mig först säga något om det sista. Hur väljer man ut om antalet sökande är större än antalet platser? Jo, man skapar en gymnasieskola med ett fåtal breda ingångar, där man låter eleverna efterhand välja sin egen specialisering. Det blir ett antal val i stället för ett enda val, som avgör så mycket av ens framtid. Det är fullt möjligt att skapa en sådan gymnasieskola. Jag kan inte dra upp ritningarna i detalj för Lars Hjertén här och nu, men om moderaterna är seriöst intresserade av att diskutera den här typen av lösningar, kan vi säkert skicka över några förslag att titta på. När det gäller oss som goda eller dåliga opinionsbildare må det väl vara hänt att många, såväl elever som föräldrar och lärare, vill ha betyg. Jag ser inget konstigt i det. Det som man vill få är ett kvitto på att man har genomgått en utbildning. Man vill veta hur det går för barnet eller för en själv i skolan. Det är bara det att båda de här sakerna går att klara på andra sätt. Vid de tillfällen när jag diskuterar med andra än moderater och möjligen folkpartister och kristdemokrater finner jag det ganska enkelt att förklara att det finns bättre sätt att få kvitto på sin utbildning, nämligen att man vet att man har lyckats få goda kunskaper. Det finns också bättre sätt än genom dagens betyg att utvärdera hur skolarbetet går, nämligen genom utökade utvecklingssamtal. Det här med goda eller dåliga opinionsbildare kan vi väl återkomma till och se vem som i slutändan får rätt. Lars Hjertén och Moderaterna har tidigare i historien haft opinioner emot sig. Jag är glad att den opinion som var emot Lars Hjertén och Moderaterna när de i början av århundradet ville stoppa den allmänna rösträtten vann gehör. Jag tror att vi den här gången kommer att lyckas övertyga många om att en betygsfri skola är möjlig.
Fru talman! Opinionen var knappast mot mig - möjligen i början av det här seklet, men inte i början av förra seklet. Jag är visserligen gammal, men jag var inte född 1921. Det är vidare en intressant tanke att man ska ha en allmän intagning och sedan göra valen. Det är i dag, som Kalle Larsson säkert känner till, så på en hel del gymnasieprogram. På samhällsprogrammet väljer man t.ex. inte inriktning förrän efter ett år, språklig eller annan. Ändå måste man tala om hur många som ska komma in på ett förstahandsval. Det verkar som om det inte är några problem med detta. Jag har själv varit ordförande i en utbildningsnämnd i ett antal år och vet att det är mycket svårt att hävda att alla ska få sitt förstahandsval tillgodosett, särskilt om man följer Vänsterpartiets uppfattning i övrigt och menar att det inte ska vara ett fritt gymnasieval. Ni vill ju att kommunen ska bestämma vilket gymnasium man ska gå i. Om det t.ex. i en annan kommun finns ett program som motsvarar det som finns i den egna kommunen, får man enligt er uppfattning inte välja det. Era partivänner ute i kommunerna låser ju in eleverna väldigt mycket i gymnasievalet i kommunerna, i ett slags kommunarrest. Det försvårar i hög grad det fria val som Kalle Larsson här förespråkar och som jag måste säga att jag har vissa sympatier för.
Fru talman! Låt mig än en gång säga att det är utmärkt om vi ibland kan vara överens om en del saker, nämligen att det kanske vore bra att pröva möjligheten med breda ingångar också på fler program, också med ännu bredare ingångar än vad som t.ex. gäller på samhällsprogrammet. Kan vi hitta politiska lösningar på frågan om breda ingångar är det utmärkt. De exakta detaljerna i hur det ska ske kan vi säkert komma fram till. Jag återkommer än en gång i mitt svar till Lars Hjertén till att om vi mellan Moderaterna och Vänsterpartiet ska diskutera breda ingångar, är jag fullt öppen för det. Vi är oense om väldigt mycket, men vi är möjligen överens om denna lilla sak. Låt oss då för en gångs skull ta vara på detta goda.
Fru talman! Jag tycker att det är positivt att Kalle Larsson argumenterar för historia som kärnämne, och jag hoppas att vi kan diskutera det längre fram. Jag är däremot i motsats till Kalle Larsson inte helt säker på att upplysningskampanjer inte kan behövas. Det behöver inte gå så särskilt många årtionden efter det att hemska förtryckare av typen Hitler och Stalin har försvunnit förrän det brukar komma nya grupper som romantiserar diktaturregimer. Jag tror därför att vi behöver fler upplysningskampanjer. När det gäller betygen, som Kalle Larsson talade om, tror jag att många vill diskutera ett annat slags betyg än vad vi har i dag. Också jag var mycket stor motståndare till de betyg som användes för att rangordna elever. Så var det nämligen i det gamla systemet. 7 % skulle ha det lägsta betyget, och 7 % skulle ha det högsta betyget. Huvudsyftet med dagens betygssystem är utvärdering av hur skolan har lyckats och av hur eleven har lyckats. Det är tack vare att vi har fått en godkändgräns på grundskolan som vi har fått en diskussion om hur grundskolan uppfyller målen. Av de instrument som vi hittills har fått har betygen visat sig vara överlägsna när det gällt att skapa en allmän utvärdering och en god kontroll på måluppfyllelse. Sedan behövs det, vilket jag själv har motionerat om, betydligt likvärdigare betyg, jämförelser med nationella prov osv., men det stora problemet är att skolan fortfarande är dålig på att ta reda på hur det står till och på att mäta måluppfyllelse och därför lämnar väldigt många elever i sticket. Jag undrar om inte Kalle Larsson egentligen i det första skedet borde vara mer orolig över att så många elever lämnas i sticket och att ingen tar reda på att de ligger efter kunskapsmässigt.
Fru talman! Det var något svårt att urskilja frågan, men jag tror att den handlade om att jag borde vara mer intresserad av att elever klarar sig i skolan än av att avskaffa betygen. Nu är min och Vänsterpartiets uppfattning den att dessa två saker hänger ihop. När man har betygshets och stress över detaljkunskaper är det lätt att den som inte klarar den typen av ytinlärning utan i stället söker helheter och kritiskt tänkande får det svårare i skolan. Ett sätt att få fler att tillgodogöra sig skolundervisningen och att lyckas med att uppnå målen i skolan är därför att avskaffa betygen. Svårare än så tycker jag nog inte att det måste sägas här i dag. När jag deltog i en grupp som tog fram Vänsterpartiets ungdomsförbunds skolpolitiska program för ett antal år sedan skrev vi ett kapitel som handlade om det nya betygssystemet. Rubriken på det kapitlet var "Ett platt fall framåt", och det tycker jag fortfarande stämmer relativt väl. Det betyder att det nya betygssystemet är något bättre, bl.a. av de skäl som Ulf Nilsson anger, än vad det förra var. Men fortfarande används betygen som urvalsinstrument. På det sättet ska de fortfarande rangordna eleverna sinsemellan. Då måste man konstatera att det finns en tro på att betyg kan vara en urvalsmekanism och fungera som objektiva mätfaktorer för kunskap. Därvidlag är vi nog oense i vår kunskapssyn, för jag tror faktiskt inte att de kan vara det, så enkelt och mekaniskt som de i dag sätts. När det gäller upplysningskampanjer tvivlar jag inte på att Folkpartiet även i framtiden vill bedriva sådana. Det finns säkert många tillfällen när Vänsterpartiet eller något annat parti som Ulf Nilsson och Folkpartiet inte riktigt gillar kommer att vinna gehör i allmänna val, och det är väl vid sådana tillfällen som Folkpartiet plockar fram sina upplysningskampanjer. Jag är beredd att möta dem i vilket sammanhang som helst, i debatt med Ulf Nilsson eller med vilken annan borgare som helst.
Fru talman! När det gäller upplysningskampanjer trodde jag att även Kalle Larsson var intresserad av att ungdomar får kunskaper om massmord, koncentrationsläger och andra utslag av förtryck som har förekommit under totalitära regimer under 1900-talet och som man ibland romantiserar. När det gäller betyg är det en väldigt viktig skillnad mellan det som Kalle Larsson kallade ett platt fall framåt och betygens huvuduppgift i dag, som är utvärdering, inte rangordning. Jag beklagar att de fortfarande i så stor utsträckning används för rangordning på högskolor osv. Fick vi en ordentlig gymnasieexamen eller studentexamen som klargjorde att man var behörig för högskolan skulle vi kunna komma ifrån det här betygssnittsräknandet. Jag hoppas att vi ska kunna komma fram till detta ganska snart. Men säg att en elev får riktig information redan i grundskolan - du har inte nått målen, du behöver göra si och så för att nå målen. Oavsett om vi kallar det betyg eller om vi kallar det information på något annat sätt är beskedet lika hårt och tufft för eleven att få: Du har inte klarat dig upp till målen. Men som sagt: Det är bättre att få det tuffa beskedet då än att få det fem år senare när man misslyckas. Vill inte också Kalle Larsson att en grundskoleelev ska få detta tuffa besked: Om du inte gör någonting åt det här kommer du att halka efter?
Fru talman! Ulf Nilsson frågar mig om jag inte tycker att man ska få det tuffa beskedet att man inte klarar sig i skolan. Det är klart att man ska! Det var därför jag klart och tydligt angav att jag tycker att utvecklingssamtalen behöver utvecklas ytterligare, så att man får tydligare och klarare besked om vad man behöver göra. Jag upplever i diskussion med många föräldrar att de känner att de inte tillräckligt väl får information om just detta: Vad kan vi göra för att förbättra inlärningen för vårt barn? Många elever känner själva att det mest är en pratstund och inte så mycket en utvärdering av det verkliga skolarbetet. Nu har jag inte möjlighet att ställa ytterligare frågor till Ulf Nilsson. Kanske kan dock Ulf Nilsson vid ett senare tillfälle förklara på vilket sätt det skulle vara bättre att få ett betyg, en betygsstämpel, än att ha ett utvecklingssamtal. Allt som sägs i en betygsstämpel kan ju sägas mycket bättre i ett samtal mellan förälder, om det är lämpligt, elev och lärare. Visst ska man få det tuffa beskedet om det är så. Man ska i så fall också få hjälp och stöd att klara av den svåra skolsituationen. Avslutningsvis tycker jag självfallet att alla typer av övergrepp begångna i vilken ideologis namn som helst är värda att uppmärksamma i skolundervisningen. Jag trodde bara inte att riksdagens kammare var den sal där man lade sig i innehållet i undervisningen på det sätt som Ulf Nilsson föreslår med sina upplysningskampanjer.

Fru talman! Först vill jag lägga mig i den här betygsdebatten, som tydligen handlar om en förväxling i fråga om vad man avser med betyg. Jag undrar om Kalle Larsson någonsin har suttit och försökt fånga svårhanterlig kunskap och försökt överföra den i ett utvärderingssamtal utan att ha något instrument eller verktyg för detta. Betygen, som de är nu, är nämligen ett bra komplement till utvärderingssamtal. Det handlar faktiskt inte om antingen-eller. Däremot handlar det i allra högsta grad om hur man använder betyget. Vad jag egentligen skulle vilja fråga Kalle Larsson om är det märkvärdiga i att Kalle Larsson och hans parti egentligen bara arbetar för ungefär en tredjedel av landets ungdomar. Vad ni talar om är en högskolebehörighet och en rak studieväg till universitet och högskola, men det är fortfarande bara ungefär 30 % av landets ungdomar som väljer den vägen. Hur tänker Kalle Larsson i fråga om de övriga? Vi tycker också att det är bra om 30 % och ännu fler går till universitet och högskola - självklart! Men vi kan inte samtidigt som vi arbetar med den vägen glömma bort dem som av olika skäl inte just vid denna tidpunkt, under sina ungdomsår, vill eller klarar av att gå vidare till universitet och högskola. Hur tänker sig Kalle Larsson och hans parti att de ska klara sin studiefinansiering och utbildningsväg? Vad har ni för alternativ till den stora andel människor som av olika anledningar inte vill följa det strikta mönster som linjeras upp av Vänsterpartiet och Socialdemokraterna?
Fru talman! Yvonne Andersson och jag är överens om att det vore bra om fler studerade vidare. Men sedan blir vi oense, tror jag. Min fundering tillbaka till Yvonne Andersson blir förstås: Är det möjligt att veta i förväg vilka elever som kommer att vilja studera vidare och inte? Jag har träffat tillräckligt många elever som efter det att man slutat sin gymnasieutbildning känt: Nu är det dags. Nu har det tagit några år extra. Jag har den här högskolebehörigheten med mig; alltså studerar jag vidare. Hade man behövt hämta in den på annat sätt hade man förmodligen, åtminstone i en del fall, inte valt den vägen. Jag är alltså lite osäker på hur vi från början ska veta vilka det är vi ska satsa på och inte. Då är det bättre att ge alla som läser på gymnasieskolan högskolebehörighet så att alla har möjlighet att studera vidare den dag man vill det. Dessutom är det ju inte bortkastade kunskaper man får i gymnasieskolan, även om man inte väljer att studera vidare direkt eller ens senare i livet. All kunskap man inhämtar är förstås positiv. Där tror jag egentligen att vi också är ense. Jag förstår inte riktigt skälet till att sänka kunskapskraven. Det brukar ju många gånger från borgerligt håll låta precis tvärtom, att man ska höja kraven och höja prestationerna. Här vill man plötsligt sänka dem för en grupp elever. Det andas lite grann att man tycker att detta är förutbestämt från början: En del elever kommer ju att lyckas, andra kommer ju inte att lyckas. Jag tror inte att det fungerar så. Varje elev kan faktiskt lära sig om man får tillräckligt med stöd och hjälp. När det gäller att fånga svårhanterlig kunskap är jag medveten om att detta är problematiskt. Men nog måste det väl vara mycket enklare att göra det om man kan sitta ned och prata med varandra än om man måste sätta en betygsstämpel i efterhand i ett betygsprotokoll.
Fru talman! Det håller jag med om. När det gäller betygen tycks vi vara relativt överens. Jag tycker inte att det ena utesluter det andra. Jag tror att vi kan ha ett slags omdöme som inte behöver vara en betygsstämpel i den bemärkelsen men ett slags omdöme som också har att göra med utvecklingssamtalen. Men för att återgå till den stora problematiken i det här tror inte jag - och jag tror inte heller att Kalle Larsson tror att jag tror det - att det finns någon förutbestämdhet. Men den som varit ute och träffat ungdomar i både år 2 och år 3 på gymnasiet kan tala om att dessa mycket väl vet vilka som orkar studera vidare efter tolvårig skolgång. De vet också mycket väl om de avser att satsa på kärnämnena så att de kan nå detta just då. Vi kristdemokrater tycker att det ska vara möjligt att gå på gymnasieskolan upp till 25 års ålder för att man ska hitta ett tidsutrymme, och gärna ha återkommande utbildning hela livet i det livslånga lärandet. Men det finns människor som inte orkar med detta vid just det här tillfället i livet. Det är dem jag talar om. Då vill jag återigen fråga: Kan Kalle Larsson - i den här kammaren, den här torsdagskvällen, strax för klockan nio - tala om vad ni erbjuder alla de ungdomar som inte har orkat med att få högskolebehörighet? Har de inte rätt till ett meningsfullt liv efter gymnasiet? Har de inte rätt till en väg där de känner sig godkända och accepterade för vad de har presterat? Har de inte rätt att hitta en utbildningsväg som passar dem trots att de inte just vid det tillfället har de kunskaperna?
Herr talman! Jag tycker kanske att frågan är väl hårdragen, även om jag själv ibland polariserar en diskussion relativt mycket. Skulle jag tycka att de som vill sluta gymnasieskolan tidigare för att de inte orkar med den inte har rätt till ett meningsfullt liv? Så tror jag formuleringen var. Så är det förstås inte. Precis som jag inte anklagar Yvonne Andersson för att vilja beröva någon ett meningsfullt liv verkar det inte rimligt att anklaga mig för det heller. Vi vill ge en mängd alternativ för att man ska vilja och orka studera vidare. Det handlar om att öka resurserna till skolan, vilket vi tillsammans med våra samarbetspartier i riksdagen Socialdemokraterna och Miljöpartiet faktiskt har lyckats med på ett sätt som den borgerliga regeringen aldrig gjorde. Det handlar om att se till, som jag har sagt under hela debatten, att minska betygshetsen och stressen i skolan och faktiskt också avskaffa betygen. När Yvonne Andersson, för att svara på det andra påpekandet, säger att vi är relativt överens i betygsfrågan tror jag att vi är relativt överens såtillvida att vi båda vill ha utvecklingssamtal. Det är ju numera alla överens om. Det fanns de som inte var så överens om det från början, men nu är vi det och det är utmärkt. Det vi uppenbarligen inte är överens om är huruvida betygen påverkar undervisningen i skolan eller inte. Vi menar att de gör det och att det inte bara skapar stress och ytinlärning av detaljkunskaper utan att det också skapar en ojämlik maktrelation mellan lärare och elev på ett sätt som vi tycker är mycket negativt. Det är därför vi i det särskilda yttrandet till dagens betänkande har sagt att vi tycker att man ska få rätten att överklaga sitt betyg för att faktiskt få möjlighet att något utjämna den maktojämlikhet som i dag råder i svenska klassrum och i svenska skolor.

Herr talman! Jag skulle bra gärna vilja börja med att påpeka att den skollag och den läroplan för gymnasiet som vi har tillåter väldigt stora variationer i både form och innehåll i gymnasieskolans arbetssätt. De problem som finns sammanhänger väl lite grann med att gymnasiereformen infördes alltför snabbt utan alltför goda förberedelser. Skolledning och lärare fick inte möjlighet att ställa om och vidareutbilda sig för den nya skolan. Men det finns stora möjligheter att göra förbättringar inom den ram som finns. Jag tror inte att vi i dag har något behov av en ny stor gymnasiereform. Både Lars Hjertén och Ulf Nilsson inledde sina anföranden med att påpeka att det är stora problem i gymnasieskolan. Grupper av elever slås ut eller misslyckas. Det är sant. Jag ser det egentligen som ett problem som rätt tydligt går att hänföra till elever på de yrkesinriktade programmen som inte lyckas med de teoretiska ämnena. Det var också vad ni sade. Däremot är förslagen till åtgärder inte riktigt sådana som Miljöpartiet vill ha. Jag har en känsla av att både moderater och folkpartister är inne på tanken att sänka kraven, göra kurser med lite mindre omfattning i kärnämnena för dem som går på de yrkesinriktade programmen. Jag tror inte alls att det är där skon klämmer. Man ska naturligtvis anpassa undervisningen så att den blir i överensstämmelse med varje enskild elevs intressen och förutsättningar. Jag tvivlar inte ett ögonblick på att alla elever, om det inte är något alldeles speciellt undantag, klarar av att läsa in godkänt i kärnämnena. Men då är villkoret att ämnena ska anpassas efter deras intressen. Det är där man har misslyckats. Det var tydligt angivet att man hade tänkt så. Den förra gymnasiekommittén poängterade detta och man betonade vikten av att infärga kärnämnena. Den termen är viktig. Den bör vi komma ihåg. Engelskundervisningen i säg fordonsprogrammet skulle anpassas så att den blev intressant för de elever som går där. Det skulle handla lite grann om att kanske läsa reservdelskataloger på engelska, lära sig läsa bruksanvisningar på engelska. Jag brukar ibland lite överdrivet säga att de som går det programmet kanske hellre vill prata en engelska som passar på en bilverkstad i Liverpool än på en tebjudning i Oxford, bara för att markera vad jag är ute efter. Den där infärgningen har inte skett. Om man t.ex. tittar på studiematerial och läroböcker för gymnasiet finner man att det i stort sett saknas infärgat material. Läroböcker i engelska är inte infärgade. Det där är ett problem som jag tror att man ska uppmärksamma. Man får inte förvänta sig att förlaget som producerar läroböcker ska klara av det här, för det är relativt små grupper. Det skulle bli minst tio olika sorters upplagor av läroböcker. Lönsamheten blir kanske inte så stor, eller också är det intresset som saknas. Jag vet inte. Men detta bör man på ett eller annat sätt åtgärda så att man verkligen får en infärgning till stånd. Det innebär naturligtvis också kompetensutveckling av lärarna. Det är den åtgärd som vi från Miljöpartiet i första hand skulle vilja pröva och den ligger alltså i linje med den nuvarande läroplanens inriktning för gymnasiet. Sedan finns det ett annat problem som inte har berörts så mycket. Det är eleverna som går på de teoretiska, studieinriktade programmen, naturvetenskapsoch samhällsprogrammen t.ex. En stor del av dem befinner sig i en alldeles för pressad situation. Vi har ett kunskapsfixerat gymnasium för de här eleverna. De läser läxor vid aftonlampans sken för att klara skrivningar, en i veckan ungefär, och olika prov för att få bra betyg, för att sedan kunna komma in på en högskoleutbildning som de har inriktat sig på. Där kommer vi naturligtvis in på det som Kalle Larsson pratade om, betygshetsen och konkurrensen som präglar deras vardagsarbete. Jag tror att det är farligt att ha en sådan skola. Vi glömmer bort det ansvar som vi har när vi nu har en skola som omfattar hela barndomstiden, hela ungdomstiden ända in i vuxenlivet. Det är klart att ungdomar i de här åldrarna, 16-19 år, befinner sig i en fas där vi skulle önska dem någonting annat än att sitta och hänga över läxböcker och läsa för betyg. Vi glömmer bort att det här är en tid i människans liv när man kanske är som mest öppen för konst, litteratur och inte minst musik. Man ska ta steget in i vuxenlivet. Man vill pröva kamratskapets olika former. Man blir kär för första gången på allvar. Man vill pröva sina relationer till det andra könet. Och man är nyfiken på omvärlden och börjar bli nyfiken på vuxenlivet. Man vill diskutera de stora livsfrågorna. Man vill alltså väldigt mycket mer än det som finns i gymnasiet. Där hinner man inte ens med att klara av en hyfsad undervisning i sex och samlevnad och ANT. Vi har för en tid sedan haft en genomgång av det i utbildningsutskottet och sett att det där fattas mycket. Men det är ingenting mot de behov som man skulle vilja se uppfyllda för de här ungdomarna. I Miljöpartiet ser vi alltså gärna att man för in större utrymme för de estetiska ämnena, möjlighet att diskutera livsfrågor och annat och kanske också större möjlighet till en meningsfull fritid. APU:n är viktig. Alla ungdomar är intresserade av APU:n och tycker att den är jättebra. Jag har inte träffat någon som har beklagat sig över APU:n. Den måste byggas ut helt och lärlingsutbildningen som flera har varit inne på har vi i Miljöpartiet naturligtvis också haft med i våra motioner under lång tid. Den finns ju nu som försöksverksamhet. Det är bara att hoppas att den kommer att få växtkraft framöver. Det är fullt möjligt att genomföra den biten. Varför tycker eleverna då att APU:n är så bra? Det är naturligtvis inte därför att de får teoretiska kunskaper eller ens praktiska kunskaper, utan det handlar om att de äntligen får en kontakt dels med vuxenlivet, de får se vuxna i arbete, dels får komma in i en jobbsituation på ett företag. Det handlar mycket om snacket vid kaffebordet - doften och sådana saker. Detta bör breddas så att det blir ett steg från ungdom till vuxenlivet som ger ett större inslag av umgänge med de vuxna i omvärlden. Vi i Miljöpartiet vill ha bort betygen, men vi kan inte riktigt ansluta oss till höger-vänsteruppdelningen. Jag har svårt att se varför Moderaterna ska ha svårare att ta bort betygen än Vänsterpartiet. Det kanske finns ideologiska skäl. Visst finns det delvis ideologiska skäl, men framför allt finns det faktaskäl. Vi vet att de betyg som används i skolan inte är några bra mått. De är mycket osäkra mått. Det är ungefär som att försöka mäta längd med gummiband. Olika lärare har olika spänning på bandet, olika spänning vid olika tillfällen, sätter inte samma betyg på samma prestation vid olika tillfällen. Olika skolor har olika inställning till betygsättande. Det är långt ifrån ett säkert och rättvist system. Dessutom är prediktionsförmågan när det gäller både yrkesframgång och studieframgång i de undersökningar som har gjorts på framför allt de gamla betygssystemen i stort sett noll. Det finns ingen prediktionsförmåga. Betyg är inte något bra pedagogiskt medel. Det är något slags nödlösning att läsa för att få betyg. Vi vet från psykologiska studier av inlärning att inlärning genom intresse för det man läser och studerar är skyhögt överlägset inlärning för att nå ett sekundärt mål, i det här fallet betyget. Vi vet själva att om vi tycker något är roligt att läsa och läser av intresse går inlärningen tio gånger så fort än om man är tvingad av ett sekundärt skäl, med tanke på framtiden eller något sådant. Dessa argument räcker fullständigt för mig för att betygen ska tas bort. Sedan finns det de andra argument som Kalle Larsson sade. Jag ska inte upprepa dem. Det gäller självförtroendet, utvecklingen av synen på sig själv osv. när man får stämpeln icke godkänd. Det är inte någon bra början. Det är alltså en stämpel där man får klart för sig att samhället bedömer någon som icke godkänd, dvs. ett utanförskap, och som i vissa fall kan leda vidare till att agera mot samhället i olika former. Det är ingen bra start. Sedan är det förslagen i motionerna. Ett tag tänkte jag: Tänk om vi skulle genomföra allt! Det skulle vara skojigt. Dessutom skulle det behövas lika många skolor som förslag, eftersom förslagen är lite hipp som happ. En del vill ha bort betygen, andra vill ha mer betyg. Det kan vara sexgradiga eller flergradiga steg. Det finns mycket att välja på. Det går naturligtvis inte. Dessa motioner får ses som ett inslag i diskussionerna med en mängd bra idéer. Folkpartiet har varit flitigast med idéer. Alla förslagen är intressanta. De är fokuserade på just kunskapsbiten. De talar om kunskapsskolan. De bortser från allt det som jag har talat om. De är rätt tuffa. Elever som stör ska stängas av! Det var en intressant aspekt på det hela. Vi ser väl hellre att elever som stör ska tas om hand och få stöd och hjälp. Vi i Miljöpartiet vill ha individualiserad undervisning. Detta är en av de viktigaste punkterna. Vi vill inte bara eftersträva en skola för alla, utan en skola för envar - alltså individualiserad undervisning. Då tror jag att problemen kan börja hanteras på allvar. Det är lätt att säga och svårt att åstadkomma eftersom det är lärarbrist. Det går inte att ha individualiserad undervisning i en klass med 30 elever. Det arbetar vi för på olika sätt. Folkpartiets förslag att lösa detta genom att avskaffa det individuella programmet och föra över resurserna till grundskolan är en nödlösning. Då är vår lösning i Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna bättre, dvs. att tillföra resurser till både grundskola och gymnasium så att elever med behov av särskilt stöd kan få det. Det individuella programmet har sin plats. Däremot tror jag att man ska fundera kring möjligheterna för elever att gå in direkt på det nationella programmet oavsett betygen i svenska, matte och engelska. Vi borde gemensamt fundera kring detta.

Fru talman! Jag tycker att Gunnar Goude hade ett intressant anförande om hur han såg på eleven, människosynen och kunskapssynen. Jag skulle vilja fråga om ett par saker. Gunnar Goude säger att han tror inte för ett ögonblick att inte alla ska kunna få godkänt i samtliga kärnämnen. Jag tror, precis som Gunnar Goude, att de allra flesta får det - om det inte är fråga om särskilda skäl. Ändå säger Gunnar Goude att det är problem med motivationen. Vi vet att de som vill lära sig lär sig så otroligt mycket snabbare än dem som inte vill. Min fråga gäller piskan. Mellan 16 och 19 års ålder ska de piskas till att vilja just det vi politiker har sagt i kammaren. För de tre åren ska eleverna läsa in behörigheten. Vi från kristdemokraterna tycker att vi måste ta hänsyn till olikheterna och vara mera flexibla, för att kunna komma i gång senare. Parallellt med detta säger Gunnar Goude att en invandrare som inte klarar svenskan ändå ska kunna gå på fordonstekniska programmet. Jag håller med om det. Jag tycker att det finns många viktiga individuella lösningar. Är det inte rimligt, kan det inte finnas, också svenska ungdomar som vill bli yrkeschaufförer, som vill bli restaurangbiträden och som mycket väl skulle kunna få en sådan utbildning för att sedan gå vidare? Varför måste vi i förväg klassificera, etikettera, unga människor?
Herr talman! Jag förstod inte alldeles frågan, men jag hoppas att jag hamnar något så när rätt. Vi är överens om att motivationen är A och O. Alla elever ska naturligtvis tycka att det är roligt och intressant att gå på gymnasiet. Om en elev inte tycker det är det ett grundfel som måste rättas till. Vi behöver lärare som dels klarar detta, dels är tillräckligt många. Det går inte att säga "Gör det!" i dagens gymnasium. Men vi arbetar för att det ska bli möjligt. De som går hotell och restaurangprogrammet och fordonsteknikprogrammet kan mycket väl få undervisning i samhällskunskap och historia som passar dem väl. För dem som är intresserade av hotell och restaurang går det väl att fokusera kring den aspekten på samhällsutvecklingen. Jag kan tänka mig att det är jätteroligt att undervisa om fordonens utveckling och betydelse. Det finns en stor möjlighet, som alla pedagoger vet, och som Yvonne Andersson som pedagog också vet, att starta med det som de är intresserade av och bygga upp undervisningen kring det. Där finns det väl ingenting som säger att de inte skulle klara godkänt. De skulle antagligen vilja veta mera.
Herr talman! Jag tycker att det här är viktigt. Jag tror att vi är överens om den delen. Men nu är det faktiska tillståndet i vårt land i dag det att rätt många inte har generell, allmän högskolebehörighet när de slutar. Vart ska de ta vägen? Vad har Gunnar Goude för lösning för dem som inte orkar studera vid just det tillfället? Eller finns det någon lösning för dem som inte har högskolebehörighet om de inte vill gå vidare till universitetet? Finns det studiestöd att få? Till vilka yrkesutbildningar och yrken ska de kunna komma? Var finns den samlade kunskapsbasen där de har möjlighet att få en utbildning, som är tillgänglig att söka och gå?
Herr talman! Det finns många möjligheter, t.ex. komvux. Det kommer säkert att bli ännu fler när vi får i gång distansutbildningar av olika slag. Det är väl bra när det gäller den allmänna behörigheten. Jag tror att vi inte ska vara så väldigt fixerade vid att man ska bli behörig till olika saker när man slutar gymnasiet. Vi ska i stället låta institutioner på högskolor och universitet ha en öppen prövning för antagning och titta på vilka som är lämpade. Det gäller t.ex. läkarutbildning och lärarutbildning. Vem är lämplig som lärare? Vad har en person för intressen, motivation, kunskap osv.? Vi bör lägga stor omsorg på ett antagningssystem, som vi ännu inte har sett, och utveckla det i stället, släppa betygen och vänta med den problematiken tills det är aktuellt att man söker till en högre utbildning. Det är väl det som jag kan se. Däremot ska det inte finnas några återvändsgränder. Det livslånga lärandet bygger på att man aldrig ska tappa chansen att gå vidare.
Herr talman! Vi har diskuterat betyg förut här i kväll, så jag ska bara kortfattat konstatera att Gunnar Goude och Kalle Larsson är ganska ensamma i sin uppfattning när det gäller att säga nej till betyg. Om man ser till den allmänna opinionen, till dem som närmast berörs, dvs. föräldrar och barn, är det en massiv uppslutning bakom betyg, tidigare betyg och i flera steg. Man kan då säga, som miljöpartisterna, att de inte förstår sitt eget bästa. Jag tror att de gör det. Sänkta krav, säger Gunnar Goude, och med det menar han att vi inte vill att alla ska läsa kärnämnen på samma nivå och med samma mål. Men hur är det om man nu inte klarar av det här trots att man har försökt så länge? Jag har varit med i den här utbildningsdebatten i tre år nu, och vi har talat om samma sak varje gång. Socialdemokraterna har sagt att "vi kommer nu att se till att det blir bättre". Men det blir sämre. Det är alltså färre som klarar högskolebehörigheten nu än för två och tre år sedan. Jag tror inte att det beror på att det är fel på eleverna, utan det är fel på skolan eller systemet, som kräver denna behörighet från alla. Jag menar inte att det är sänkta krav om vi inte kräver att alla ska ha samma kärnämneskunskap efter tre år. Jag tror att vi kan höja kraven på andra områden, där de här eleverna får visa att de är bra, duktiga och kanske t.o.m. bäst, och inte ständigt får se att de är sämst i många olika ämnen - det är inte någon särskilt bra utgångspunkt. När det gäller engelska sade Gunnar Goude att man har samma undervisning i engelska oavsett om man går fordonsprogram eller samhällsprogram. Så är det inte. En engelsklärare på gymnasiet i dag har helt andra böcker i fordonsprogrammet än i naturprogrammet. Problemet är att eleverna på fordonsprogrammet ändå inte får godkänt i engelska.
Herr talman! Jag kan ta det sista först. Det finns många lärare på många gymnasier där man har klarat av det här på ett bra sätt. Vi har tillsammans besökt några av dem, och jag har också sett det. Men en stor del av lärarkåren i de teoretiska ämnena och kärnämnena har inte utvecklat sin pedagogik så väl för infärgningen. Det är också riktigt att det saknas läromedel som är anpassade för de här programmen. Jag tror att Lars Hjertén kan hålla med om det. Det är naturligtvis aldrig antingen/eller, utan det är en utveckling som går för långsamt. Det förklarar en del av bristerna i motivation hos dem som går dessa program. När det gäller det populistiska argumentet att om man frågar människor så vill de ha betygen kvar, tycker jag att det argumentet är väldigt svagt. Det beror på hur man frågar. Jag skulle inte vilja behålla betygen av det skälet att om man frågar om de vill ha betyg säger de ja. Om man frågar eleverna i skolan vill de flesta ha dem kvar, men det beror på att de är så vana vid betyg. Vad är alternativet? Vi kan inte bara ta bort betygen, utan vi måste ju tala om att vi ska ha ett annat sätt att undervisa i skolan, att vi ska ha individualiserad undervisning, där läraren tillsammans med eleven utvecklar studieplanen för den eleven så att den passar och är intressant. Man ska ha ständig kontakt, fråga hur det går, titta och följa upp det hela. Då är betygen naturligtvis ganska ointressanta. Har man dessutom ett antagningssystem till högre studier, yrkesutbildningar och annat som fungerar kanske de svarar annorlunda. Skulle de höra de tre argument som jag har framfört tror jag att de skulle kunna ändra sig.
Herr talman! Om jag träffar en klass i gymnasieskolan - vilket Gunnar Goude säkert gör ibland, och jag gör det ganska ofta - diskuterar vi nästan alltid betygen. Vi diskuterar också alternativ, och de har en hel del alternativ. Men jag har nästan aldrig stött på en gymnasieklass som menar att alternativen är bättre än betygen. Det finns enskilda elever som tycker det. Det måste ju vara lite problematiskt. Det är då inte bara populistiskt att hävda att betygen ska vara kvar. När man inte har ett bättre alternativ bör man välja det alternativ som för tillfället är bäst. När det gäller undervisningen i engelska, som vi båda tog som exempel, tror jag att de allra flesta gymnasielärare som i dag undervisar på praktiska program, t.ex. fordonsprogrammet, använder sig av material som är anpassade efter elevernas intressen. I fordonsprogrammet har man t.ex. bilbroschyrer på engelska. Man har i liten utsträckning samma böcker som i naturprogrammet och samhällsprogrammet. Problemet är, som jag sade, att trots en väldigt hög ambition bland lärare och elever är det få som får godkänt. Jag menar då att det inte är fel på eleverna, utan det är fel på systemet och på kraven. Vi behöver alltså inte ha högskolebehörighet för alla gymnasister - det är en omöjlighet. Förr eller senare kan de skaffa sig det ändå, men i skolan kanske man inte är mogen och tillräckligt intresserad för att klara den uppgiften.
Herr talman! Min första fråga till eleverna skulle naturligtvis vara om de tyckte att det var skojigt att läsa engelska. Det är det som intresserar mig mest. När det gäller betygsättningen är jag inte så intresserad av den. Själva betygskriterierna är formulerade så att de kan tolkas nästan hur som helst. Det är ingen exakt precision, inget mätinstrument som mäter med skärpa. Man skulle t.ex. kunna ha, som i den skola vi tittade på tillsammans, kriteriet att eleverna ska kunna skriva engelska av den här typen på samma sätt som de som gick på utbildningen i Liverpool gjorde när det gäller stavning och sådana saker. Det hade läraren där som kriterium. De blev godkända. Man får titta i bägge ändar. Det är alltså en anpassning till elevernas kunskaper på ett område som man har vinklat, infärgat, så att det passar dem. Då får man naturligtvis också anpassa betygsättningen till det. Jag tror att man ska vara väldigt försiktig med att dra för bestämda slutsatser utifrån betygen som resultat.
Herr talman! För några månader sedan läste vi i tidningen om att en skola stängdes några dagar beroende på att rektorn inte klarade av situationen när ett gäng förstörde verksamheten på skolan. Då blir den spontana frågan: Varför stänga hela skolan? Varför inte i stället försöka göra något åt de elever som förstörde på skolan? Det är det jag menar när Gunnar Goude talar om att Folkpartiet skriver att man t.o.m. ska kunna stänga av elever, att det måste finnas ett förhållningssätt i vardagssituationen som visar att grundläggande regler för det allmänna gemensamma bästa måste följas. Om Gunnar Goude läser våra motioner ser han att vi också skriver att det är väldigt viktigt att ingen elev glöms bort och att elever som utvecklar ett kriminellt beteende ska få stöd och hjälp att komma tillbaka så snart som möjligt. Självfallet ska ingen glömmas bort i någon likgiltig tystnad. Annars var det ett väldigt intressant analytiskt resonemang som Gunnar Goude förde om kärnämnena. Gunnar Goude berättade om sin inställning när det gäller att kärnämnena bör infärgas. På vissa program ska det vara mera praktisk inriktning och en inriktning som stämmer med den yrkesinriktning som man har och det intresse man har osv. Men när man då ser på konsekvenserna av Gunnar Goudes delvis ganska riktiga resonemang kommer vi fram till det som bl.a. vi i Folkpartiet talar om, nämligen att vi behöver olika kurser beroende på engagemang, intresse och begåvning hos eleverna. Annars blir skolsystemet faktiskt ohederligt mot eleven om man säger att den som har läst ett sådant här infärgat kärnämne har precis samma möjligheter att plötsligt börja läsa matematik eller engelska på universitetet som en som har läst en studieförberedande kurs. Men det var intressant att höra Gunnar Goudes resonemang. På något sätt tycker jag att han närmar sig det som bl.a. vi i Folkpartiet diskuterar.
Herr talman! Vad bra! Vi vill ju gå ännu längre. Vi vill ha en individuellt anpassad undervisning. Man ska alltså kunna anpassa form och innehåll efter varje elev, så att det passar. Det enda som hindrar detta är väl att man lite för envist har fixerat det hela vid en betygsättning som kräver vissa kriterier som gör att det blir likriktat, och det bromsar den här utvecklingen. Men jag tycker att det här är utmärkt. Jag tänker inte ge mig in på dem som stängde skolan. Det är så speciella betingelser för varje skola. Det finns skolor som förstörs på olika sätt. Det handlar om sönderslagna rutor, klotter och möbler som ligger söndertrasade i en hög osv. Min erfarenhet är att man sällan ser sådant på skolor där det finns ett stort elevinflytande. Jag tror att det är en viktig punkt. Om eleverna får ett större inflytande i gymnasiet och tillsammans t.ex. får ta hand om skolans utseende - de ska inte bara ha ett stort inflytande på sin egen studieplan utan på hela skolans verksamhet - kommer de här problemen att lösas mycket lättare. Då är det viktigt att man har med alla. Ingen får lämnas utanför i det arbetet. Det är också ett mål som det är värt att sträva mot, ett elevinflytande där alla känner sig delaktiga. Jag tror att den skola som har det löper väldigt liten risk att drabbas av det här som vi nu fick se exempel på.
Herr talman! Just Rinkebyskolan brukar framhållas som en skola som har lyckats förbättra sin situation kraftigt på bara några år. Där är det ju en kombination av elevinflytande och ganska kraftigt fastställda normer och regler som eleverna har varit med om att utarbeta. Gunnar Goude säger att idealet är ett individuellt program för alla. Jag tror egentligen att det är svårt för någon att säga någonting emot det. Men tror verkligen Gunnar Goude, som har goda erfarenheter av vad som krävs för att läsa traditionella akademiska utbildningar, att man kan kombinera individuella studieprogram för alla i gymnasieskolan med målet att alla ska vara behöriga för högskolan direkt efter gymnasiet?
Herr talman! Jag får dela upp det här i två delar. För det första tror jag att alla elever kan lämna gymnasieskolan och säga att det var en bra skola för dem om vi har en individuellt anpassad skola. Därmed tycker jag väl att det största målet är uppnått. För det andra tror jag att eleverna har så pass stor självkännedom och vet ungefär vad de vill när de har lämnat en sådan gymnasieskola att det här med behörigheten inte är det stora problemet. Vi får alltså ha ett antagningssystem i stället där man tittar på vad eleverna kan, motivationen, intresset och om de är lämpliga för det yrke som de nu söker en utbildning till. Då faller det här envisa stirrandet på betyg, behörighet, summa, poäng och sådant. Det är inte intressant. Jag tycker inte att man ska prata om behörighet på det sättet.
Herr talman! Det är väldigt intressant att lyssna till filosofiska Gunnar Goude när han står här och lägger fram sina förslag. Vi i Centerpartiet ställer upp på väldigt många av dem. Det handlar bl.a. om det här med att estetiska ämnen måste lyftas upp och att man ska prata estetik. Då tänker jag lite grann på Tullängsskolan i Örebro som jag har nämnt ett par gånger under debatten. Där finns just detta. Förutom att man har lärlingsutbildningen och teorin varvad har man väldigt mycket livsåskådning för att bygga upp självförtroendet. Det är oerhört intressant. Gunnar Goude talade väldigt mycket om betygen. Jag tycker egentligen, precis som Gunnar Goude, att det är fruktansvärt att bli klassad som icke godkänd. Det är ett fruktansvärt betyg, så man kanske kan resonera om det och fundera på att hitta något annat. Jag funderar lite grann på det här med att det inte ska finnas betyg. Gunnar Goude sade att alla i och för sig ska komma in på nationella program, men hur är tanken om den här möjligheten inte finns? Man ska alltså på något sätt söka till gymnasium eller kanske vidare till högskolan och har inga betyg. Ska det vara intagningsprov, eller ska man samtala med föräldrar och elever om vad lärarna har sagt på utvecklingssamtalen? Vilka idéer har Gunnar Goude?
Herr talman! När det gäller övergången från grundskola till gymnasium tycker jag precis som Kalle Larsson att det inte ska vara något annat än fritt val som gäller. Eleverna känner på sig vad de klarar av. Man väljer inte naturvetenskaplig linje om man inte riktigt har intresse för det och inte har baskunskaperna. Det ska vara fritt val efter intresse. Gymnasieskolan skulle orka med att erbjuda platser. Jag tror inte att det är någon platsbegränsning där som är viktig. När det däremot gäller den högre utbildningen måste jag skilja mig lite från Kalle Larsson som tycker att man även i det fallet ska eftersträva ett fritt val. Jag skiljer mig inte helt, bl.a. av det skälet att vi i vårt partiprogram har sagt att man i första hand ska utöka antalet platser. Men det går inte av ekonomiska skäl på vissa utbildningar därför att de är så dyrbara. Det gäller t.ex. läkarutbildningen. Därför måste man ha antagnings eller intagningsprov - jag föredrar antagningsprov. Dem ska man ägna stor möda åt. Det är viktigt. Det är ju ett val som individerna gör. De binder upp sig för studiemedel som det tar hela livet att betala tillbaka osv. Då måste man lägga ned stor möda på att göra antagningsprov som är bra, så att de här människorna får rätt plats, kommer in på en utbildning, vet vad den handlar om, vad den leder till och också känner på sig att de klarar av den. Det handlar också om och att det ur institutionens synpunkt blir lämpliga läkare t.ex.
Herr talman! Det är ju tänkbara möjligheter. Men då börjar man fundera. Det ska vara fritt val till gymnasieskolan, och alla känner var de vill gå. Men landet är stort. Vi har många små gymnasieskolor ute i glesbygden som inte har så väldigt mycket att erbjuda. I förlängningen kan då inte den egna kommunen erbjuda det här osv. Vilka kriterier ska det vara? Hur ska man göra så att det blir det där fria valet någon annanstans när det inte finns några betyg? Ska det vara intervjuer då?
Det är fortfarande talmannen som fördelar ordet.
Herr talman! Förlåt, det var inte min avsikt att göra fel. Det var ivern. Frågan gällde övergången från grundskolan till gymnasiet. Man har ju sagt att man ska försöka tillgodose förstahandsvalet. Dessutom är det så att man, när man tittar på i vilken utsträckning det här har tillgodosetts, ser att förstahandsvalet i nästan alla fall har kunnat tillgodoses, så det är i praktiken inget stort problem. Eleverna får sina förstahandsval i väldigt stor utsträckning. Jag tror inte att det här ska vålla några bekymmer. Tack!

Herr talman! Jämställdhet mellan man och kvinna, mellan pojkar och flickor i skolan, i arbetslivet är en självklar utgångspunkt i den moderata politiken. Respekten för varje människas förutsättningar, önskemål och livsdrömmar är grundläggande. Alla människor har lika värde. Det är en ståndpunkt som vi i denna kammare är väldigt överens om men drar olika slutsatser av. Hur ser det då ut inom utbildningens och forskningens område i Sverige? Har vi obalans mellan könen? Undertrycks någon? Är något kön förfördelat i klassrummet och vid ansökningar till högre tjänster? Svaret på dessa frågor är tyvärr ja. Vi har kommit långt i Sverige, men visst kan vi nå längre. Därför är det viktigt att politiken bidrar till att göra det möjligt för varje människa att växa av egen kraft. Jämställdhet kan aldrig kommenderas fram, kvoteras bort eller lagstiftas om. Herr talman! Moderata samlingspartiet tror inte på kvotering som en metod att åstadkomma jämställdhet mellan könen. Därför motsatte och motsätter vi oss inrättandet av s.k. Thamprofessurer. Tanken är i själva verket undervärderande för det underrepresenterade könet, i detta fallet kvinnorna. Som EG-domstolen har angivit strider förfarandet vid tillsättningen mot EU-direktiven om lika behandling av sökande till statliga tjänster. 31 professurer tillkom på detta sätt, ofta under stark lokal debatt. Det är en debatt som snarare skadar jämställdhetsarbetet än stärker detsamma. När det gäller kvinnliga professurer kan konstateras att föreskrifterna om jämställdhet följs av våra lärosäten. Antalet kvinnliga professurer har också tredubblats på tio år från 84 till 261. Linköpings universitet visar också i sin studie i meritvärdering av lärartjänster att kvinnor hävdar sig mycket bra i konkurrensen. Kvinnor fick i studien 31 % av tjänsterna men representerade bara 22 % av de sökande. Kvotering är inte bara förkastlig utan också helt omotiverad. Även om utvecklingen till synes går i rätt riktning vad gäller kvinnliga professurer dominerar fortfarande männen i antal. Vi menar därför att det finns anledning att göra en genomlysning av de senaste årens professorstillsättningar och studera om det finns osynliga strukturer i det akademiska systemet som missgynnar kvinnorna. Det är klara kriterier där t.ex. manliga nätverk är utgångspunkter. Kan det finnas andra värderingar som ligger till grund för tillsättning utöver de rent akademiska? Detta vill vi belysa, herr talman. Vi beskriver i vår reservation nr 8 tillsammans med Folkpartiet detta. Herr talman! Jämställdhetsarbetet inom skolan måste utgå från de olikheter som faktiskt finns mellan pojkar och flickor. Försök att bortse från sociala, kulturella och biologiska egenskaper leder fel. Jämställdhet är ytterst en fråga om pedagogik. Det handlar om hur själva undervisningen går till, när momenten tas och att ibland kunna dela på pojkar och flickor. Ibland passar det faktiskt bättre med idrott när man blandar och ibland när man är uppdelad. Vi kan också se att flickor underrepresenteras på naturvetenskapliga och tekniska utbildningar. Detta är också en följd av gamla mönster och är en ytterst otillräcklig insikt i vad som lockar till intresse. Här pågår dessbättre ett antal försök i landet där stimulans av det naturvetenskapliga blocket sker genom tidigt arbete vid skolan i ämnesområdet. Kungliga Vetenskapsakademiens arbete med det s.k. NAT-projektet är spännande. Det är ett projekt med kontinuerlig fortbildning från lärare i årskurs noll, som vi ibland säger, till årskurs nio. Ett enkelt och pedagogiskt material söker stimulera till intresse för naturvetenskap och teknik. De nyfikna ögonen på en nioårig flicka inför spännande experiment och problem ska fortsätta att vara nyfikna skoltiden ut. Här finns faktiskt hopp, även om utvecklingen går långsamt. Här kan givetvis också lärarutbildningen ha en viktig uppgift. Herr talman! Förutom att försöka förmedla insikten om att jämställdhet är en fråga om kunskap och pedagogik menar vi också att det aktiva valet av skola är en kvalitetsfaktor i allmänhet. Det ger också föräldrar och elever möjlighet att välja den skola som bäst tar till vara möjligheten att utveckla den unika kompetensen som eleven har. Skolor som inte arbetar jämställt kommer därför att få färre sökande när elever som söker till skolan upptäcker att man där inte arbetar med varje elevs bästa för ögonen. Herr talman! Jämställdhet inom skola och utbildning är en pedagogisk fråga men också en fråga om att acceptera olikheter. Därför vill jag avsluta med att yrka bifall till reservation 1 under punkt 1.

Herr talman! Vårt samhället är genomgående strukturerat så att män är överordnade kvinnor. Kvinnor diskrimineras på grund av sitt kön, och kvinnors handlingsutrymme begränsas systematiskt. I ekonomi, kultur och politik står mannen som norm. En av grundförutsättningarna för detta kvinnoförtryck är den sociala konstruktionen av kön, genus. Kvinnor och män förväntas helt enkelt göra olika saker, och det män gör förväntas och betraktas vara mer värt. Låt mig inleda med att säga att en av de formuleringar jag i dag kunde höra Anders Sjölund använda förvånade mig mer än vad de flesta har gjort, och det vill inte säga lite. Jämställdhet kan aldrig lagstiftas om, var formuleringen. Jag kan har hört fel. Jag finner det väldigt förvånande att någon i denna kammare i så fall i grunden ifrågasätter att vi kan ha en jämställdhetslag.

Alldeles oavsett risken för syftningsfel i den meningen säger den också en hel del om synen på jämställdhetsfrågor. Jag tog upp samma formulering i förra årets debatt med Anders Sjölund. Då hade han vissa svårigheter att reda ut begreppen, eller han försökte väl egentligen inte. Nu tänkte jag göra ett nytt försök med Anders Sjölund. Jag frågar i år igen: Om vi lämnar de biologiska egenskaperna därhän för tillfället, kan Anders Sjölund då förklara vilka kulturella och sociala egenskaper grundade på kön som moderaterna anser inte ska ifrågasättas? Herr talman! Utbildningsväsendet är genomsyrat av genussystemet. Eftersom en stor del av barns och ungdomars fostran och socialisering sker i skolan är denna institution också en av de bärande för bevarandet av kvinnors systematiska underordning. Samtidigt utgör utbildningsväsendet en nyckelinstitution i kampen för ett jämställt samhälle. Genom att skolledare, lärare och övrig personal skaffar sig medvetenhet om dessa maktstrukturer och engagerar sig för att utmana dem kan skolan bli en plats där ungdomar och barn ges möjlighet att ifrågasätta de stereotypa könsroller som förmedlas i kulturen, reklamen och hela det övriga omgivande samhället. Vänsterpartiet vill öka valmöjligheterna för kvinnor och män och öka möjligheten att göra reella val som inte är könstypiska. Vårt mål är att kön inte ska vara en begränsning eller ett hinder under uppväxten, eller någon gång senare i livet. Ytterst handlar det om att inse att frågan om kön också är en fråga om makt. Därför är det betecknande att ordet makt över huvud taget inte återges någonstans i dagens betänkande. Det betyder att det är en bra bit kvar innan denna insikt till fullo återfinns också här i Sveriges riksdag. Herr talman! Vänsterpartiet har ett par år i rad motionerat om att skolor bör anordna träning i feministiskt självförsvar för tjejer. Vi vet att behovet finns, och vi känner till många av de initiativ som tas. Flera skolor har redan inlett sådan verksamhet med stöd av skolledningar och under ledning av utbildade instruktörer och samtalsledare, och resultatet har varit mycket positivt. Under den tid som har gått under det senaste året har vi mottagit ett starkt stöd för våra förslag. Kuratorer, lärare, föräldrar och framför allt elever har hört av sig och berättat att de tycker att det är självklart att feministiskt självförsvar bör finnas i skolan. Fler ungdomsorganisationer driver frågan aktivt. Ung Vänster, Unga Örnar i Stockholm och SSU hör till dessa. Det har rent av ryktats att det i liberala ungdomsförbundskretsar viskas lite grann om frågan. Det vore välkommet om man där tog tydlig ställning. Det har också i år inkommit motioner från såväl miljöpartistiskt som kristdemokratiskt håll till stöd för självförsvarsträning i skolan. Låt bara ett ögonblick bara påminna om vad det är vi talar om här. Vi avser inte att skolan ska lära ut hur man slåss i allmänhet. Det handlar lika mycket om psykiskt som fysiskt självförsvar och att helt enkelt skapa en känsla av att man har rätt till sin egen kropp och inte ska tolerera kränkningar. Vi menar att det är oerhört viktigt för unga tjejer att i grupp få samtala om sina erfarenheter och inse att man inte är ensam om att drabbas. Genom detta skapas en känsla av samhörighet mellan unga tjejer där det helt enkelt inte är acceptabelt med några former av sexuella trakasserier. Det handlar om att få sätta ord på vad man upplevt och upplever, att se det strukturella i mäns trakasserier av kvinnor, att inse maktdimensionen i det och att man aldrig själv bär ansvaret för ett övergrepp. Det handlar också om att få kunskap om vilka rättigheter man egentligen har. Under sådan här träning i feministiskt självförsvar får man också lära sig att använda sitt kroppsspråk och sin röst så att man stärker sitt uppträdande och självförtroende. Det handlar om att ta plats och kräva utrymme. Det gäller att undvika att hamna i en farlig situation, och om man råkar hamna där gäller det att snabbt kunna ta sig därifrån. Herr talman! Utskottet svarade i år något mer positivt på vår motion än tidigare. Visserligen uppger man främst självklarheter som att "skolan anvisar vägar att genom samtal lösa konflikter och motsättningar". Men i år har man gjort det lilla men inte obetydliga tillägget: "Det bör påpekas att det står skolorna fritt att anordna träning i självförsvar för flickor om sådan utbildning efterfrågas." Herr talman! Avslutningsvis vill jag säga att en partikamrat kommenterade just det här citatet med orden det är droppen som urholkar stenen. Det kan ligga någonting i det. Samtidigt kan man konstatera att utskottets och kammarens besked till alla landets skolelever är att det är fritt fram att kräva självförsvarsträning på sin egen skola. Min och Vänsterpartiets uppmaning till dem är att verkligen göra det. Verkligheten förändras inte särskilt mycket bara genom parlamentariska krav och debatter i kammaren en sen kväll. Vi nöjer oss inte heller med att vänta på att droppen har urholkat stenen. I stället agerar vi utomparlamentariskt och underifrån på landets skolor. Det är där den verkligen kraften till förändring ligger. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 2 under punkt 3.
Herr talman! Låt mig först ta upp den reservation som Vänsterpartiet har skrivit här. Det som ni arbetar med, att riksdagen ska fatta beslut om självförsvarsträning i våra svenska skolor, är smått rart. Jag håller med om att det är ett problem att flickor i vårt land blir utsatta på olika sätt. Det är fullständigt oacceptabelt. Men är det verkligen riksdagens uppgift att fatta beslut på den nivån? Det ifrågasätter jag starkt. Så kan det rimligen inte vara. Droppen som urholkar stenen får nog hålla på ett tag till innan riksdagsmajoriteten bestämmer sig för att gå in på sådana detaljnivåer. Sådan ordergivningar till Skolverket förefaller mig orimliga. Sedan frågades det om jämställdhet. Man kommer ju till skolan med kulturella skillnader. Jag kan uttrycka det på ett annat sätt. Man kommer till skolan med olika ryggsäckar, erfarenheter och kunskaper. Visst är det så. Man kommer från olika familjer med olika vanor, olika intressen osv. Man har vanan att läsa böcker eller inte läsa böcker, se på film, gå på idrott, gå på kulturella evenemang och annat. Sådan ser verkligheten ut, och det måste man ta hänsyn till i skolarbetet. Därför menar vi att det är en pedagogisk fråga.
Herr talman! Om man i någon debatt ska avslöja när härskartekniken används är det väl just i en debatt om jämställdhetsfrågor. Ett förlöjligande skulle det kunna kallas att kalla någon annans förslag för smått rart. Men låt mig också besvara de frågor Anders Sjölund ställer. Anders Sjölund säger att man kommer till skolan med olika ryggsäck. Det är alldeles riktigt. Ifrån det vi föds har vi börjat skapas till män och kvinnor, till manligt och kvinnligt genus. Det är det som är ett av problemen enligt min och Vänsterpartiets uppfattning. I begreppet kön ligger också makt. Den fråga som jag ställde till Anders Sjölund var om han kunde nämna några kulturella och sociala egenskaper som är grundade på kön och som han inte anser ska ifrågasättas. Vi kan nämna ett stort antal olika kulturella och sociala egenskaper som är grundade på kön. Anders Sjölund nämner flera av dem. Det är inte problemet. De är alltför många. Min fråga till Anders Sjölund är: Vilka kulturella och sociala egenskaper grundade på kön ska inte ifrågasättas? Nu har Anders Sjölund en sista chans att svara på denna fråga.
Herr talman! Först och främst ser jag inget problem med att det är skillnad mellan man och kvinna, tvärtom. Det är väl alldeles utmärkt att det är på det sättet. Men Kalle Larsson försöker ju sudda ut de här skillnaderna. Jag tycker att man ska ta till vara de skillnader som finns mellan man och kvinna. Jag tycker att det är utmärkt att vi kan göra det.
Herr talman! Jag noterar att Anders Sjölund trots allt inte är förmögen att svara på frågan. Han kan inte nämna en enda kulturell eller social egenskap, som ordet nämns i Moderaternas motion, som vi inte ska ifrågasätta. Däremot vill han berätta för mig att han personligen tycker att det är utmärkt att man ser skillnad på män och kvinnor. Detta är inte något som min fråga har berört. Jag tror att djupet i frågan möjligen är sådant att Anders Sjölund inte heller förmår att besvara den. Låt mig återkomma nästa år om formuleringen finns kvar än en gång i Moderaternas motion. Här skiljer vi oss i grunden när det gäller vad jämställdhet handlar om, menar jag.

Herr talman! Om Kristdemokraternas människosyn vore förverkligad i vårt samhälle skulle det inte behövas några jämställdhetsplaner, några kvinnoförbund eller rörelser av den här sorten. I vår människosyn har alla samma värde, och alla har rätt att vara olika och ska bemötas efter de olika behov och förutsättningar som finns. Men nu är inte samhället format efter en sådan människosyn. Därför får vi alla dessa eländesbeskrivningar omkring skillnaden mellan män och kvinnor. Jag skulle redan här vilja säga att skillnaden mellan män och kvinnor också många gånger är missvisande. Frågan är om det är inte är skillnaden mellan manligt och kvinnligt som det handlar om. Det finns tyvärr en rad strukturer som åsidosätter vissa människors värde och genomslagskraft på olika sätt. Därför behöver också Kristdemokraterna ett kvinnoförbund och ett jämställdhetsprogram. Frågan om jämställdhet är egentligen en värdegrundsfråga. På morgonen i dag tänkte jag på den här debatten. Det är klart att man blir lite förundrad när man hör de här resultaten gång efter annan. Kvinnor tjänar 4 000 kr mindre per månad än männen för samma arbete, och det behöver åtgärdas. Det måste ske förändringar. Vi vet också att mobbning väldigt ofta har med detta att göra. Vad är det som vi ska skapa egentligen? För oss innebär det inte att något av könen ska inta en särställning. Alla ska tvärtom behandlas lika utifrån personliga olikheter. Herr talman! Jag är orolig för att alltför många särlösning i förlängningen kan bli segregerande eller differentierande i sig. Genom att hela tiden dela upp och tala om det ena eller andra könet i stället för att tala om människor i sin helhet riskerar vi att konservera olikheter snarare än att bekämpa dem. Ett sådant förhållningssätt har naturligtvis konsekvenser. Vi håller med flera av reservanterna i deras reservationer när det gäller sakfrågan, eller rättare beträffande syftet med ställningstagandet. Men vi tror inte riktigt på metoden att hantera dem på det sättet. Vi menar att vi måste inse att en rad av de problem vi nu brottas med också är ett arv från gammal tid och kommer att försvinna över tid. Då tänker jag t.ex. på snedfördelningen inom professorerna. Det var färre kvinnor som kunde genomföra forskarutbildning och akademisk karriär tidigare. Det här får fortfarande konsekvenser eftersom flera av dem som tidigare blev professorer faktiskt besitter en rad av de tjänster som fortfarande finns. Herr talman! Vi har fortfarande kvar strukturella problem. Femårsgränsen i samband med doktorsexamen är ett sådant problem. Det är en klar kvinnofälla som bör tas bort. Det finns andra strukturella förhållanden som innebär olikvärdiga förhållanden mellan män och kvinnor. Och det måste åtgärdas. Samtidigt måste vi se på den reella situationen. Vi har också en rad förslag och beslut som har kommit. Men i realiteten slår de ändå på ett ojämställt sätt. Det måste man titta på. Det kanske t.o.m. är dags att starta en ny utredning som tar upp de reella levnadsförhållandena för kvinnor när de ska förena familjebildandet med t.ex. en akademisk karriär. Vi kristdemokrater har i det här betänkandet en reservation. Det är reservation 4 under punkt 6, som jag här vill yrka bifall till. Vi har gång efter annan påstått att studenter är som vilka arbetstagare som helst. De är vuxna, de deltar i det vanliga arbetslivet på ett lärosäte. Därför bör jämställdhetsregler införas i högskoleförordningen som motsvarar jämställdhetslagen. På detta sätt kommer också de att omfattas av en jämställdhetsplan som innehåller t.ex. åtgärder mot sexuella trakasserier. Studenter är vuxna i lagens mening. De blir ofta allt äldre med tanke på universitetens roll i det livslånga lärandet. Vi finner ingen som helst anledning till varför inte samma princip och regler inom detta område ska gälla både anställda och studenter. I övriga yrkanden som vi har haft i våra motioner har skrivningarna i föreliggande betänkande täckt upp vad vi har menat. Vi är tacksamma över att på det sättet kunna få våra önskningar tillgodosedda.

Herr talman! Låt mig inledningsvis konstatera att vi ändå har sett en hel del förändringar under senare år när det gäller jämställdheten i skolan. När jag själv gick i skolan - och jag måste erkänna att det är en del år sedan - fanns inte ordet jämställdhet över huvud taget. Än mindre diskuterades det i skolan, så visst har det ändå skett framsteg. Det har skett inte minst tack vare det idoga arbete som många politiker under lång tid drivit när det gäller jämställdheten och vikten av att föra fram det i skolan. Det ger ändå resultat. Jämställdhet måste börja tidigt. Medvetenheten om detta måste skapas redan i förskolan. Jag vet att det i en del förskolor förekommer ett mycket systematiskt och bra arbete kring jämställdhetsfrågorna. Det ska sedan genomsyra skolan hela vägen upp. Mitt intryck är att det går ganska bra men att problemen uppstår ju högre upp i skolan man kommer. Ojämlikheten är större mellan pojkar och flickor i gymnasiet än vad den är t.ex. i förskolan. Riktigt jobbigt blir det för kvinnor på universitetsnivå, särskilt när de kommer fram till att doktorera och sedan att söka de olika professurerna. Det är för oss alla självklart att män och kvinnor ska ha samma inte bara formella utan också reella möjligheter att göra sig gällande i den akademiska världen och att alla former av diskriminering måste bekämpas. Det är intressant att se att nu nästan 60 % av studenterna på grundnivå i den akademiska världen är kvinnor. Man ser det mycket tydligt när man tittar på traditionellt manliga utbildningar som t.ex. juridik, som numera har en majoritet av kvinnor. Läkarutbildningen, prästutbildningen m.fl. har numera kvinnlig majoritet. Men på varje steg av karriärstegen blir det allt färre kvinnor, och i toppen, på professorsnivån, är det bara 10 % kvinnor. Till viss del kan den här mycket ojämna könsfördelningen på de högre nivåerna förmodligen förklaras av ojämställda förhållanden i det förflutna. Genom det strikt hierarkiska meriteringssystem som råder inom högskolan lever historiska försyndelser kvar och påverkar statistiken. Det är uppenbart så att män, som ju har en så dominerande ställning på högre poster inom universitetsvärlden, ser på detta med mäns glasögon. Man brukar tala om att man kan sätta på sig kvinnliga glasögon och manliga glasögon, men män tenderar väl att behålla sina manliga glasögon på sig hela tiden. Det finns också tecken på att det i dag pågår diskriminering i samband med tjänstetillsättningar. I en mycket uppmärksammad studie 1996 kunde Göteborgsforskarna Agnes Wold och Christine Wennerås visa att kvinnor systematiskt hade förfördelats när Medicinska forskningsrådet skulle tillsätta forskarassistenttjänster. En kvinna behövde ha producerat i genomsnitt två gånger mer än en manlig sökande för att anses vara lika kompetent som en man. Undersökningen visade också att personliga kontakter med dem som bedömde ansökningarna påverkade utfallet. Det var detta som var så upprörande. I syfte att öka den kvinnliga andelen professorer beslöt riksdagen redan 1995 om ett trettiotal nya professurer, de s.k. Thamprofessurerna. Kritiken mot dem riktade sig både mot principerna och mot konsekvenserna för enskilda forskare. Diskriminering inom högskolevärlden drabbar, precis som på alla andra håll, i första hand individer, inte kollektiv. Det handlar om kvinnliga individer, inte om kvinnor som ett kollektiv. En situation där en kvinna förbigås för en mindre kompetent man kan inte kompenseras av att en annan man i en annan situation diskrimineras, därtill med stöd av lagen, till förmån för en annan kvinna. Ytterst handlar det om två individer. Den liberala jämställdhetspolitiken syftar till att stoppa diskriminering av individer, inte till att skapa statistik balans mellan olika könskollektiv. I juli förra året konstaterade EG-domstolen också i en principiellt viktig dom att det var fel att ge en professorstjänst vid Göteborgs universitet till en kvinna trots att en man som också sökte tjänsten hade bättre meriter. Detta innebar i praktiken dödsstöten för Thamprofessurerna. Med utgångspunkt i grundtanken att diskriminering av individer ska bekämpas finns det en rad liberala jämställdhetsbefrämjande åtgärder som vi vill se genomförda. För det första visade Wold-Wennerås undersökning att bristen på öppenhet och insyn bidrog till de missförhållanden som de avslöjade. Medicinska forskningsrådet vägrade länge att lämna ut de bedömningar på vilka det grundade sina ställningstaganden. Ökad öppenhet och klarhet när det gäller urval och antagningar skapar förutsättningar för att bryta upp interna brödraskap och stävja svågerpolitik. För det andra ska de kriterier utifrån vilka tjänster tillsätts vara tydliga och formellt reglerade. Det försvårar avsevärt för informella manliga nätverk att, på oklara grunder, gå förbi kompetenta kvinnliga sökande. För det tredje ska de nämnder som svarar för tillsättningar inom högskolan i görligaste mån ha en jämställd representation av kvinnor och män. När kvinnor är med i konkurrensen måste detta vara huvudregeln. För det fjärde måste den reform som nyligen genomförts enligt vilken det är möjligt att befordras till professor utan att det finns en särskild tjänst tillgänglig säkras fullt ut. Reformen innebär en anpassning till internationella förhållanden, exempelvis i USA, där professorstiteln utdelas utifrån en strikt meritprövning. Den borde även ge positiva följdverkningar från jämställdhetssynpunkt. Åtminstone tidigare har det varit så att kvinnor ofta har missgynnats i urvalsförfaranden där flera personer konkurrerar om en enda plats. Kvinnan får inte den platsen. Därför är det angeläget att de nya befordrade professorerna inte ses som en andra rangens professorer i relation till innehavarna av de traditionella fasta professorerna. Ekonomiska resurser bör också avsättas, så att dessa professurer, som man kan kalla befordningsprofessurer, ges ordentligt utrymme för egen forskning. Det är kolossalt viktigt för professorer att visa att de producerar egen forskning. För det femte måste en stor del av det praktiska jämställdhetsarbetet bedrivas på varje separat arbetsplats inom högskolan - inom den enskilda institutionen. Det är där som grunden läggs för jämlika villkor för kvinnor och män i forskningens vardag. För större institutioner ska det vara självklart att ha en formellt utarbetad jämställdhetsplan. I jämställdhetsplanen kan man t.ex. ta upp hur reglerna för antagning av doktorander ska gå till så att inte kvinnor missgynnas och hur förläggningen av viktiga seminarier och sammanträden kan påverka föräldrars förutsättningar att delta i det vetenskapliga arbetet. Herr talman! Jag yrkar med detta bifall till reservation 6.

Herr talman! Den 8 mars är internationella kvinnodagen. Under det här året har jag ganska noga följt debatten och uppmärksamheten i massmedierna kring internationella kvinnodagen. Den gavs i år ett väldigt stort utrymme när det gällde lägesbeskrivningen av skillnaderna mellan män och kvinnor. Alla politiska partier fanns med på banan. Jag har tagit detta mycket klart till intäkt för att jämställdhetsfrågorna har ryckt upp på dagordningen. De har kommit betydligt högre upp i viktningen av frågor efter om de är vinnarkoncept eller inte. Vad jag tycker mig ha kunnat slå fast vid årets internationella kvinnodag är att jämställdhet i dag är ett vinnarkoncept. Alla är, som sagt, med på banan. T.o.m. moderaterna finns i dag med när det gäller begreppet jämställdhet. De talar om jämställdhet, vilket inte alltid har varit fallet. Jämställdhetsfrågorna har utvecklats såtillvida att vi nu också i den politiska debatten liksom även inom forskningen har fått ett nytt begrepp att förhålla oss till, nämligen till begreppet feminism. Jag konstaterade vid årets internationella kvinnodag att det inte längre endast är socialdemokrater och vänsterpartister som använder sig av begreppet feminism utan även Folkpartiet. Man vill dock markera att det är liberalfeminism det är fråga om, inte socialistisk feminism. Man kan säga att den internationella kvinnodagen från början var ett socialistiskt begrepp. Det var socialistiska kvinnor som 1910 i Köpenhamn sjösatte begreppet internationella kvinnodagen för att markera att man nu tänkte genomföra en samordning av kampen för kvinnlig rösträtt. När man talar om feminism talar man samtidigt om att man ser att det finns en struktur och ett system i samhället som med automatik diskriminerar flickor och kvinnor. Ser man jämställdhetsfrågor som ett strukturellt problem och ett systemfel resonerar man också med utgångspunkt från det. Vi diskuterar alltså lite olika, skulle jag vilja påstå. Vi har fortfarande i debatten från vissa håll, framför allt från moderaterna, en tyngdpunkt på kvinnans egen inneboende kraft och egna meriter. Det är väldigt ofta förekommande uttryck i den här debatten. Inför dagens debatt har jag ägnat mig lite grann åt att titta lite närmare på motioner och reservationer för att se om detta förhållningssätt återfinns i de motioner vi i dag ska behandla. Jag anser nog att det finns ett klart mönster i vårt sätt att se på de här frågorna. Jag ska försöka att beskriva vad jag ser. Klockan är mycket, och jag ska försöka att göra det så komprimerat som möjligt. Jag ska börja med skolan. Utskottets majoritet har nu i betänkande efter betänkande när det gäller jämställdhetsfrågor talat om att jämställdhetsfrågan i skolan är en värdegrundsfråga och en pedagogisk fråga. När vi talar om en värdegrundsfråga talar vi faktiskt om jämställdhet som en del av demokratin. Vi är i det hänseendet också inne på att jämställdhet är en fråga om samhällsstruktur. Demokrati är ju i allra högsta grad en fråga om samhällsstruktur. Men vi har också sagt att pedagogiken i skolan är verktyget för att omsätta de grundläggande värdena i praktiken. Man måste se på flickor och pojkar efter de givna förutsättningar de har när de kommer in i skolans värld. Värdegrundsfrågorna är alltså en mycket viktig del i hela den här problematiken. En annan sak är också intressant. Jag har ägnat mig åt att gå tillbaka lite grann i protokollen för att följa hur positionerna har förskjutits, och jag måste säga till Helena Bargholtz att jag är lite orolig över Folkpartiets syn på de här frågorna. Jag upplever att vi har haft en ganska lång gemensam historia, t.ex. när det gäller kvinnors rösträtt, kvinnors rätt till yrkesarbete och kvinnors rätt till barnomsorg. Jag har även tidigare i debatterna upplevt att vi lagt lika stor vikt vid skolans värdegrund och, som jag tolkat det, haft samma syn på demokratin som en samhällsstruktur som främjar jämställdhet. När jag nu läste protokollen blev jag lite förvånad över ett folkpartistiskt inlägg - visserligen några år gammalt, från 1998, men ändå. Det var en debatt som initierades av Folkpartiet här i kammaren. Ylva Johansson var skolminister.

Jobbar jag nu egentligen med att fostra demokratiska medborgare som har respekt för varandra och för människovärdet? Fostrar jag nu inför jämställdhet? - Lär jag dem till demokratiska medborgare?" På det svarar Folkpartiets representant: "Hon", alltså Ylva Johansson, "funderade på om hon har lärt eleverna att bli demokrater, om de skall respektera varandra och om de skall vara jämställda. Men hon funderade ingenting på kunskap. Jag tror att skolan skulle vinna på om vi skalade bort väldigt mycket av blomsterspråket och var otroligt tydliga i vår uppgift till skolan." Jag kan inte tolka det på annat sätt än att Folkpartiet nu anser att skolans uppgift är att förmedla ämneskunskaper. För vad är det vi ska skala bort i "blomsterspråket"? Är det demokratin? Är det respekten? Är det jämställdheten? Jag upplever alltså inte riktigt att vi har den där gemensamma grundsynen längre. Jag hoppas dock att det här bara var en lapsus i debattens hetta. Helena Bargholtz kanske kan rätta till detta om det nu är missvisande. Jag ska då gå till högskolan, för där blir det lite mer komplicerat. Jag ska ta upp tre saker som vi lyfter fram när det gäller högskolan och jämställdhetsfrågor i högskolan. Det första är sexuella trakasserier. Det upplevs tydligen som någonting som är på ett mycket individuellt plan. Ändå behandlar vi inte detta som i första hand en pedagogisk fråga. Vi talar alla om attityder som utgångspunkt för åtgärder. Sexuella trakasserier är en del av en gammal maktstruktur där den som känner ett övertag kan kränka den som uppfattas som beroende. Det är jag helt övertygad om. Vi uttrycker inte detta som ett problem som den som kränks kan lösa "av inneboende kraft" och "på egna meriter". Där talar vi faktiskt allihop om ett systemfel någonstans, om ett strukturellt fel. Där är vi överens. Så kommer jag till rekryteringen. Vi talar inte längre om kvinnors möjligheter generellt att söka till högskolan. Där är vi överens om att det ska finnas likvärdiga möjligheter att söka till högskolan. Nu talar vi i stället om den könsmässiga snedrekryteringen. Men även här koncentrerar vi oss faktiskt på värdegrundsfrågor och på attityder. Genom olika projekt och förändring av ämneskombinationer ska vi ändra på flickors och pojkars attityder, flickors till naturvetenskap och teknik, pojkars attityder till vård och omsorg. Vi säger inte att det här får flickor sköta med hjälp av sin inneboende kraft och sina egna meriter. Där verkar vi också vara ganska överens. Men nu kommer vi till karriärmöjligheten. Nu kommer vi in på ett område där vi verkligen talar om egen kraft och egna meriter. Moderaterna är övertygade om att kvinnor har den inneboende förmågan att göra akademisk karriär av egen kraft och på sina egna meriter. Då kan man fråga sig: Har kvinnor inte före 1990 talet haft egen kraft och egna meriter? Vad har hänt med kvinnors inneboende kraft under 90-talet? Jo, vi har börjat arbeta med strukturerna. Vi har satt upp rekryteringsmål för lärosätena när det gäller att rekrytera kvinnor till olika positioner inom lärande och forskning. Detta har varit ett mycket framgångsrikt sätt att angripa systemfelen på. Under 90-talet har faktiskt, som flera har sagt, antalet kvinnliga professorer mer än tredubblats. Det är inte så mycket när man säger det i siffror för det är från 84 kvinnliga professorer år 1987 till 261 år 1998. Så nu börjar även moderaterna vackla i sitt motstånd mot strukturinriktat arbete. Det är med glädje jag konstaterar att man tillsammans med Folkpartiet anser att det måste göras en analys av de osynliga strukturer i det akademiska systemet som lägger hinder i vägen för kvinnorna. Men för utskottsmajoriteten måste jag säga att dessa strukturer har varit synliga länge. Vid nästa kammardebatt i de här frågorna kanske moderaterna även har tagit till sig begreppet feminism. Den socialdemokratiska regeringen har gjort och gör stora insatser för att förändra de strukturer som fortfarande bromsar flickor och kvinnor från att fullt ut kunna utnyttja sin inneboende kraft och bedömas efter sina egna meriter. Jag yrkar därför avslag på samtliga motioner och bifall till förslaget i betänkandet.

Herr talman! Det var intressant att höra Majléne Westerlund Pankes långa och ideologiska analys av olika typer av feminism. Jag är själv mycket engagerad i den debatten. Det finns skillnad mellan socialistisk feminism och liberal feminism. Men låt mig få säga att liberal feminism är betydligt mycket äldre än socialistisk feminism. Den liberala feminismen är ingenting som Folkpartiet uppfann förra veckan i samband med sin bok om liberal feminism. Den går tillbaks till över 100 år innan den socialistiska feminismen kom till genom en mycket märklig kvinna som hette Mary Wollstonecraft och som har skrivit en bok om detta som jag varmt kan rekommendera Majléne Westerlund Panke att läsa. Den är mycket klok och står sig fortfarande. Det är en bibel för oss som är intresserade av den liberala feminismen. Skillnaden mellan liberal feminism och socialistisk feminism är att vi, även om vi kanske har samma problemanalys, har något olika sätt att se på hur man ska lösa problemen. För oss är det viktigt att se på de individuella lösningarna, att se att varje kvinna kan utvecklas utifrån sina förutsättningar. Vi tror inte på stora kollektiva lösningar. Jag var mycket förvånad över att höra att Majléne Westerlund Panke oroade sig för att en folkpartistisk debattör här i kammaren hade sagt att kunskap är bra. Det är självklart att skolan ska förmedla kunskap. Det står vi för till hundra procent också i dag. Det är kunskapen som ger en förutsättning, inte minst för kvinnorna, att hävda sig i samhället. Det är när kvinnorna får kunskap som de också kan kräva delaktighet, kräva att få de höga tjänsterna etc. Kunskap är en viktig förutsättning för jämställdhet.
Herr talman! Det är inte vi som har präglat begreppet socialistisk feminism. Det är ett begrepp som Folkpartiet står för. När man har infört liberal feminism har jag uppfattat att det är för att markera att man inte riktigt delar värdegrunden med oss andra som har talat om feminism under en lägre tid.

Talar vi om kunskap kan vi väl ändå inte mena att det bara handlar om vilket år Karl XII blev skjuten eller vilket år Gustav II Adolf blev skjuten. Kunskap måste faktiskt också vara att djupast innerst inne omfatta begreppet demokrati och jämställdhet och inte kalla detta för ett blomsterspråk som man egentligen borde sortera bort när man diskuterar skolpolitik. Det var detta som gjorde mig djupt oroad, för jag såg ett brott i Folkpartiets tradition när det gäller synen på demokrati och jämställdhet.
Herr talman! Jag vet inte hur mycket feministisk litteratur Majléne Westerlund Panke läser, men varken termen socialistisk eller liberal feminism är någonting som vi som politiker har hittat på. Det här är vetenskapliga termer som används i den feministiska debatten. Jag kan rekommendera Majléne Westerlund Panke att titta lite närmare på detta. Då kommer hon att se att begreppen finns där. När det sedan gäller frågan om kunskap respektive demokrati och jämställdhet vill jag inte stå här och förklara ett uttalande som tydligen någon partikamrat till mig har gjort långt innan jag fanns här i riksdagen. Jag vet inte ens vem det handlar om, jag har än mindre läst protokollet från det möte som åberopas. Men det jag sade i mitt inlägg var, och det vill jag betona, att kunskap är en oerhört viktig förutsättning för jämställdheten. Det är när kvinnor får kunskap som de kan hävda sig gentemot männen. Det märks mycket tydligt också i den demokratiska processen. Det är nu när alltfler kvinnor får kunskap som vi också kommer stort i politiken. Det är oerhört viktigt för demokratin.
Herr talman! Den partikollega till Helena Bargholtz som yttrade detta var den som fick mig att verkligen bli orolig. Det var Folkpartiets partiledare Leijonborg som yttrade detta i debatten. Då får det onekligen en viss tyngd och skapar en viss undran och oro.

Herr talman! Miljöpartiet har ju jämställdhetsfrågorna högt på sitt program. Vi driver frågorna, och vi försöker att vara lite föregångare men också granska oss själva. Vi hörde väl till det parti som kanske först varvade valsedlarna. Vi var väl det parti som först i riksdagen hade en majoritet av kvinnor bland ledamöterna i vår riksdagsgrupp. Jämställdhetsarbetet är naturligtvis precis lika angeläget nu som för 10-20 år sedan. Det har pågått länge, och det går framåt. Men det går alldeles förskräckligt långsamt. Vissa strukturer är stelare än andra. Jag beklagar att högskolesystemet och universitetet hör till de allra segaste instanserna. Det är dessutom hierarkiska strukturer, som bara på grund av detta gör att det finns en inbyggd diskriminering i själva systemet som sådant. Det är naturligtvis angeläget att arbeta på alla nivåer när det gäller jämställdhetsarbetet. Jag kunde inte riktigt förstå vitsen med debatten om kollektiv eller individuell syn på jämställdhetsbegreppet. Jag har säkert missuppfattat. Men självklart måste vi arbeta med lagar, regler och förordningar som har kollektiv karaktär. Vi har utredningar när det gäller jämställdhet, diskriminering av kön, sexuella trakasserier. Det är en från Högskoleverket, och en från departementet. Det kommer en proposition relativt snart på området. Där får vi tillfälle att ta upp dem. Majléne Westerlund Panke talade om den osynliga strukturen. Den har vi pratat om i sex sju år här i kammaren. Den finns kvar. Men det råder ett enträget arbete ute på högskolorna där den är vanligast, och arbetet leder i rätt riktning. Det finns då åtgärder av olika slag från riksdagens och regeringens sida för att påskynda jämställdhetsarbetet. När det gäller skolan är värdegrundsprojektet ett tydligt sådant anslag från regeringen. Det bör leda till ett steg i rätt riktning. Jag tror inte att man ska underskatta Carl Thams kvinnliga professurer. Det blev ett våldsamt uppsving i debatten om jämställdhetsfrågorna ute på högskolorna. Det var nyttigt. Miljöpartiet hörde väl till dem som var skeptiska till själva principen att införa tjänster just för kvinnor. Däremot är det viktigt att uppmärksamma användningen av jämställdhetslagen och möjligheten att när det finns två sökande som är ungefär lika meriterade anställa den som hör till det underrepresenterade könet. Jag tar upp den frågan eftersom den berör lite grann en annan fråga. När det gäller högre tjänster inom universitet och högskolor, t.ex. professurer, är kvinnorna underrepresenterade. Det växer långsamt. Vi måste då tänka över hur vi arbetar med jämställdhetsfrågorna och representationen inom ett sådant system. Det är lätt hänt att de få kvinnorna får en alldeles otroligt stor arbetsbörda om de ska sitta med i alla styrelser och beredande organ för att åstadkomma en jämn könsfördelning i dem. Samtidigt ska de vara goda föredömen för de flickor och kvinnor som finns i utbildningssystemet och kanske hjälpa sina medsystrar med de problem som finns i karriären. Vi har sett över andra lösningar. Jag tror att man kan våga släppa in männen i jämställdhetsarbetet på ett generösare sätt. Ett förslag vi har drivit i några år gäller att i tjänsteförslagsnämnderna - som är ganska många på universitet och högskolor - ha en ledamot, spelar ingen roll vilket kön, som har den enda uppgiften att se till att jämställdhetslagen följs. Ledamoten ska vara utbildad av den jämställdhetsansvarige som finns på varje högskola och universitet men som inte har en chans att vara med i alla nämnderna. Det skulle kunna vara ett sådant steg. Det skulle vara bra om fler män aktiveras rent formellt i försvaret av jämställdhetslagen. Jämställdhetsplanerna på institutionsnivå ska naturligtvis bli levande verklighet på institutionerna. Här är det verkligt allvarliga problemet, nämligen den osynliga strukturen, i botten ofta omedvetna attityder. Män på institutionerna ska få tillfälle att diskutera jämställdhetsfrågorna och göra klart för sig vad det handlar om. Det är inte alldeles lätt att gå från den gamla traditionen in i en ny. Vad är t.ex. sexuella trakasserier? Det skulle vara nyttigt att få diskutera det på institutionsnivå. Högskoleverket har anvisat att man i handledarutbildningen särskilt ska uppmärksamma frågorna. När det gäller karriären finns det mängder av dolda hinder på vägen. Sättet att välja uppsatsämne tredje terminen är olika. Det har visat sig att kvinnor ofta väljer ämnen som är mer verklighetsförankrade, medan männen, pojkarna, har en större tendens att ansluta sig till professorns stora projekt. Det har sedan betydelse vid rekrytering till forskarutbildningen och val av ämne för avhandlingen osv. Vissa skillnader finns mellan könen som då oftast är till hinder för kvinnorna, t.ex. att när de har kommit en bit i sin utbildning har de kommit till den åldern att de ska föda barn. Där tappar kvinnorna ofta ett år i karriärvägarna. Då ska meriter räknas på ett sätt som gör det likvärdigt för män och kvinnor. Jag ska inte uppehålla mig länge vid detta. Vi har i våra motioner skrivit långa analyser av vad vi tror ska uppmärksammas i fråga om karriärvägarna på universitet och högskolor. Jag vill ta upp en fråga som är allvarlig men som har negligerats. I en hierarkisk struktur som på ett universitet eller en högskola har man fokuserat lite väl kraftigt på topptjänsterna, professurer och lektorer, och glömt bort att det finns en kader av tjänster och människor på universitet och högskolor som är värda att uppmärksamma, nämligen högskolesekreterarna. De är i stort sett till hundra procent kvinnor. Det är klart att jämställdheten bör gälla även där. Vid tjänstetillsättningen bör man uppmärksamma den oerhörda snedfördelningen. Det finns flera skäl. Det finns många högskolesekreterare som säkerligen skulle kunna gå vidare i utbildningen, men framför allt är det fråga om en snedstruktur i en hierarkisk struktur med bara kvinnor på en lägre tjänstemannanivå och bara män på en högre nivå. Strukturen bidrar till en felaktig attityd när det gäller jämställdhetsfrågor för de studerande som träder in i organisationen. Det går inte att undvika att se att man har en systematisk struktur som missgynnar eller lågställer kvinnor. Man ska vidga perspektivet och se till samtliga tjänstegrupper inom högskolan. Kvällen börjar bli sen. Jag tror att jag ska avkorta mitt anförande. Jag stannar där. Det blir tillfälle att återkomma när propositionen läggs fram inom en snar framtid.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

Specialskolor för dessa svårt handikappade barn skulle läggas ned och insatser i stället läggas på stöd till kommunerna, som därmed fick det fulla ansvaret för de barnens skolgång. Vår utgångspunkt är att alla barn och ungdomar har rätt till utbildning av god kvalitet. Vi moderater anser att en del av de förändringar som nu genomförs när det gäller stödet till elever med funktionshinder är en skrivbordsprodukt, långt ifrån den verksamhet och de barn och ungdomar som utbildningen är till för. Undervisningen för svårt handikappade barn och ungdomar innebär en rad svårigheter. Behoven och förutsättningarna är mycket komplexa. Inte minst små kommuner har begränsade förutsättningar att hantera dem. Det låter bra att säga att barn ska bo hemma hos sina föräldrar och att kommunen ska erbjuda det stöd som behövs. Vem tycker inte det? Men det som bekymrar många är att grava handikapp ibland fordrar mycket avancerad kompetens och en mycket medveten miljö för att den enskilde eleven ska kunna utvecklas så bra som det bara är möjligt. Vi moderater är positiva till ansträngningar för att öka stödet till kommunerna att klara också avancerad specialundervisning. Men genom att man successivt lägger ned statliga specialskolor riskeras tillgången på den mycket kvalificerade lärarkompetens som behövs. Fasta skoldelar och resurscenter hör ihop. Det är i det dagliga arbetet med eleverna som kunskaper och erfarenheter blir till. Vi moderater motsatte oss därför en avveckling av de statliga specialskolorna Ekeskolan och Hällsboskolan. De bör vara kvar. Riksdagen kan fortfarande häva det intagningsstopp som börjar i sommar vid Ekeskolan och om ett år vid Hällsboskolan. Vi har också i betänkandet pekat på möjligheten att vid Ekeskolan skapa ett riksgymnasium för blinda och synskadade elever med flerfunktionshinder. Den frivilliga utbildningen för handikappade behöver byggas ut och utvecklas. Vi menar att elevens och föräldrarnas önskemål måste ges ökad betydelse. Föräldrar med handikappade barn skaffar sig ordentliga kunskaper både om det egna barnet och om de olika former för stöd och utbildning som kan komma i fråga. De kan välja, även när det är svårt. Frågan om utbildning i hemkommunen eller i en specialskola borde därför i större utsträckning tas utifrån den enskilde elevens behov och önskemål. Familjerna måste kunna välja den lösning de anser bäst svarar mot det. Visstidsvistelse på resurscenter, som fortfarande är kvar, är ingenting nytt, men det är inte erbjudande om den trygghet en god skolgång innebär. Den planerade ombildningen av Statens institut för handikappfrågor i skolan, SIH, sker också med anledning av beslutet. För närvarande arbetar - och det är inte jag som har hittat på namnet - MYS Specialpedagogiska institutet. Den fråga som vi fortfarande ställer oss är varför Socialdemokraterna förordar integration av barnen i skolan men inte kan åstadkomma en samordnad myndighet för alla barn på nationell nivå. Avslutningsvis skulle jag vilja understryka det allvar med vilket utskottet följer utvecklingen av särskolan. Antalet elever i särskolan har ökat markant under senare år, och rapporterna visar att kommunerna har mycket olika rutiner för utredning och mottagande av elever i särskolan. Därför är det bra att Skolverket har fått i uppdrag att ta fram informationsmaterial och råd i dessa frågor. Frågan är om detta räcker. Jag anser att det finns anledning att analysera frågan mycket djupare för att säkra att både grundskolan och särskolan klarar sina respektive uppdrag.

Herr talman! I samband med detta betänkande tänker jag lyfta fram två frågor, dels frågan om riktlinjer för beslut om särskoleplacering, dels frågan om skolornas yrkesförberedande insatser för funktionshindrade elever. Som svar på ett regeringsuppdrag redovisar Skolverket i en rapport som heter Hur särskild får man vara en analys av elevökningen i särskolan. Rapporten innehåller flera uppgifter som bör tas på fullaste allvar. Mottagandet i särskolan ska enbart baseras på elevens förmåga och förutsättningar. Att, som framgår i rapporten, beslut om särskoleplacering fattas utifrån grundskolans resurstillgång är inte acceptabelt. Elever med behov av stöd tenderar att bli brickor i ett kommunalekonomiskt spel. Det är orimligt att särskolans elevkrets är situationsrelaterad och konjunkturberoende. Det nuvarande regelverket stadgar endast att den som är utvecklingsstörd och därför inte kan gå i grundskolan ska tas emot i särskolan. Samma sak gäller barn med autism eller autismliknande tillstånd. Det är särskolans styrelse som ska göra utredningen inför ett beslut om mottagande i särskolan, men det finns inga närmare bestämmelser om hur denna utredning ska gå till eller på vilka grunder beslut ska fattas. Mot bakgrund av Skolverkets rapport är det uppenbart att detta inte är tillräckligt. Därför är det bra att det framgår i betänkandet att regeringen mot bl.a. bakgrund av rapporten givit Skolverket i uppdrag att ta fram råd runt rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan. Jag ser fram mot att i mitten av maj få ta del av Skolverkets uppdrag. Särskoleeleverna har rätt till ett likvärdigt bemötande och en rättvis behandling oavsett var i landet man bor. Herr talman! Förbundet Unga rörelsehindrade m.fl. har i en rapport från 1999 uppmärksammat att läroplanens bestämmelser om att skolan ska ge förberedelser för arbetslivet inte tycks följas i tillräcklig omfattning när det gäller funktionshindrade elever. I rapporten menar man att många ungdomar med funktionshinder inte alls får det stöd de skulle behöva i detta avseende. En stor del av de tillfrågade i en enkätundersökning sade sig inte ha fått någon som helst yrkesförberedande insats. Vänsterpartiet anser att dessa signaler är oroande. Vi från Vänsterpartiet menar att Skolverket borde få i uppdrag att göra en översyn av hur skolorna följer läroplanens bestämmelser om yrkesförberedande insatser när det gäller funktionshindrade. Utskottsmajoriteten redogör för det aktuella läget, där bl.a. samverkan ska ske mellan arbetsförmedling och skola. Utskottsmajoriteten anser också att det är särskilt viktigt att stödja och stimulera unga funktionshindrade att våga ta steget ut på arbetsmarknaden - något som jag naturligtvis till fullo instämmer i. Men trots att rapporter visar att det inte fungerar anses Skolverkets ordinarie tillsynsverksamhet vad beträffar hur skolorna följer läroplanen vara tillräcklig. Jag menar att just de funktionshindrade eleverna är värda en speciell uppmärksamhet, inte minst vad gäller läroplanens skrivningar om yrkesförberedande insatser, och därför vore det bra med en klar signal om att ge Skolverket ett tydligt uppdrag. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till Vänsterpartiets reservation nr 9 under punkt 17.